Fru talman! I lagutskottets betänkande nr 12 innevarande riksmöte behandlas ett antal motioner från den allmänna motionstiden rörande s.k. immaterialrättsliga frågor, dvs. sådana som rör upphovsrätt och industriellt rättsskydd såsom skydd för t.ex. patent, varumärken och mönster. Vi har från den moderata gruppen i utskottet lagt fram en kommittémotion i vilken vi föreslår olika åtgärder för att underlätta och förbättra villkoren för uppfinnare och innovatörer som söker patent. Vidare menar vi att det finns behov av att allmänt sett höja patentets rättsliga skydd och status samt att i konsekvens härmed verka för att också ändringar kommer till stånd i internationella patenträttskonventioner som Sverige redan tillträtt. Uppfinningar, innovationer, forskning och vidareutveckling av idéer har bidragit - och bidrar - i hög grad till grunden för vårt lands relativa välstånd sedan de väl omsatts till exempelvis nya industriprodukter för export och/eller inhemsk konsumtion. Rätt utnyttjade skapar de jobb och sysselsättning, vilket, fru talman, borde vara viktigt inte minst i vår tid när rekordmånga människor plågas av längre eller kortare perioder av arbetslöshet. Uppfinnare och innovatörer borde alltså i högre grad betraktas och behandlas som ett tillväxtsamhälles viktigare nyckelgrupper. Det är dock relativt lätt i dag att stjäla patent, och det är förenat med ganska stora kostnader att anlita ombud för hjälp med ansökningshandlingar och, där så också kan bli aktuellt, översättningsarbete vid förvärv av patentskydd i annat land. Som jämförelse kan nämnas att de sammantagna myndighetsavgifterna för ett patentskydd inom alla EU-länder är omkring fem gånger högre än motsvarande avgifter för ett skydd i USA. Särskilt för små och medelstora företag kan omkostnaderna kring patentansökningsprocessen utgöra ett hämmande hinder. Det är också svårare att hitta riskvilligt kapital när uppfinningar relativt lätt kan stjälas. Också för skydd mot patentintrång har vi därför velat aktualisera någon form av försäkring. Vi noterar att regeringen i viss mån uppmärksammat dessa problemområden, dels genom direktiv till den s.k. Småföretagsdelegationen, dels genom vissa uppdrag till PRV, Patent och registreringsverket, och NUTEK, Närings och teknikutvecklingsverket. Det kan därför finnas skäl, fru talman, för att tills vidare något avvakta utgången av dessa direktiv och uppdrag. På en punkt har utskottets majoritet dock inte velat följa våra förslag, nämligen när det gäller att förlänga det s.k. prioritetsåret från för närvarande 12 månader till 24 månader och tiden för offentliggörande av patent från för närvarande 18 månader till 24 månader.

Enligt utskottsmajoritetens mening väger här intresset tyngre av att det inom rimlig tid blir klarlagt i vilken omfattning en ny uppfinning slutligen blir patentskyddad än den enskilde uppfinnarens intresse av ytterligare rådrum för att bedöma behovet av patentansökningar i andra länder. 12 månader anser man vara en lämplig avvägning mellan de olika intressen som här gör sig gällande. Vi delar alltså inte denna mening, då vi menar att en uppfinning är starkt knuten till en enskild persons prestation och ideella upphovsrätt samt att frågan om att eventuellt utvidga patentansökan till andra länder därför också bör tillerkännas upphovsmannen för en skäligare och rimligare tid. Fru talman! På grundval av vad jag här har anfört ber jag att avslutningsvis få yrka bifall till reservation nr 2 under mom. 3 i lagutskottets betänkande

Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservation nr 3, som innebär att Sverige skall verka för en internationell konvention som skall göra det omöjligt att ta patent på livsformer. Ett bifall till reservationen innebär också en översyn av nationell och internationell lagstiftning i riktning mot ett förbud mot att äga och ta patent på livsformer. Jag vill till protokollet få det fört att jag till hundra procent instämmer i Agne Hanssons anförande. Med genteknik är det möjligt att korsa alla biologiska gränser och skapa nya livsformer i laboratorier, livsformer som har precis de egenskaper som teknikens kommersiella investerare önskar sig. Utskottsordföranden nämnde fåret Dolly, men vi har också sett exempel på klonade Rhesusapor. Genteknikforskning bedrivs i slutna rum hos kommersiella, transnationella storföretag som har vinstintresse som främsta drivkraft. För att utveckla gentekniken investerar företagen enorma summor, investeringar som snarare kräver ekonomisk täckning än etiska hänsyn och respekt för livet. Det gäller naturligtvis att få så stor avkastning som möjligt på insatt kapital, och detta uppnås främst genom patentering. Syftet med patent är just att säkerställa att ingen annan skall kunna dra ekonomisk nytta av upptäckten. Enligt min uppfattning kan patent på liv aldrig försvaras ur etisk synvinkel. Patent på livsformer innebär också ett hot mot den biologiska mångfalden. Jag skall ge ett exempel. I Madagaskar försörjer sig 70 000 bönder på att odla vanilj. Nu har två USA baserade bioteknikföretag lyckats framställa vanilj genom cellodling i laboratorier till bara en bråkdel av vad traditionellt odlad vanilj kostar. Förutom att den upptäckten kan komma att innebära en ekonomisk katastrof för Madagaskars vaniljodlande bönder kan det naturligtvis i förlängningen också innebära att själva arten hotas. Jag beklagar att utskottsmajoriteten vill invänta direktiv från EU i stället för att ha en egen uppfattning. Det är precis som Agne Hansson sade: Utvecklingen går så rasande fort. Jag vill tillägga att det dessutom är stora pengar inblandade. Som lagstiftare tycker jag att vi måste våga ligga steget före.

Fru talman! Även jag kommer att ta upp frågan om patent på liv. Vi har ju på senare tid kunnat följa en skrämmande debatt om genteknik. Vi har sett genteknik forsa fram, och vi har sett att vi inte har en lagstiftning som följer utvecklingen utan som ligger långt bakom den utveckling vi ser. En skrämmande del i detta är just att vi i dag har rätt att ta patent på liv, något som är helt oacceptabelt. När gener blir en handelsvara vill naturligtvis företag ha rätt till patent på metoder och på genmanipulerade växter, djur och andra organismer. Det blir vinstintressen som styr forskningen. Då hamnar vi lätt i absurda situationer. Agne Hansson har nämnt några av dem som har debatterats här i Sverige, och jag skall nämna några andra. Det finns ett amerikanskt företag som vill ta patent på en genetisk uppsättning hos en ursprungsbefolkning i Afrika. Den här ursprungsbefolkningen är mer resistent mot hiv och aids än vad andra folkslag är. Ursprungsbefolkningen vänder sig naturligtvis mot att ett amerikanskt bolag vill ta patent på deras genuppsättning. Men det här är en verklighet som vi i dag lever i. Patent på rätten till utsäde, så att jordbrukarna blir beroende av transnationella bolag, är också en situation som vi ser i dag. Ur ekologiskt och etiskt perspektiv är det en absurd tanke att patent skall gälla livsformer, både i direkta och i indirekta former, nämligen genom patent på olika metoder. Jag håller med Agne Hansson, att om man förbjuder patent på liv minskar förmodligen den forskning som etiskt och moraliskt inte är försvarbar. Vi vill alltså att Sverige internationellt, både på EU-nivå och på annan nivå, verkar för en kommission som förbjuder patent på liv. Sverige bör även införa en ändring av patentlagen som innebär att gällande patent i Sverige på genetiskt modifierade produkter återkallas. Jag vill gå in på en annan patentfråga, och det gäller villkoren för uppfinnare och innovatörer. Deras villkor bör förbättras. Att få patent är ofta väldigt dyrt i dag, speciellt för enskilda uppfinnare eller småföretagare. Vi anser att Sverige, för att komma åt det här, bör införa ett system med differentiering av patentkostnaderna. I dag kan den totala kostnaden för ett patent i Sverige uppgå till 50 000 kr, och då kan det även komma övriga avgifter senare. Om man vill förvärva patentskydd i den europeiska patentkommissionen kan det kosta 200 000 kr plus avgifter för årskostnader. Det är orimligt. Detta konstaterade även finansutskottet förra året, och man hänvisade då frågan till Småföretagardelegationen. Eventuellt kommer justitieutskottet att lägga fram ett förslag om förbilligande och förenkling av patentförfarandet. Det är verkligen på tiden att vi så snabbt som möjligt får en ändring av nuvarande system. Vi hade gärna sett ett tydligare uttalande från utskottet i den här frågan, för att just underlätta för småföretagandet och innovatörsandan i Sverige. Jag vill ta upp en annan fråga, och det gäller patent som inte utnyttjas. Det kommer nya uppfinningar, och det är nödvändigt för utvecklingen och för att vi skall klara framtidens problem, speciellt miljöproblemen. Vissa uppfinningar har i dag svurna fiender. Ett nytt sätt att lösa problem kan uppfattas som hot av dem som livnär sig på att lösa problem på ett gammalt sätt. Ett exempel på en bransch som har detta tänkesätt är motor och oljeindustrin. Miljöpartiet har av olika uppfinnare fått besked om att bolag har köpt upp uppfinningar och sedan inte utnyttjat dem. Ett exempel är ett drivmedel som kan innebära att bensinförbrukningen minskas väldigt mycket. Uppfinningen köptes av ett oljebolag - som jag inte kommer att nämna här - för ett par år sedan och utnyttjas inte. Uppfinnaren ville då helt enkelt att den skulle utnyttjas. Det finns i och för sig i dag en möjlighet för en uppfinnare att när patenträtten ges till ett bolag avtala att patenträtten skall gå till uppfinnaren om man inte utnyttjar uppfinningen. Men en uppfinnare kan inte alltid få igenom detta i ett avtal. Det finns också en möjlighet att få tvångslicens för att använda uppfinningen om den inte används i särskilt stor utsträckning genom att man går till domstol. Men det här är en process som kan kosta väldigt mycket pengar - pengar som framför allt småföretagare och enskilda uppfinnare inte har, speciellt inte jämfört med de resurser som t.ex. olika oljebolag kan ha. Vi tycker att det här är en fråga som man bör titta på. Det vore bl.a. intressant att undersöka ett system där patenträtten skall gå tillbaka till uppfinnaren om den inte utnyttjas automatiskt, eller att uppfinnaren får tillbaka patenträtten om han skulle kräva det. Det handlar även om hur avtal skall se ut vad gäller patenträtten. Skall inte en uppfinnare ha rätt, och inte bara möjlighet, att kräva att få tillbaka patenträtten om hans egen uppfinning inte utnyttjas? Jag yrkar bifall till reservationerna 1 och 3.

Fru talman! I betänkandet LU12 behandlar utskottet tio motioner där olika immaterialrättsliga spörsmål tas upp. Till betänkandet har fogats tre reservationer, som jag tänker kommentera i mitt anförande, framför allt reservation nr 3. De svenska bestämmelserna på det immaterialrättsliga området finns i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, patentlagen, varumärkeslagen, mönsterskyddslagen och växtförädlarrättslagen. I huvudsak innebär de immaterialrättsliga reglerna - både i Sverige och i andra länder - att den som skapat en skyddad produkt eller utfört en skyddad prestation har principiell ensamrätt att dra ekonomisk nytta av produkten eller prestationen. Immaterialrätten brukar delas in i upphovsrätt och industriellt rättsskydd. Till det industriella rättsskyddet hör patenträtt, varumärkesrätt, mönsterrätt och växtförädlarrätt. Mellan upphovsrätten och det industriella rättsskyddet finns två grundläggande skillnader. Den ena är att upphovsrätten skyddar det sätt på vilket en idé omsatts i verkligheten och inte själva idén. Patentskydd, skydd för varumärken, mönsterskydd och växtförädlarrätt skyddar däremot idén som sådan. Den andra skillnaden är att upphovsrätt uppkommer så fort den skyddade prestationen utförts, medan patent-, mönster och växtförädlarrätt i princip förutsätter ett registreringsförfarande. Patentskyddet ger innehavaren en tidsbegränsad ensamrätt att utnyttja en uppfinning. En sådan ensamrätt är avsedd att stimulera forskning och utvecklingsarbete. Vi är nog alla överens om patentens betydelse. Patent och registreringsverket, PRV, har också på uppdrag av regeringen under senare tid mer aktivt informerat näringslivet om patentsystemets möjligheter. Verket har gjort individuella företagsbesök, erbjudit utbildning och kontinuerligt stöd till organisationer och andra organ som arbetar med små och medelstora företag. I uppdraget har också ingått att delta i mässor och annan utåtriktad verksamhet. Den externa tillgängligheten vad gäller verkets dokumentation inom patentområdet har också ökat. Vad gäller avgifter i patentärenden fungerar det så att man betalar ansökningsavgifter och årsavgifter. Avgiftssystemet bygger på låga initialkostnader och progressiva årsavgifter. Avgifternas storlek fastställs av regeringen. Verksamheten vid Patent och registreringsverket är helt avgiftsfinansierad. När det gäller kostnader till verket vid patentansökningar utgör dessa en mindre del av den totala kostnaden och påverkar knappast antalet patentansökningar. I praktiken företräds sökanden i patentärenden nästan alltid av ombud, om det inte är ett större företag med egen patentavdelning. Ombudskostnaden är den helt dominerande utgiftsposten. Frågan om patentkostnadernas storlek torde rymmas inom det uppdrag som regeringen den 3 oktober 1996 gett till Småföretagardelegationen, som har till uppgift att förbättra tillväxtförutsättningarna för småföretag. PRV har också i en skrivelse till regeringen år 1997 kommer dessa förslag jämte frågor som rör bl.a. förenklingar och förbilligande av patentförfarandet att behandlas i en departementspromemoria tidigast hösten 1997. När det gäller patentintrång har regeringen vidtagit åtgärder. I sysselsättningspropositionen sommaren 1996 aviserade regeringen åtgärder för att möjliggöra för svenska patentinnehavare att teckna en patentintrångsförsäkring. Hösten 1996 gav regeringen Närings och teknikutvecklingsverket, NUTEK, i uppdrag att ta fram ett underlag med förutsättningar och förslag till utformning av en sådan försäkring. Uppdraget har nyligen redovisats i rapporten Rättsskyddsförsäkring för patent. NUTEK föreslår också initiativ till åtgärder för att komma till rätta med patentprocessens problem. Därutöver föreslås en försäkringslösning också när det gäller varumärken. Förslagen bereds nu inom Regeringskansliet. Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag och avslag på reservationen, eftersom åtgärder i motionens anda redan har vidtagits eller kommer att vidtas av regeringen. Reservation nr 2 från Moderaterna handlar om att förlänga det s.k. prioritetsåret från för närvarande 12 månader till 24 månader. Det skulle enligt motionärerna underlätta för sökanden att finna olika lämpliga samarbetspartner inom landet eller utomlands. Det skulle också ge bättre förutsättningar för den enskilde uppfinnaren att få fram produktions och finansieringsformer och ta ställning till om patent skall sökas i andra länder. Viss förståelse finns för dessa tankar, men frågan måste bedömas i ett vidare perspektiv och med beaktande av effekterna på villkoren för företagandet i stort. Från den utgångspunkten är det uppenbart att prioritetsperioden utgör ett betydande osäkerhetsmoment. Under ett år från den första ansökningen finns nämligen på grund av prioritetsreglerna i länder där patentskydd ännu inte sökts en latent möjlighet att ett patentskydd kommer att etableras. En viktig funktion av patentförfarandet är att information om ny teknik på ett effektivt sätt snabbt blir tillgänglig för den som har ett behov av den i forskning, i kommersiell tilllämpning eller på annat sätt. Enligt utskottets mening väger intresset tyngre av att det inom rimlig tid blir klarlagt i vilken omfattning en ny uppfinning slutligen blir patentskyddad än den enskilde uppfinnarens intresse av ytterligare utsträckt tid för att bedöma behovet av patentansökningar i andra länder, precis som Henrik S Järrel sade. Den nuvarande prioritetsperioden på tolv månader är resultatet av internationella överläggningar. Det bör då vara en lämplig avvägning mellan olika intressen. Jag yrkar avslag på reservationen. Fru talman! I reservation nr 3 från Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslås det att det skall vara omöjligt att ta patent på och äga livsformer. Hur ser det ut i dag? Den svenska patentlagen utesluter inte patent på liv. I Sverige, liksom i övriga EU-länder, gäller som en utgångspunkt för patentlagstiftningen att skillnad inte skall göras mellan olika tekniska metoder för framställning. Patent kan således meddelas för biotekniska uppfinningar. Så har också skett i åtskilliga fall, t.ex. för olika mikroorganismer men även för mer avancerade former, som t.ex. potatis. En etisk gräns för vad som skall anses patenterbart finns i 1 § fjärde stycket patentlagen, som innehåller generellt förbud för patent på uppfinningar vars utnyttjande skulle strida mot goda seder och allmän ordning. Inte heller får patent meddelas på växtsorter eller djurraser eller på ett väsentligen biologiskt förfarande för framställning av växter eller djur. Däremot kan patent meddelas på mikrobiologiskt förfarande och produkter av ett sådant förfarande. För att patent skall kunna meddelas gäller de grundläggande patenterbarhetskriterierna nyhet, uppfinningshöjd och industriell tillämpning. Viktigt att komma ihåg är också att rena upptäckter aldrig kan patenteras. Det måste vara fråga om en uppfinning, något konstruktivt och nyskapande. Redan de grundläggande kraven för att bevilja patent gör att möjligheterna till patent på t.ex. mänskligt material är mycket begränsade. Härtill kommer nyssnämnda etiska begränsningsregel. Även om sådana ansökningar inte prövats här torde det vara klart att ingen kan göra anspråk på att få patent på människor, människofoster, befruktade ägg från människor, könsceller eller metoder för behandling av sådana celler. Inom EU pågår ett arbete med att utforma ett direktiv om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar. Motivet för ett sådant direktiv är att garantera fri rörlighet av patenterade biotekniska produkter genom att harmonisera medlemsstaternas lagstiftning så att de rättsliga förutsättningarna för patentskydd liksom skyddets omfattning klargörs. I december 1995 lade kommissionen fram ett förslag. Ett tidigare utkast röstades ned av Europaparlamentet i mars 1995. Det nya förslaget har behandlats vid ett flertal möten i rådsarbetsgruppen, där arbetet nu avstannat i avvaktan på Europaparlamentets första yttrande, som kan väntas under våren 1997. Direktivet är inte avsett att introducera någon särskild patentlagstiftning för levande material, utan bestämmelserna i direktivet skall fogas in i medlemsstaternas befintliga patentlagstiftning. Ett undantag i det nya direktivet i förhållande till det gamla är att det uttryckligen anges att metoder för genterapi på mänskliga könsceller är uteslutna från patenterbarhet. En annan nyhet i direktivet är att en bestämmelse om farmer's privilege tagits med även för djur - i det tidigare direktivet fanns det bara med för växter. Det ger jordbrukaren rätt att använda sin skörd av en skyddad växt till förökning inom sitt eget jordbruk liksom även att använda skyddad boskap till reproduktion för att förnya sin besättning. Den mänskliga kroppen och dess delar i sitt naturliga tillstånd är enligt direktivet inte patenterbara. Uttrycket "i sitt naturliga tillstånd" visar att det är fråga om en upptäckt - som aldrig är patenterbar - och inte en uppfinning. I direktivet anges vidare att växtsorter och djurraser som sådana inte skall vara patenterbara liksom inte heller väsentliga biologiska förfaringssätt för produktion av växter eller djur. Däremot skall enligt direktivet mikrobiologiska förfaranden och alster som är framställda genom sådana förfaranden vara patenterbara. Fru talman! Vilken effekt får då förslaget på gällande svenska regler? Direktivförslaget överensstämmer i stort med gällande svensk patenträtt. Vad gäller den viktiga frågan om gränserna för biotekniska uppfinningars patenterbarhet kan konstateras att direktivförslaget inte utvidgar det patenterbara området i förhållande till vad som gäller i dag. Snarare skulle det komma att snävas in om direktivet genomförs. Det är viktigt att skilja på patent och utnyttjande av resultat. Ändras förhållanden kan man förbjuda användandet av ett patent. Det finns ett behov av harmonisering av patentlagarna på området, och direktivet skapar den nödvändiga enhetligheten och stabiliteten för att investeringen i forskning och utveckling skall göras här i Sverige och i övriga Europa. Innehållet i det kommande direktivet kommer att vara bestämmande vid utformningen av de svenska reglerna. Det är en viktig debatt som förs, och det finns anledning att noga följa den framtida utvecklingen på det här området. Fru talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Först vill jag konstatera att vi är ense om de förslag till förbättringar för uppfinnare och innovatörer som Eva Arvidsson här berörde. Den viktigaste frågan i det här sammanhanget är den som Eva Arvidsson var inne på i slutet av sitt anförande - om det skall vara möjligt att i framtiden ta patent på livsformer. Debatten blir gärna litet abstrakt när man talar om patentering i sådana här sammanhang. Det var därför jag ställde några raka frågor i mitt anförande. När vi nu har fått ett par tydliga exempel att diskutera, är det då självklart för majoriteten att det inte skall vara möjligt att ta patent på resultatet av kloning av en människa eller på resultaten av den forskning på levande foster som har gjorts i Huddinge? Jag fick inte något klart svar på den frågan. Vi fick en utförlig redovisning av det direktivförslag som nu finns. Men det har vi ju ännu inte genomfört i vår lagstiftning. Jag tycker inte att det hör till goda seder och allmän ordning, som formuleringen lyder, att täcka in sådana resultat. Jag tycker att vi är på väg mot en kommission på bioteknikens område i stort. Det vore värdefullt om vi också kunde ta in patentfrågorna i det sammanhanget.
Fru talman! Jag skulle vilja börja med att fråga Agne Hansson vad ni reservanter menar när ni talar om patent på liv. Jag tycker att det är ett svårt område. Jag tycker att det är svårt att svara ja eller nej på dessa frågeställningar. Vad som var klart i debatten i onsdags i förra veckan, där alla partier deltog, var att kloning på människor är förbjudet. Det är ingenting som är patenterbart. Det sades tydligt i debatten då, och jag kan upprepa det i dag. Jag tyckte att jag gav raka svar i mitt anförande om vad som är patenterbart och vad som inte är patenterbart. Debatten om forskning på levande foster kom också upp förra veckan. Vad som sades då, och vad man var överens om, var att man skall göra en översyn av lagstiftningen. Även Centerpartiet var mycket nöjt med det svar som utbildningsministern gav. När lagstiftningen skrevs fanns inte begreppet kloning av djur eller kloning av människor. Lagstiftningen är otydlig, och lagstiftningen skall ses över. Dessutom finns det sju myndigheter som kontrollerar denna verksamhet. Det måste vara en samordning däremellan. Det var man överens om i debatten förra onsdagen. Jag kan instämma i det.
Fru talman! Jag tycker att vi har kommit betydligt närmare varandra även i denna fråga. Jag noterar, som jag tidigare sade, att det under debattens gång syntes en orientering åt ståndpunkten att man bör se över frågorna och att de är viktiga. Eva Arvidsson betonar vikten av denna fråga. Det är också viktigt att regeringen följer utvecklingen på detta område. Det finns skrivet i utskottets betänkande. Såvitt jag kan förstå bör det vara en skrivning som täcker in vad som nu har hänt. Man bör också ta in frågeställningarna som rör patent i samband med forskning. Det skall inte vara möjligt. Jag tycker mig kunna notera att vi även är överens om att inlemma den delen av frågeställningen i hela bioteknikvisionen i framtiden. Har man tydliga gränser för vad som är patenterbart som resultat av en forskning tror jag att man också där kan påverka forskningen i rätt riktning.
Fru talman! Agne Hansson svarade inte på min fråga om vad patent på liv betyder. Jag kanske får svar på den sedan. Att ta patent på någonting betyder inte att man får utnyttja det man har tagit patent på. Patentet är det tekniska förfarandet. Det finns inga moraliska värderingar i patentregistreringen. Den etiska värderingen ligger i hur man sedan använder de uppfinningar och de upptäckter man har kommit fram till. Vad händer om vi skulle förbjuda patent på liv, som ni uttrycker det, här i Sverige och verka för det i EU? Vad händer med forskningen då? Vad är det för forskning vi skall stoppa? Var går gränserna någonstans? Bakom tveksamheterna mot att låta människan ingripa i naturen skymtar också argumentet att människan inte har rätt att leka Gud. Följaktligen borde forskarna förbjudas att göra transgena djur. Argumentet kan dock slå tillbaka på den som säger så. Man kan fråga sig vem det är som leker Gud och vem som sätter sig till doms över andra människors liv och hälsa om ett förbud mot att ingripa i naturens ordning hindrar att livsräddande behandlingsmetoder utvecklas eller att existerande metoder används.

Fru talman! Det hade kunnat bli en ganska intressant debatt om vi hade fått fortsätta, men det är så mycket annat som skall avhandlas denna dag i denna kammare. Vi får återkomma till frågan längre fram. Jag vill säga att jag tycker att Eva Arvidsson gav en representativ och god och såvitt jag kan bedöma också samvetsgrann redogörelse för majoritetsskrivningarna i utskottet när det gäller de immaterialrättsliga frågorna. Dock vill jag säga att man märker att det finns en klar skillnad vad beträffar värderingar mellan Moderaterna i detta fall och majoriteten i utskottet när det gäller just synen på prioritetsrätten. Vi är ense om att vi skall stärka patentet som sådant - den patentsrättsliga handlingen och processen - men vi vill därutöver gå ett steg längre och stärka även den enskilde uppfinnarens och innovatörens ställning. Det menar vi att vi gör genom att förlänga prioritetsperioden från 12 till 24 månader. Vi menar att upphovsmannen skall ha en skäligare och rimligare tid på sig än vad dagens regler medger för att kunna ta ställning till om hans eller hennes uppfinning eller innovation också skall kunna nyttiggöras i andra länder. Själva det förhållandet att den nuvarande prioritetsperioden på 12 månader är resultatet av internationella överläggningar får inte lägga hinder i vägen för att återuppta förhandlingar om en förlängd prioritetsperiod. Vi menar att man skall göra det.
Fru talman! Vi har olika uppfattning i denna fråga. Jag vill bara hänvisa till det jag sade i anförandet. Det har gjorts en lämplig avvägning. Då har man självfallet också tagit hänsyn till uppfinnarens behov av tid. Vi tycker att det är en bra avvägning. Det är också en internationell överenskommelse.

Fru talman! Jag begärde inte replik. Därför går jag upp i talarstolen nu. Frågan om patent handlar inte bara om hur man utnyttjar ett patent. När det gäller patent på liv handlar det också om vem som skall ha äganderätten till patent på liv. Åtminstone de större bolagen forskar för att de har vinstintressen. Man vill ta patent för att kunna göra en vinst med tiden.
Fru talman! Patentsökandet gör att det man håller på med blir offentligt. Man kan fråga sig om den uppfinnare som lägger ned väldigt mycket pengar på att forska fram någonting inte också skall göra en ekonomisk vinst. Om uppfinnaren inte har rätt att få patent på sina uppfinningar stannar forskningen upp helt.
Fru talman! Jag tror att vi måste se till att forskning på liv blir offentlig på andra sätt än genom patentsökandet. Jag tror att detta är en väldigt viktig fråga. Den är knappast slutdiskuterad i dag. Det handlar mycket om gränsdragningar och hur vi skall hantera dessa frågor. Jag tror inte att vi är riktigt överens i dag. Vi kommer nog att återkomma i dessa frågor.
Fru talman! Öppenheten kan man få fram i alla fall. Om vi för en öppen dialog kan vi diskutera vad som pågår. Det finns tillsynsmyndigheter inom forskningen som också gör att forskningen blir öppen. Men ersättning för nedlagt arbete får man inte om man inte söker patent och registrerar sitt patent. Det behöver som sagt inte betyda att man kan använda patentet senare. Jag skulle vilja ta ett exempel: DDT. Patent på DDT ger inte rätt att använda DDT i dag.
Fru talman! Bakgrunden till den inställning man har när man förbjuder patent på liv är ju att det finns en del forskning som inte är etiskt och moraliskt försvarbar. Om man då skall ha rätt till ersättning kommer ju helt enkelt den forskning som ni inte tycker är försvarbar att öka. Men, som sagt, jag tror inte att vi kommer att bli färdiga med den här diskussionen i dag. Vi kommer nog att återkomma till den.

Fru talman! Lagutskottets betänkande 1996/97:LU13, Konsumentpolitiska frågor, behandlar ett stort antal motioner på det konsumentpolitiska området. I princip alla är från den allmänna motionstiden. Konsumentfrågor är viktiga. Vi berörs alla dagligen, antingen som konsumenter av varor och tjänster eller som producenter eller säljare av dessa varor och tjänster. Jag kommer här att beröra fyra motioner från Moderaterna och därmed de fem moderata reservationerna - en är gemensam med Folkpartiet och Miljöpartiet. Den avser produktsäkerhetslagen och de offentliga tjänsterna. Givetvis står vi bakom alla våra fem reservationer, men för tids vinnande kommer jag bara att yrka bifall till reservation 1. I kommittémotionen 1996/97:L709, Konsumentpolitiken, tas den moderata synen på konsumentpolitiken i stort upp. En marknadsekonomi är för konsumentpolitiken, precis som för all annan politik, en grundförutsättning för oss moderater. En marknadsekonomi ger konsumenterna makt att välja och makt att välja bort. Fasta spelregler och konkurrens på lika villkor är en förutsättning för att en marknadsekonomi skall fungera. Den moderata konsumentpolitiken syftar bl.a. till att öka den konkurrensutsatta sektorn, att avveckla offentliga monopol och minska det offentliga ägandet i näringsverksamheter. Att det är medborgarna som är bäst lämpade att fatta beslut som rör deras egen livssituation borde vara självklart för alla politiker, även när det gäller konsumentfrågor. Men så är inte fallet. Fru talman! Socialdemokraterna har under årtionden inom såväl det konsumentpolitiska området som alla andra områden tagit över ansvaret från medborgarna och dessutom försökt styra dem. Inom det konsumentpolitiska området har det främst tagit sig uttryck i en omfattande lagstiftning, offentliga institutioner och offentligt finansierade och dominerade konsumentorganisationer. Vidare ser Socialdemokraterna konsumentpolitiken som ett fördelningspolitiskt instrument. Det är kanske därför vi i Sverige har så få initierade konsumentorganisationer och konsumentföreningar som kommer underifrån, från medborgarna. Moderaternas främsta mål för konsumentpolitiken är att främja medborgarnas intresse som aktörer på en marknad och som konsumenter av varor och tjänster. Vi vill utforma konsumentpolitiken så att förutsättningar finns för hushållen att utnyttja sina egna möjligheter och resurser, enligt egna önskemål. Naturligtvis skall också konsumenternas rättsliga ställning och hälso och säkerhetsaspekter tillgodoses. Vi vill faktiskt också att konsumentpolitiken skall få konsumenterna intresserade av en ur miljösynpunkt långsiktigt hållbar utveckling. Konsumentverkets uppgifter är, enligt Moderaterna, i dag alldeles för omfattande, vilket leder till en splittring av verksamheten. Vi anser därför att Konsumentverkets myndighetsuppgifter bör skiljas ut, och icke myndighetsbetingade verksamheter - t.ex. förlags-, provnings och förslagsverksamheter, bör överlåtas åt privata aktörer. Vidare vill vi att Konsumentombudsmannen ges en självständigare ställning. I dag kan Konsumentombudsmannen som åklagare i Marknadsdomstolen åberopa regler som han själv i egenskap av generaldirektör i Konsumentverket har utarbetat. Är detta förenligt med grundläggande rättsprinciper om opartiskhet? Vi moderater anser att det inte är det. Beträffande konsumentpolitiken i EU tänker jag av tidsskäl fatta mig väldigt kort. Naturligtvis har vi samma utgångspunkter för konsumentpolitiken i EU som vi har för den svenska konsumentpolitiken. Det viktiga är att besluten fattas så nära medborgarna som möjligt och så ofta som möjligt av medborgarna själva. tas de offentliga tjänsterna och produktsäkerhetslagen upp. Under 1996, i och med att vi fattade beslut om betänkande LU21, ändrades produktsäkerhetslagen, så att den även omfattar offentliga varor - dock icke tjänster. Vi moderater ansåg redan då att lagen borde omfatta både offentliga varor och offentliga tjänster, precis som produktsäkerhetslagen sedan 1988 har omfattat privata varor och tjänster. För konsumenter och producenter är det viktigt att lika regler gäller. Och ur konkurrensneutralitetssynpunkt är det mycket anmärkningsvärt att offentliga tjänster undantas. Fru talman! För att utskottsmajoriteten, Socialdemokraterna och Centern, skall förstå tror vi att vi, nästa gång vi skriver motioner på det här området, skall föreslå att privata tjänster inte skall omfattas av produktsäkerhetslagen. Då kanske det blir tydligare. Marknadsdomstolen, tar vi upp att Marknadsdomstolen borde avskaffas, precis som alla andra specialdomstolar. Marknadsdomstolen, som inrättades i början av 70-talet, har i dag sju anställda. Ordföranden och tre sekreterare är jurister. Man har ett anslag på ca 6 miljoner kronor och har en handläggningstid på fyra till tio månader. Man har ungefär 30 mål per år till en kostnad av 65 000 kr per mål. Vi moderater vill att 1995 års domstolskommitté skall få ett tilläggsdirektiv att göra en allmän översyn även av s.k. specialdomstolar. Man skall då också överväga formerna för ett avskaffande av Marknadsdomstolen. Till sist, fru talman, vill jag ta upp motion Den enskildes rätt vid tvist om tele-, el och vattenräkningar m.m. Vid en tvist om hyran - om hyresgästen och hyresvärden inte är överens - kan man i dag deponera den omtvistade delen hos länsstyrelsen. Vid andra tvister finns inte den utvägen. Det finns alltså tvister om el-, vatten-, tele och renhållningsavgifter. Man kan t.ex. få en väldigt hög telefonräkning som är helt orimlig. Man vet att den är felaktig. Men om man inte betalar blir telefonen avstängd, med allt vad det medför för den enskilda människan. Vår uppfattning är att man i dessa uppräknade fall skall kunna deponera ett skäligt belopp hos länsstyrelsen i avvaktan på en utredning om vad som är riktigt, t.ex. när det gäller telefonräkningen. En skälig avgift kanske kan beräknas på medelförbrukningen under det gångna året. Fru talman! Trots en relativt positiv skrivning i betänkandet avseende den här delen har vi en reservation. Skälet är att vi upplever att den nuvarande sregeringen har en oförmåga att komma till skott i olika frågor. Och när man väl kommer till skott tar man ofta tillbaka besluten eller omprövar dem.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till vår reservation nr 5. Konsumenter är vi alla. Vi ställs nästan varje dag inför olika valsituationer. Konsumentpolitiska frågor har en lång tradition i vårt land. Jag kommer mycket väl ihåg den första gången jag hade kontakt med en konsumentvägledare. Det var i en skola i min hembygd. En hemkonsulent från hushållningssällskapet hade inbjudit till en konsumentkväll. Det var i början av 60-talet. Inriktningen var hur man skulle inreda och bygga upp sitt första egna boende. Många av de tips och råd som denna hemkonsulent delade med sig till oss deltagare har jag sedan haft stor användning av vid olika val som jag som konsument gjort. Vi är alla, som sagt, konsumenter. Som sådana är det viktigt att vi kan känna oss trygga med den märkning av produkter som finns i Sverige när vi befinner oss i olika valsituationer. Inom alla områden har det hänt otroligt mycket sedan början av 60-talet då jag första gången deltog i träffen med hemkonsulenten och fram till i dag. Utbudet av varor och tjänster har förändrats och ökat oerhört mycket under den här tiden. Det är således inte alltid så lätt att göra rätt val. En fråga som inte var så aktuell på 60-talet är frågan om hur vi skall förverkliga och bygga vidare på kretsloppssamhället. Vi vill ha ett långsiktigt och uthålligt samhälle som tillgodoser dagens konsumenters behov utan att inkräkta på kommande konsumenters. Miljöns hållbarhet måste stå i centrum för oss konsumenter. Centerpartiets vision är att kommande konsumenter ändrar sitt levnadsmönster så att vi får ett ekologiskt hållbart och ett ekonomiskt livskraftigt samhälle. Vår politik förenar miljöansvaret och detta med en hållbar ekonomisk utveckling. För att förverkliga vår politik anser vi att det är angeläget att konsumenterna verkligen ges möjlighet att göra rätt val. Här kommer miljömärkningen in. Svanmärkningen står för miljömärkning av produkter sedan slutet av 80-talet och är en frivillig miljömärkning. Den är också till vägledning för många konsumenter. Sedan 1992 har vi en gemensam miljömärkning i EU som symboliseras med en blomma, den s.k. EU-blomman. Vi i Centerpartiet anser att utvecklingen med att utveckla miljömärkningssystemen skall fortsätta. Vi menar att regeringen bör komma med förslag till en ny organisation för Miljömärkningskommittén. I denna verksamhet bör miljöorganisationerna, företagen och dagligvaruhandeln ges ett större inflytande. I vår reservation säger vi att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med förslag till en ny organisation för miljömärkning. Målsättningen måste vara att all miljömärkning ges en sådan utformning och inriktning att den underlättar och stimulerar val av energisnåla och kretsloppsanpassade produkter. Just att välja energisnåla produkter är ju något som nu fått ökad aktualitet genom energiuppgörelsen. Ett viktigt inslag där måste vara att spara energi. Ambitionsnivån vad gäller miljömärkning är hög i Sverige. Det måste den vara även i framtiden. Vi måste vara beredda att gå längre än man gör i bl.a. Betänkandet innehåller olika frågor. En annan fråga som vi i Centerpartiet har aktualiserat tas upp i en motion av Ingbritt Irhammar m.fl. Det handlar om betaltjänster. Vi vill att informationen om finansiella tjänster skall förbättras för att konsumenterna skall kunna ha nytta av det ökade utbudet. Vi vill också ha en utvidgning av de konsumentskyddande lagarna när det gäller kontokort, och vi lyfter även fram behovet av ett lagligt skydd för konsumenterna när det gäller betalningssystem med betalkort inom EU. Frågan behandlades i riksdagen hösten 1995. Riksdagen beslutade då om ett utökat stöd inom det här området. Utskottet konstaterade att konkurrensen på det finansiella området hade ökat och att den snabba utvecklingen med nya tekniska lösningar, inte minst på betaltjänstområdet, kunde medföra konsumentproblem. Det handlar om att ge konsumenterna ett starkare stöd i fråga om att ta till vara sina rättigheter och att vara aktiva på det området. Konsumentombudsmannen och Konsumentverket har fått ökade resurser för att klara av detta. Betaltjänstutredningen har avlämnat sitt betänkande. I det betänkandet finns det förslag på området betaltjänster. Frågan utreds nu i Regeringskansliet. Vi hoppas och tror att det så småningom kommer ett förslag. I och med den positiva skrivningen i betänkandet och kunskapen om att frågan bereds har vi valt att inte reservera oss just i den frågan.

Fru talman! Sedan riksdagen i juni 1995 fastställde mål och inriktning för konsumentpolitiken har genmanipulerad mat hamnat i fokus i den svenska debatten. I det här betänkandet behandlas inte frågan om manipulerad mat. Likväl är det en väldigt viktig konsumentpolitisk fråga. Vi har ju nu sådana livsmedel i våra butiker, om än i begränsad omfattning ännu så länge. Vilka livsmedel det rör sig om vet vi inte, därför att producenterna struntar i att märka sina produkter; detta trots att det i denna riksdag finns total politisk enighet på den punkten. Manipulerade livsmedel väcker stark oro hos människor. Den oron måste tas på allvar. Frågan är vem som skall ha makten över maten, konsumenterna eller producenterna. Naturligtvis är det konsumenterna som skall ha det, men det förutsätter att vi konsumenter får en rimlig chans att välja vad vi vill stoppa i oss. För närvarande pågår i världen minst sex forskningsprojekt i fråga om genmanipulerad potatis. Potatis är det absolut främsta baslivsmedlet, i varje fall här i Norden. Den första genmanipulerade potatisen har nyligen satts i Skåne, men den skall användas inom pappersindustrin. Tack och lov! får man väl säga. Gener från kyckling och jättesilkesmal samt gener från människor experimenteras det med inom potatisbranschen. Vidare genmanipuleras majs med gener från skorpion, sallad och gurka med gener från arktisk flundra osv. Vid genmanipulation kan gener från allergiframkallande ämnen, t.ex. nötter och skaldjur, tas ur sitt sammanhang och placeras i helt andra livsmedel, exempelvis i tomater. Om ett allergiframkallande medel följer med i processen kan det bli ödesdigert för personer med allergiska besvär. Det vet i varje fall vi som är föräldrar till allergiska barn. I dag kan ingen garantera att genmanipulerade livsmedel är ofarliga. Det har ansvarig EU kommissionär bekräftat. Eva Arvidsson nämnde i samband med behandlingen av föregående betänkande något om DDT. Uppfinnaren av DDT fick nobelpriset 1949. 30 år senare kunde man alltså bevisa att preparatet var farligt. Nu finns det inte längre i handeln. I lagutskottets betänkande tas frågor om miljö och konsumtion upp. Likaså tas frågan om miljömärkning upp. I motion L712 av Hanna Zetterberg m.fl. efterlyses förslag om hur miljöargumenten i marknadsföringen kan saneras. Bakgrunden är att mycket av reklamen numera riktar in sig på att vara miljövänlig. Det har ju blivit ett säljargument. För en tid sedan påstod en företrädare för bilbranschen i en reklamkampanj att man är miljöaktivist om man köper en ny bil. Fantastiskt! Det är viktigt för konsumenterna att miljöinformationen är saklig och korrekt. Det är vi alla överens om. Konsumenternas miljöengagemang har stor betydelse för utvecklingen och breddningen av miljövänliga produkter. Men det är inte så lätt att botanisera bland alla typer av miljömärkningssystem som förekommer på butikshyllorna, precis som Birgitta Carlsson var inne på. Det måste alltså bli ett mycket enklare och mera överskådligt system för att märkningen över huvud taget skall kunna behålla sin legitimitet. Eftersom det pågår ett omfattande beredningsarbete i Regeringskansliet om hur miljömålet för konsumentpolitiken skall uppnås avstår jag från att reservera mig till förmån för motionen. Jag ser med spänning fram emot regeringens kommande förslag. Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservation nr 7 som rör åtgärder för att motverka vissa typer av indirekt reklam. Reservationen är föranledd av en miljöpartimotion där man tar upp frågan om tobaks och alkoholreklam i form av sponsring och s.k. produktplacering inom filmindustrin. Jag är inte motståndare till sponsring som sådan. Däremot är jag mycket tveksam till att alkohol och tobaksföretag sponsrar filmindustrin samt idrotts och kulturevenemang. Den typen av evenemang drar ofta stor publik. Det är inte sällan som det är unga människor som besöker sådana här tillställningar. Sponsring är ingen välgörenhet, vilket man ibland kan förledas att tro, utan sponsring är en helt medveten handling från sponsorernas sida. Syftet är att få så många som möjligt att köpa deras produkter. Frågan om indirekt tobaksreklam har varit föremål för utredning. Det pågår också en översyn av marknadsföring av alkoholdrycker. I november 1995 lämnades ett betänkande med förslag till lagregler som begränsar indirekt tobaksreklam. Där uppmärksammades också reklam genom spronsring och produktplacering. Regeringen sägs komma med ett ställningstagande senare i vår - det har aviserats i alla fall. Men eftersom jag inte kan se av propositionsförteckningen att ett förslag är på väg har jag reserverat mig på den här punkten. Jag är nämligen litet otålig i dessa frågor.
Jag vill erinra om att de mycket viktiga inslag i Tanja Linderborgs debattinlägg som handlar om genfrågor inte riktigt har täckning i utskottets betänkande. Jag vill för den fortsatta debatten rekommendera ledamöterna att hålla sig till det som har täckning i betänkandet.

Fru talman! Det här betänkandet tar upp ett antal motioner från den allmänna motionstiden som rör konsumentfrågor. Hur är det med konsumenternas ställning i dag? Konsumenternas ställning blir bara svagare. Konsumenternas rättigheter urholkas. Jag skall ge några exempel på försämringar som skett på senare tid. Vi kan i dag inte längre ha krav på att man skall visa förpacknings eller bakningsdag på olika produkter. Vi kan inte heller ställa krav på att man på innehållsdeklarationen exakt skall redovisa vad som finns i ett livsmedel. Det är inte nödvändigt att ange det som utgör mindre än 25 % totalen, vilket är helt oacceptabelt. Vi tillåter i dag flera livsmedelstillsatser - sötningsmedel i livsmedel, fler färgämnen bl.a. i barnmat - som vi tidigare inte har tillåtit. Enligt EU direktivet 207/93 kan genmanipulerade grönsaker och frukter få säljas som ekologiska. Vi kan inte längre ställa krav på att man skall ha jämförpriser. Hamburgare kan i dag innehålla 48 % kött och kallas hamburgare. Tidigare har andelen kött som måste finnas i en hamburgare varit 80 %. Vi kan ställa krav på att märka levande genförändrade livsmedel. Efter den 1 maj kan vi ställa krav på att märka döda genförändrade livsmedel. Men det är 80 % av genförändrade livsmedel som inte kommer täckas av lagstiftningen. På många olika sätt försvagas konsumenternas rättigheter. Det kan vi inte tillåta. Vi kan inte låta hänsyn till hälsa och miljö gå före den inre marknaden inom EU. Vi kan inte låta hänsyn till hälsa och miljö gå före den fria världshandeln. Den svenska konsumentpolitiken på papperet säger: Det övergripande målet för svensk konsumentpolitik i EU är att ge konsumenterna en stark ställning på marknaden och att främja konsumenternas intressen och inflytande i ett integrerat Europa. Samtidigt skall det vara möjligt att bibehålla och utveckla nivån på svensk konsumentpolitik. Det är Sveriges konsumentpolitik inom EU på papperet. Men hur ser det ut med EU:s konsumentpolitik på papperet? Där heter det: Enligt fördraget skall EU-samarbetet bidra till att uppnå en hög konsumentskyddsnivå genom tillnärmning av medlemsstaternas bestämmelser som syftar till att upprätthålla den inre marknaden och få den att fungera. Det är två skilda ställningstaganden. Där krockar vårt ställningstagande med EU:s konsumentpolitik. EU-medlemskapet är hämmande. Men jag tror också att man från svensk sida inte är beredd att ta det som kallas politiska risker, att våga, att gå före, att ställa krav, att bråka litet grand. Vi är som bekant lydigast i klassen i EU. Det gäller många EU-frågor. Det kanske beror på att vi är nya medlemmar, men där måste Sverige bli litet tuffare. När man ser på de försämringar som sker för konsumenterna undrar man: Vem är den som styr? Varför fattas dessa beslut? Vad kommer att hända i framtiden i det tidigare ändå någorlunda konsumentvänliga Sverige? Vad kommer att hända med opinionen hemma? Kommer den att tystna alltmer med tiden därför att man vänjer sig vid försämringarna? Jag går nu över till olika reklamfrågor. I Sverige vill vi förbjuda TV-reklam som är riktad till barn, vilket är bra. Där har vi en enighet i Sverige. Vi har verkat för att få igenom detta i EU men inte riktigt fått gehör. Nu kan vi förmodligen inte längre förbjuda TV-bolag som sänder från länder utifrån Sverige att sända TV-reklam som är speciellt riktad till barn. Det är ett förhandsbesked från EU. I framtiden vet vi inte vad som kommer att hända med TV-reklamen i Sverige även på andra områden. Jag kan ge några exempel på vad som händer i EU. Kommissionen har t.ex. uppmanat Belgien att ta bort regler som förbjuder reklam i TV för alkoholhaltiga drycker med mer än 10 % alkoholinnehåll. Det anser kommissionen vara ett förtäckt handelshinder. Handelshinder är alltid det argument som används. På flera områden ser vi hur nationella regler vad gäller reklam faktiskt försvinner. Utvecklingen går mot en uppluckring av reklamförbud. Svensk alkoholpolitik har varit socialpolitik. EU ser alkoholpolitik som handelspolitik. I Sverige har vi haft Systembolag, åldersgränser och förbud mot alkoholreklam. Nu kommer förmodligen Systembolaget tyvärr inte längre att få ha kvar sitt försäljningsmonopol. Vad händer i förlängningen med alkoholreklamen? Vi i Miljöpartiet har drivit bl.a. detta att man måste försöka motverka konsumentens försvagade ställning. Bl.a. i mediesammanhang anser vi att man skall kunna filtrera bort vissa typer av TV-sändningar genom s.k. W-chips, alltså sändningar som innehåller våld, pornografi, barnreklam eller kanske alkoholreklam. Det skall man kunna införa. Det ger åtminstone en familj en rättighet att kunna sålla bort sådant som man anser att barnen, eller familjen i sin helhet, inte skall titta på. När det gäller indirekt reklam vid produktplacering kan jag bara hålla med Tanja Linderborg. Jag går därmed vidare till frågor om miljö och konsumtion. I vårt vardagsliv påverkar vi miljön. När vi äter, städar, tvättar, reser, hanterar avfall och genom vår fritid påverkar vi miljön på olika sätt. Listan är lång. Utsläppen från hushållen är nära hälften av de totala miljöförstörande utsläppen i Sverige. Det visar hur viktiga konsumtionsfrågorna är vad gäller att få en hållbar utveckling. Miljömålet kommer ofta i konflikt med olika konsumentpolitiska mål. Därför är det viktigt att vi sätter pris för miljöförstöring. Det är också konsumentpolitik. Vi har sett en ökning av vilseledande miljöargument i marknadsföringen. Konsumentverket bör satsa på att motverka sådan reklam, t.ex. annonsen: Bli miljöaktivist - köp en ny bil! Frågan är: Vilka intressen ligger bakom den? Det är Motormännens riksförbund, en organisation. Enligt dagens marknadsföringslag kan man inte komma åt organisationer som gör den här typen av reklam. Jag förmodar att det var olika bilintressen och bilindustrin som låg bakom att organisationen gjorde den här reklamen. Det här är ett område som måste bevakas. Jag skall så gå över till miljömärkning. Miljömärkning är ett väldigt bra sätt att få konsumenterna att agera hållbart, att handla miljövänligt. Det ger enkel och tydlig information. Vi har i dag tre miljömärkningssystem: EU-blomman, den nordiska miljömärkningen och Naturskyddsföreningens miljömärkning. Inom EU vill man i framtiden att EU märkningen skall ersätta de nationella systemen. Det är en attityd och en utveckling som finns, en åsikt som kommit till uttryck på olika sätt. Jag märker att man från regeringens håll nästan aldrig nämner den svenska miljömärkningen, Naturskyddsföreningens miljömärkning. Ändå är just Naturskyddsföreningens miljömärkning ett lysande exempel på hur miljömärkning skall fungera. Man har ett genomskinligt system som konsumenten kan ha förtroende för. Men både den nordiska miljömärkningen och EU:s miljömärkning har stora brister som kan leda till att konsumenterna förlorar förtroendet för miljömärkningen. Det har hänt i många länder, t.ex. i Tyskland och USA. Jag anser det negativt att regeringen inte bevakar och uppskattar den nationella miljömärkningen i dag, som fungerar så bra. Jag yrkar bifall till reservationerna 4 och 6. Vi ställer oss naturligtvis också bakom övriga reservationer.

Fru talman! Konsumentpolitik är viktigt. Dessutom är det en aning enklare att hantera än lagutskottets förra ärende. Vi är många som tycker att konsumentpolitik är viktigt. Extra viktig är den i tider när många lever under små omständigheter. Det gäller i dag, inte för alla men dessvärre för alltför många. Ett litet citat ur moderaternas motion visar att vi inte är helt överens om inriktningen i de här frågorna: "I en politiskt styrd ekonomi finns hela tiden skäl för de ansvariga att söka hålla priserna på populära varor på en konstlad nivå. Detta leder till en snedvriden konsumtion, slöseri med råvaror och stagnation i den tekniska utvecklingen. Utrymmet för maktfullkomlighet, påtryckningar, korruption och 'svarta' marknader ökar på bekostnad av ansvarsfullt ekonomiskt beteende. Marknadsekonomi innebär att gamla lösningar ständigt får vika för nya, som är bättre ägnade att tillfredsställa konsumenterna. Marknadsekonomi innebär ett kontinuerligt förnyelsearbete." Fru talman! Jag skulle vilja be Marietta de Porbaix-Lundin att förklara vad ni moderater menar med detta. En annan passus som också förvånar mig är denna: "Varje människa mår väl av att uppleva att hon kan välja fritt och själv bedöma och ta ansvar för sina beslut." Det är inte det fria valet som är det största problemet för många av oss, utan det handlar mer om den osäkerhet som många konsumenter känner när de konfronteras med varuhusens hyllmeter av tvättmedel, knäckebröd, rökta korvar och kattmat. Nog har vi ett fritt och stort utbud av allt konsumenten kan tänkas vilja ha. Men det är inte i första hand konsumenternas krav att det skall finnas ett så enormt utbud av allt. Därför kan den valfriheten sägs vara skenbar, eftersom den verkliga möjligheten att påverka utbudet är tämligen litet. För mig som socialdemokrat är detta en orättvisa som drabbar de svagaste konsumenterna. Görs ett felköp betyder det mer för dem än för de som har råd att rätta till sina misstag. Fru talman! Genom en stark konsumentpolitik kan klyftorna minska mellan skenbar och verklig frihet. Det tycker jag är bra konsumentpolitik. Med andra ord: Konsumentpolitiken är viktig för alla, men allra viktigast för de utsatta hushållen. Den enskilde konsumentens kunskap är också mycket viktig. Det kan och bör sägas många gånger. Den som har kunskap utnyttjar sina pengar på ett bättre sätt än den som saknar kunskap. Det är dyrt även inom det här området att sakna kunskap. Marknadsekonomin har många brister som konsumentpolitiken kan motverka. Konsumentpolitiska regler bidrar till en sund konkurrens på sunda villkor. Konsumentpolitiken är en viktig del av fördelningspolitiken, Marietta de Porbaix-Lundin, genom att den både kan stödja och underlätta för konsumenterna i förhållande till producenterna. De viktigaste aktörerna inom det här området är naturligtvis de enskilda konsumenterna. Som stöd behövs de frivilliga organisationerna. Dessa organisationer gör ett fantastiskt arbete. Jag vet inte om Marietta de Porbaix-Lundin är missledd, men vi har världens största konsumentorganisation här i Sverige genom konsumentkooperationen. Kommunernas ansvar är också mycket viktigt. På vissa håll fungerar det bra, på andra håll mindre bra. Där det inte fungerar måste det utvecklas framför allt med tanke på den arbetsbelastning som skuldsaneringslagen innebär. Konsumentvägledare med sina speciella kunskaper kan hjälpa och stödja dem som av olyckliga omständigheter har hamnat i svåra ekonomiska situationer. Statlig konsumentpolitik är en viktig förutsättning för att konsumentpolitiken skall bli en aktiv och viktig del bland alla andra politiska områden, vilket jag redan har pläderat för. I juni 1995 antogs konsumentpolitiska riktlinjer som är framåtsyftande. Konsumentpolitiken är också en viktig del av och ett komplement till näringspolitiken genom bl.a. miljömärkning och standardisering. Det bidrar i sin tur till att stärka konsumenternas långsiktiga behov och på så sätt stärks också industrins konkurrenskraft. Konsumentpolitiken är ett viktigt instrument i miljöpolitiken. Utredningen Konsumenterna och miljön, som just nu behandlas inom Regeringskansliet, tar upp många av de frågor som motionärerna tar upp. Därför kan motionärerna känna sig ganska förtröstansfulla inför det resultat som vi kommer att få ta del av framöver. Vår vision, dvs. den socialdemokratiska visionen, är att Sverige skall bli det första ekologiskt hållbara samhället i Europa. För detta måste vi bedriva ett aktivt arbete inom många områden där konsumentpolitiken kommer att få en framträdande roll. En offensiv konsumentpolitik kan därför underlätta för konsumenterna att bedöma miljökonsekvenserna av sitt agerande. Det kommer att innebära att vi får konsumtionsmönster som är så litet miljöbelastande som möjligt. Ett sätt att göra det lättare för oss konsumenter att leva miljövänligt är en bra miljömärkning. Regeringen håller för närvarande på att se över miljömärkningssystemet för att få mer och bättre miljömärkning. En väl fungerande miljömärkning är en bra garanti för oss konsumenter. Fler utredningar har gjorts som behandlar miljöpolitiken sett ur olika perspektiv. Det är ett bevis för att vi socialdemokrater tar miljöpolitiken på fullaste allvar. Konsumenterna och miljön är den utredning som berör just det område som vi debatterar i dag. Jag känner igen en del av argumenten från utredningen. De återfinns också i motionerna. Fru talman! Genom vårt medlemskap i EU har vår svenska konsumentverksamhet knutits samman med den som bedrivs på gemenskapsnivå. Tillfälle har skapats att påverka utvecklingen av konsumentpolitiken också i ett europeiskt perspektiv, samtidigt som vissa begränsningar när det gäller möjligheten till nationella avvikelser har uppkommit. Yvonne Ruwaida tog upp några exempel. Som den positiva person jag är ser jag de möjligheter som finns genom EU-medlemskapet. Dessutom vet jag att Sverige är mycket pådrivande inom konsumentpolitikens område i den pågående regeringskonferensen. Konsumentpolitiken måste ses som ett viktigt och självständigt politikområde, precis som t.ex. socialpolitik och miljöpolitik. Detta är Sveriges principiella ståndpunkt. Dessutom bör konsumentintresset på ett klarare sätt integreras i gemenskapspolitiken också på andra områden. TV-reklam riktad till barn är en fråga som Sverige ägnat mycket tid åt. Intresset för frågan har ökat avsevärt och chanserna att ett förbud mot otillbörlig reklam och barnreklam införs även på EU-nivå har blivit mycket större. Att konsumentpolitiken har fått ett eget kapitel i det utkast till fördrag som nu diskuteras är ett framsteg. Det är en bra bas för fortsatta förhandlingar, men det är inte tillräckligt långtgående. Under våren när frågan kommer att diskuteras vidare kommer Sverige att fortsätta sitt arbete med att få gehör för sina synpunkter. Fru talman! Detta tycker jag är mycket positivt. I reservation 7 tas frågan om indirekt reklam upp. Frågor som berör indirekt reklam av tobak och alkohol tas på största allvar. Regeringen kommer i maj att ta ställning till ett förslag om förbud mot indirekt tobaksreklam. Detta kommer att redovisas i en skrivelse till riksdagen. Det är kanske därför som Tanja Linderborg inte har kunnat finna det. På alkoholområdet har regeringen tillsatt en utredare som skall göra en översyn av bestämmelserna om marknadsföring av alkoholdrycker. Det kommer att läggas fram ett betänkande den 1 oktober. Mot den bakgrunden finner utskottet det inte särskilt angeläget att vidta ytterligare åtgärder i dagsläget. På dessa två områden borde reservanterna kunna känna sig nöjda. Produktsäkerhetsfrågorna är viktiga konsumentfrågor. Produktsäkerhetslagen syftar till att motverka att farliga varor och tjänster orsakar person eller egendomsskador. Därför utvidgades produktsäkerhetslagens tillämpningsområde förra året till att omfatta även varor som tillhandahålls i offentlig verksamhet. Det krav som finns i reservation 9, att även offentliga tjänster skall omfattas av produktsäkerhetslagen, avvisas eftersom de tjänster som avses täcks av speciallagstiftning. Här följer några exempel: Hälsooch sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och skollagen. Kan Marietta de Pourbaix-Lundin ge mig några exempel på områden där dessa lagar inte fungerar? Till Tanja Linderborg innan hon nu rusar iväg från kammaren: Det är klart att konsumenterna skall ha makten över maten. Med anledning av vad jag nu har sagt yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på motionerna och reservationerna.

Fru talman! Det är ganska uppenbart att vi har en grundläggande olika syn på och tilltro till människors förmåga att själva ta ansvar och klara olika situationer. Vad Socialdemokraterna hela tiden ger uttryck för är en bristande tilltro till människors förmåga att ta ansvar i olika situationer. Därför har man lagar och olika offentliga institutioner som lägger livet till rätta för folk. Det jag talar om är faktiskt ett uttryck för någonting helt annat än detta. Vi kan bara lyssna på ordvalet. Jag sade att det är viktigt med konsumentfrågor. Andra har talat om att det är viktigt med konsumentpolitik. Det betyder att politiken skall lägga sig i allting, vilket vi moderater menar att politiken och politikerna inte skall göra. Vidare ondgör sig talaren över att det finns mycket att välja på. Är det inte en fördel för oss konsumenter? Om vi inte köper varorna, kommer inte handlarna att ta in varorna därför att de då kommer att stå på hyllorna och bli förstörda. Det är väl ganska självklart att det är bra att det finns mycket att välja på. Jag anser fortfarande inte att vi har speciellt många konsumentsammanslutningar som kommer underifrån. Jag tycker att vi fick detta ganska väl bekräftat när vi besökte Sveriges konsumentråd, där man sade att det i Sverige inte finns något utrymme för detta eftersom vi har en omfattande lagstiftning, ett konsumentverk och andra offentligt finansierade sammanslutningar som tar till vara konsumenternas intressen. Det är väldigt svårt att få till stånd någonting underifrån. När det gäller marknadsekonomi kontra monopol kan man exempelvis se på det forna Sovjet, där man har haft monopol på allt man har producerat. Man kan se bara på den miljöförstöring som man där har haft därför att man har haft monopol på olika saker.

Fru talman! Jag måste börja med att säga att det sista som Marietta de Pourbaix-Lundin sade var häpnadsväckande. Vi socialdemokrater tror på en aktiv konsumentpolitik. Det som Marietta de Pourbaix Lundin tog upp var någonting helt annat. Förklara hellre det som står i den moderata motionen! Det tror jag för de flesta är mer intressant än de angrepp som Som socialdemokrat tycker jag att konsumentfrågorna är ett viktigt område. Det är så viktigt att det skall finnas en aktiv konsumentpolitik i detta land. Konsumentkooperationen är ingen frivilligorganisation, säger Marietta de Pourbaix-Lundin, som skulle vara godtagbar för Moderaterna. Men för oss socialdemokrater är det en frivillig konsumentorganisation som fungerar alldeles utmärkt. Mängden av varor kan vi naturligtvis tvista om. Jag är inte säker på att någon konsument egentligen gynnas av att affärerna har mängder av gondoler med både katt och hundmat. Man kan ju inte ta med sig katten för att köpa den rätta burken i affären. Mängden av varor är i alla fall inte det som övertygar mig om att vi inte skall ha en aktiv konsumentpolitik.
Fru talman! Jag skall ställa några motfrågor till Har det blivit så mycket bättre för konsumenterna efter alla dessa år med all lagstiftning och allt som vi har i Sverige? Är det något fel i att tro på de enskilda människornas förmåga? Är det inte detta vi måste göra? Varför skall vi då lägga livet till rätta genom att ingripa i varje situation? Även som konsument skall livet läggas till rätta av politiker. Har t.ex. de offentliga monopolen på olika områden gjort att utvecklingen har gått framåt? Är det inte när det väl blir konkurrens, när man låter andra aktörer komma in på marknaden, som det sker någonting? Om det bara finns offentliga monopol, t.ex. när det gäller vissa tjänster, och jag som konsument inte passar in i systemet, vad har jag då att välja på?
Fru talman! Jag skäms inte över svensk konsumentpolitik. I debatten i dag är vi många som hävdar att vi faktiskt vill utveckla och bevara vår konsumentpolitik sett från ett gemenskapsperspektiv. Jag kan inte förstå hur Marietta de Pourbaix Lundin ens kan komma på tanken att vi inte tror på den enskilda konsumenten. Det är klart att vi tror på den enskilda människan. Vi tror på alla människors lika värde. Det är högst märkligt att denna fråga skall behöva diskuteras när vi diskuterar konsumentpolitik. Sedan tar Marietta de Pourbaix-Lundin upp de offentliga monopolen och frågor om de har utvecklat Sverige. Ja, inte tycker jag att jag kan se något land som är så förfärligt mycket bättre än Sverige när det gäller exempelvis hälso och sjukvården. Jag tycker att det är ett alldeles utomordentligt bra exempel på att offentligt monopol faktiskt kan fungera bra. Jag tror inte att de privata verksamheternas uppbyggnad har lett till någon större förbättring för den enskilde konsumenten.
Fru talman! Det är bra att Karin Olsson är positiv och jobbar vidare med dessa frågor. Hänsynen till miljö och hälsa i konsumentpolitiken skall gå före den inre marknaden och den fria världshandeln, men så är det ju inte i dag. Men i och med viljan att gå med i EU och den övriga politik som man har fört kanske man förbisåg att det finns väldigt starka krafter som vill att man inte skall kunna ta hänsyn till miljö och hälsa i olika sammanhang. Detta är ett dilemma. Jag anser inte att man från svensk sida agerar så kraftfullt som man skulle kunna göra. Jag tycker ändå att Sverige i vissa frågor har varit pådrivande, men jag tror att man skulle kunna driva på ännu hårdare och mer konsekvent än vad man har gjort. När det gäller att påverka tog Karin Olsson upp frågan om TV-reklam. Det förefaller inte i dag som om den svenska linjen kommer att vinna, utan den förefaller faktiskt att falla. Det handlar om många olika frågor när det gäller miljö och konsumtion. Konsumtion går in på många olika områden precis som miljöfrågan går in på många olika områden. Det handlar också om skattepolitik, där vi har drivit frågan om att miljöförstöring skall prissättas så att vi får en mer hållbar konsumtion t.ex. Det handlar också om boendefrågor. Vi har t.ex. tidigare drivit att miljökonsekvensbeskrivningar skall göras inför olika politiska beslut. I och med att vi redan har drivit detta under en väldigt lång tid är det ingen nyhet. Även om vi nu har en utredning som heter Miljö och konsumtion innebär inte det att dessa frågor uppkom enbart genom den utredningen. De är gamla. Vi tycker att regeringen inte har agerat så snabbt som den har kunnat göra. Det är ett enkelt beslut att fatta att vi skall ha miljökonsekvensbeskrivningar av varje beslut som fattas i riksdagen. Det behöver inte ta flera år att komma fram till det.
Fru talman! Jag känner mig mer positiv än vad Miljöpartiet gör i dessa frågor. Jag vet att Sverige arbetar väldigt aktivt för att driva på just inom det område som Yvonne Ruwaida berörde, dvs. TV reklam riktad till barn. Jag hoppas att Yvonne Ruwaida har fel, eftersom jag är väldigt besjälad av tanken att Sverige skall vinna gehör i den frågan. Jag tror mycket på Sveriges möjligheter. Den utredning som heter Konsumenterna och miljön bereds nu i Regeringskansliet. Den innehåller långtgående krav. Jag ser med stor spänning fram mot resultatet av det arbetet. Då kanske det kommer att finnas anledning att igen diskutera dessa frågor.
Herr talman! När det gäller TV-reklam riktad till barn konstateras i det pm som vi fått i utskottet att möjligheterna att få igenom direktivet är ganska små. Det har även konstaterats i olika artiklar som jag har hittat på detta område. Jag förstår faktiskt inte var Karin Olsson får sitt hopp ifrån. Man skall ju alltid vara positiv. Min livsinställning är att man skall gå vidare och tro på någonting. Men när det gäller konsumentens situation ser vi bakslag efter bakslag. Jag förstår inte hur man kan vara så positiv som Karin Olsson och litet grand blunda för de problem som finns. Jag anser att Sverige har agerat i konsumentfrågor, men inte tillräckligt effektivt och starkt.
Herr talman! Jag ser Yvonne Ruwaidas inlägg som litet defensivt. Yvonne Ruwaida säger att det inte händer någonting och att vi ingenting kan göra. Ändå kräver Yvonne Ruwaida att vi skall jobba mycket mer. Jag har en stark förtröstan till vad som pågår på den konsumentpolitiska arenan inom EU tack vare att Sverige är en väldigt aktiv aktör där.

Herr talman! Jag skall ta upp frågan om miljömärkning. Det engagerar väldigt många,inte minst skvinnorna i mitt hemlän Jönköpings län. I november 1993 publicerade Naturvårdsverket i sin rapport en attitydsundersökning, Konsumenterna och miljömärkningarna. Undersökningen gjordes som ett elevarbete vid Handelshögskolan och finansierades av verket. Ett av syftena med undersökningen, som gjordes med hjälp av en enkät, var att beskriva vilka kunskaper konsumenterna har om miljömärkningar. Undersökningen omfattade de vanligaste miljösymbolerna och vissa andra symboler som inte i vanlig mening är miljömärkningar, såsom pandan och det gröna nyckelhålet. I sammanfattningen av undersökningen sägs bl.a. följande: För det första vill vi beskriva vad människor vet om miljömärkningar. De flesta människor anser sig ha fått för litet information om miljömärkta varor. Intressant är att notera att man med ökade inkomster anser sig ha fått allt mindre information. Män anser sig dessutom i högre grad än kvinnor vara dåligt informerade. Det mest slående här är annars att den symbol som människor i störst utsträckning känner igen och dessutom har störst förtroende för inte är miljömärkning i vanlig mening. Det handlar om I en uppsats från Marknadsakademin vid Stockholms universitet har två civilekonomer presenterat resultat av en undersökning om konsumenternas uppfattning av miljömärkningar. I den studien konstateras det att konsumenterna, producenterna och handlarna vill ha ett enhetligare system. I dag är det för många olika miljösymboler, och organisationerna bakom har misslyckats med att informera allmänheten om vad märkena egentligen står för. Konsumenter och andra vet inte vilka som står bakom respektive miljösymbol, vilka miljökriterier de grundas på och vem som har kontrollansvaret. Miljömärkning är ett styrmedel som bygger på frivilligt åtagande, och det förekommer i flera varianter. Vi har den stiliserade svanen, som är en samnordisk märkningssymbol som tagits fram av Nordiska ministerrådet. Kriterierna för den märkningen skall vara lika i de nordiska länderna, och systemet skall fungera som ett samnordiskt miljömärkningssystem. Svanen finns inte på livsmedel. Vi har falken. Naturskyddsföreningen driver tillsammans med ICA, Dagab och Konsum Bra miljövalsmärkning. Kriterierna fastställs av SNF och finns bl.a. för diskmedel, tvättmedel, batterier, schampo samt även persontransporter. Denna symbol finns inte heller på livsmedel. Krav-märket finns på livsmedel som tagits fram av Kontrollföreningen för alternativ odling. Den innebär bl.a. att konstgödsel och bekämpningsmedel inte används i produktionen. Butiker som säljer Kravmärkta livsmedel i lösvikt har blivit auktoriserade av Krav och kontrolleras regelbundet av föreningens inspektörer. Dessutom genomgår butikspersonalen en kort utbildning av vad ekologisk odling innebär. På senare år har också Krav-märkt kött kommit ut på marknaden. Sedan finns EU-blomman. År 1993 trädde EG:s miljömärkningsförordning i kraft. Syftet är att skapa ett system för miljömärkning av produkter och stimulera tillverkning av och efterfrågan på de produkter som minst beslastar miljön. Systemet är frivilligt, och nationella märkningar får finnas parallellt. En annan typ av miljömärkning är företagens egen märkning. Floran av sådana mer eller mindre miljöprofilerade varumärken blir allt större och utgör ett argument i konkurrensen om allt mer miljömedvetna kunder. Änglamarksmärket finns på Kooperativa förbundets serie av produkter som säljs med argumentet att de är miljövänliga. ICA:s Sunda-sortiment är en motsvarighet till KF:s Änglamarkssortiment. Skona är Det finns dessutom märken på varor som inte är direkta miljösymboler. Exempel på sådana märken är, som jag nämnde förut, pandan. Det betyder att en del av priset av produkten i stället går till utrotningshotade djur och växter. Vi har utländska märkningar som letar sig in i Sverige, även om de inte gäller här, som den Gröne Punkt. Vi har returpilar och gröna nyckelhål. En annan typ av märkning är miljödeklarationer där produkternas miljöpåverkande egenskaper redovisas utförligt var för sig. Miljödeklarationer är i första hand tänkta för stora kompetenta uppköpare hos företag, kommuner, m.fl. Vi har också Eko-natural. Denna miljösymbol ser man allt oftare i butikerna, men inte på alla naturfärgade kläder. Alla är inte heller miljövänliga. En miljömärkning behövs på kläder. Bomull är världens mest besprutade gröda. Ett bomullsfält kan besprutas upp till 40 gånger på en säsong. För att få fram ett kilo ren bomull går det åt 60 gram kemikalier. Även industrin och tjänstesektorn har börjat integrera miljötänkandet i sina produkter och tjänster. Ofta används numera miljöprogramhandlingar som försäljningsargument. Många banker kräver vid långivningen till industrin och företag att dessa har en miljöplan med och/eller ett miljöprogram. Den internationella beteckningen ISO 1401 garanterar företagens produkters och tjänsters goda miljöval. Herr talman! Jag har inte nämnt alla märkningar som finns. Men min uppräkning här visar att det inte är lätt att vara konsument. Det behövs mer information om miljömärkning. Konsumenterna skall ha möjlighet att veta vilka som står bakom respektive miljösymbol, vilka miljökriterier de grundas på och vem som har kontrollansvaret, och ett mer enhetligt och överblickbart miljömärkningssystem för att konsumenten bättre skall kunna driva på mot en ökad miljöanpassning. I dag riskerar miljömärkningen att i stället leda till förvirring för den konsument som försöker leta sig fram mellan butikshyllorna. Herr talman! Jag ställer mig bakom Karin Olssons anförande tidigare. Det visar mycket väl på vilket sätt och med vilket allvar vi jobbar med konsumentfrågorna. Men jag vill också understryka vikten av att fortsätta att uppgradera den viktiga konsumentpolitiken. Jag ser fram mot höstens proposition och hoppas på ett tydligare miljömärkningssystem.

Herr talman! Som kammaren känner till bereds bank och försäkringsfrågor numera av finansutskottet. I detta betänkande behandlas motioner från den allmänna motionstiden. Då det gäller en del bankfrågor har vi moderater endast gjort en markering i form av en motivreservation angående konkurrensen inom banksektorn. Vi vill understyrka att det är olämpligt att staten på en och samma gång är ägare av företag som är verksamma på finansmarknaden och ansvarig för lagstiftning och tillsyn av samma företag. De dubbla rollerna skapar målkonflikter och oklara ansvarsförhållanden. Vi vill också understryka att ett högt hushållssparande är nödvändigt för att skapa ett fritt och enskilt ägande. Det måste finnas stabila spelregler och ett skattesystem som gör det fördelaktigt och lönsamt att spara. Dessa frågor har ingående diskuterats i andra sammanhang, och riksdagen har redan givit regeringen i uppdrag att följa utvecklingen av ett vidgat ägande av banker och att senast efter två år lämna en redovisning till riksdagen om erfarenheterna. Därför skall jag inte fördjupa mig i dem här. Jag skall i stället uppehålla mig vid den för Moderaterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet gemensamma reservationen 7 om kollektiva sakförsäkringar, enkannerligen de kollektiva hemförsäkringar, obligatoriska eller med reservationsrätt, som tecknas av fackliga organisationer. Detta är inte någon ny debatt. Den har pågått mer eller mindre kontinuerligt sedan jag tillsammans med centerpartisten Britta Hammarbacken väckte en motion i januari 1984. Den byggde på våra gemensamma erfarenheter från dåvarande Försäkringsinspektionen och stöddes av en reservation från samtliga borgerliga partier som då fanns i riksdagen - Centerpartiet, Moderaterna och Folkpartiet. Den linjen har dessa partier följt konsekvent under åren och kommer, efter vad jag har förstått, att göra så också i dag. Kristdemokraterna och Miljöpartiet har också anslutit sig. Kvar på barrikaderna för facklig och politisk övermakt och förmynderi står Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, föga oväntat. Innan jag går vidare vill jag klart deklarera att det inte finns någon anledning att ta avstånd från kollektiva försäkringar generellt. Tvärtom kan kollektiva försäkringar många gånger erbjuda goda försäkringslösningar. Personförsäkringar vållar inte heller några generella problem beroende på att ersättning kan utbetalas från varje försäkring. Där handlar det oftare om hur mycket av löneutrymmet som skall intecknas av försäkringar, således en helt annan frågeställning än den som uppstår då mycket stora kollektiv tvångsansluter samtliga medlemmar till enhetliga sakförsäkringar. Protesterna mot de obligatoriska hemförsäkringarna har varit legio från första början. Jag skall inte uppehålla mig vid alla de turer som har varit och alla de invändningar och betänkligheter som har framförts av statliga myndigheter, domstolar och enskilda utan fokusera på två kärnfrågor, nämligen marknadssituationen och den enskilda fackföreningsmedlemmens rättslöshet och utsatthet. Protesterna mot de första obligatoriska försäkringarna ledde till en snabbutredning av Försäkringsverksamhetskommittén. Den resulterade så småningom i ett uttalande från regeringen att det inte fanns några generella hinder mot gruppsakförsäkring med reservationsrätt, dvs. negativ avtalsbindning. Konsumentombudsmannen genomgående stämplat former av negativ avtalsbildning som otillbörlig enligt marknadsföringslagen. Också i fråga om de kollektiva hemförsäkringarna fann KO att den negativa avtalsbindningen inte kunde godtas, vilket ledde till en överenskommelse mellan KO och Folksam om att marknadsföringen av kollektiv hemförsäkring genom negativ avtalsbindning inte skulle förekomma. Enligt dåvarande Konsumentombudsmannen, Laila Freivalds, ansåg Konsumentverket att den anslutningsmetod Folksam använt sig av inte var tillåten från ett företag gentemot en enskild konsument, och hon uttalade sin glädje över att Folksam upphörde med den metoden. Däremot ansåg hon sig inte kunna lägga sig i hur enskilda förbund går till väga med försäkringen. Därmed pekade Laila Freivalds på det anmärkningsvärda förhållandet att det som är förbjudet för ett företag gentemot en kund är tillåtet för en facklig organisation gentemot en medlem. Men till skillnad från kunden kan medlemmen inte byta leverantör. En tungt bärande anledning till KO:s agerande var risken för dubbelförsäkring. Denna risk stod också i fokus för Försäkringsinspektionen och Näringsfrihetsombudsmannen. NO ansåg att en ovillkorlig förutsättning för att godta anslutningsformen med reservationsrätt var att ett regelrätt upphandlingsförfarande tillämpades som innebar konkurrens mellan försäkringsbolagen på lika villkor. NO framhöll vidare att garantier måste skapas för att den som reserverar sig inte heller belastas av kostnader för gruppförsäkringen. Några undantag från denna princip borde inte kunna göras. Regeringen hade i samband med sitt uttalande utgått från att berörda myndigheter skulle bevaka utvecklingen i konkurrenshänseende och vid behov vidta lämpliga åtgärder. NO försökte men kunde konstatera dels att något upphandlingsförfarande inte hade tillämpats, dels att två av de fackliga organisationer som hade tillfrågats över huvud taget inte ville medverka till en utredning om de faktiska förhållandena och att NO därför svårligen kunde fullfölja regeringens uppdrag. Tidigare socialdemokratiska regeringar har totalt nonchalerat dessa tungt vägande argument från de tre myndigheterna liksom Datainspektionens invändningar i fråga om samkörning av dataregister. Den borgerliga regeringen utarbetade i Justitiedepartementet underlag till en ny försäkringsavtalslag. Bl.a. föreslogs att det skall krävas anmälan från den enskilde för att bli ansluten till en gruppskadeförsäkring. Näringsdepartementet påbörjade en översyn i anslutning till den nya konkurrenslagen. Efter regeringsskiftet har ingenting hänt. Riksdagen väntar fortfarande på propositionen om en ny försäkringsavtalslag liksom på propositionen om en ny försäkringsrörelselag. Och vänta får vi. De som inte har väntat är däremot LO och Folksam. LO har med Folksam träffat avtal som omfattar samtliga LO-förbunds medlemmar. Något upphandlingsförfarande har inte skett heller denna gång. Det har inte hjälpt att riksdagen har uttalat att detta är önskvärt, och det kommer uppenbarligen inte att hjälpa att också finansutskottet nu uttalar samma sak. Att det nu inte längre handlar om en risk för konkurrenssnedvridning utan om en faktisk konkurrenssnedvridning framstår klart när man beaktar att LO förbunden har drygt två miljoner medlemmar. Totalt beräknas redan minst 1,1 miljoner arbetstagare vara kollektivt hemförsäkrade i Folksam. Då har jag inte räknat in Kommunals 660 000 relativt nytillkomna medlemmar av vilka ett par hundra tusen kan ha varit försäkrade redan tidigare. Folksams marknadsandel när systemet är fullt utbyggt har uppskattats till någonstans mellan 50 % och 60 %. Enligt LO:s egen tidning Fackjournalen är det endast 5 av LO:s ca 20 förbund som saknar hemförsäkring eller beslut om hemförsäkring. Av dessa är 13 med obligatorisk anslutning vartill kommer ett antal lokala avtal inom Metall. Också en del TCO-förbund har kollektiva hemförsäkringar, men såvitt jag i dag vet är dessa genomgående med reservationsrätt. Det är således en mycket stor del av de svenska hushållen som har minst en hemförsäkring. Att det föreligger en påtaglig risk för dubbelförsäkring och trippelförsäkring är uppenbart. De myndigheter som har att bevaka konsumentintressena och verka för en sund utveckling på försäkringsområdet sitter med bakbundna händer. De kan bara ingripa mot företag. Fackliga organisationer betraktas inte som företag enligt gällande lag. Att de så uppenbart är involverade i affärsverksamhet som i det här fallet räknas inte. Därför kan medlemmar tvingas betala för en produkt som de inte vill ha. Därför kan ett försäkringsbolag utveckla en monopolliknande position på ett område som är så viktigt för enskilda konsumenter. På detta tjänar ingen. Finansinspektionen, som har till uppgift att utöva tillsyn över finansmarknaden och det enskilda försäkringsväsendet och verka för ett gott konsumentskydd, har flera gånger uttalat sig i frågan. Nu har inspektionen till den 24 mars begärt besked från Folksam hur bolaget avser att informera försäkringstagarna om risken för dubbelförsäkring. Innebörden av detta är att Finansinspektionen uppmanar Folksam att informera sina försäkringstagare att de bara behöver en hemförsäkring och följaktligen bör säga upp de försäkringar som inte är tecknade i Folksam, eftersom de är förhindrade att säga upp sin försäkring i Folksam. Om de till äventyrs skulle vilja säga upp sin Folksamförsäkring måste de nämligen i alla fall räkna med att betala denna försäkring, eftersom deras fackliga organisationer har bestämt det. Så hur de än vänder sig får Folksam sina pengar. Till saken hör att det enligt avtalet mellan Folksam och LO är facket som skall stå för informationen. Situationen är bisarr. Hur kan då LO försätta sina medlemmar i en sådan situation? Hur kan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet försvara den här situationen? Svaret finns kanske i det yttrande som en socialdemokratisk riksdagsledamot en gång undslapp sig: "Eftersom LO äger Folksam, är det inte så konstigt att de vill försäkra sina medlemmar där." Ja, det är nog så många uppfattar situationen. Konsumentkooperationen och OK. Det är således en gedigen representation av socialdemokratiska organisationer som sammanlagt representerar 6,5 miljoner svenskar. Eftersom Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag föreligger däremot inte ett direkt ägande. Men att här föreligger en mycket stark intressegemenskap kan knappast motsägas. Den framgick mycket tydligt i den programförklaring som den då nyvalde ordföranden i LO och tillika nyvalde ordföranden i Folksam, Stig Malm, på sin tid gav med anledning av kritiken mot de första obligatoriska hemförsäkringarna. Han deklarerade då: "Det är endast utifrån ett starkt Folksam som vi kan gå vidare och diskutera utvecklingen av olika försäkringar." Att detta är LO:s ambition bekräftas också av vad som hände då PTK och LO förhandlade om en gemensam kollektiv fritidsförsäkring som skulle finansieras med medel ur trygghetsfonden. Förhandlingarna sprack eftersom det visade sig omöjligt att få LO att gå med på kravet att gå ut till flera olika försäkringsbolag för att i konkurrens få de förmånligaste villkoren. Nej, varför krångla med upphandling och konkurrens mellan olika bolag när man enkelt och behändigt kan teckna avtal med sig själv? Nu är det Bertil Jonsson som i egenskap av LO-ordförande och ordförande i Folksam tecknar avtal med sig själv. Det gagnar ju den s.k. rörelsens maktambitioner. Den enskilda medlemmen är satt under förmyndare. Många har protesterat med fötterna och lämnat facket. Enligt en uppgift i LO-tidningen har drygt 2 000 lämnat enbart Kommunal. En del förbund, t.ex. SEKO, Metall och Industri, lyssnade på sina medlemmar och avstod från den obligatoriska försäkringen, vilket dock inte hindrar att lokala avtal om obligatorisk försäkring har träffats också inom dessa förbund. Kommunal hör till de förbund som tvångsanslutit samtliga till en hemförsäkring i Folksam. En medlemsomröstning före beslutet visade att endast 32 % ville ha en sådan försäkring. 61 % hade tackat nej och Kommunals medlemmar tog saken i egna händer, med framgång. 85 000 medlemmar begärde en extra stämma som sträckte sig så långt som att gå med på ännu en medlemsomröstning. Nu är kampanjen igång och det är beklämmande att se vilken typ av information, om det nu kan kallas så, som Kommunal ger. Den kan vi alla bl.a. studera på Text-TV, kanal 4. Frågan till medlemmarna lyder: "Skall vi behålla Detta är direkt missvisande. Frågan handlar ju inte alls om medlemmarna vill behålla hemförsäkringen eller ej. Frågan handlar om huruvida medlemmarna vill ha en tvångsanslutning till försäkringen eller en frivillig. Herr talman! Det går inte att ha en sådan här ordning i en demokratisk rättsstat.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet slår vakt om de fackliga organisationernas maktanspråk och socialdemokratins eget försäkringsbolag. Vi reservanter värnar den fria konkurrensen och slår vakt om enskilda medborgares rätt att bestämma i sina egna angelägenheter. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 7.

Herr talman! Sverige behöver fler företag, fler företagare och fler jobb. Det är den absolut viktigaste utmaningen för oss politiker. En väl fungerande konkurrens är en viktig del i att skapa ett sådant klimat där vi får fler företag och fler jobb. Vi har många sektorer med bristande konkurrens och bristande effektivitet. Det ger dyrare och sämre produkter och färre jobb. Vi behöver färre konkurrensbegränsningar och bättre konsumentskydd. Det här betänkandet handlar om bank och finansmarknaden. Vi tror att det vore till fördel för effektivitet, konkurrens, konsumentmakt och jobb om det fanns fler aktörer på bank och finansmarknaden. Vi tror att det är bra att staten har en roll som lagstiftare och kontrollör av regelverket. Därför bör inte staten också vara aktör på marknaden. En sådan dubbelroll är ytterst olämplig. Vi vill alltså inte öka konkurrensen inom banksektorn genom att vidga statens ägande. Tvärtom, vi vill minska statens inblandning när det gäller att driva verksamhet. Eftersom riksdagen, som har påpekats här, redan har givit regeringen i uppdrag att följa utvecklingen, tycker vi inte att man i dag behöver ta något nytt steg eller fatta något nytt beslut. Men vi vill ta avstånd från de idéer som handlar om att staten ytterligare skall gå in som en aktiv aktör. Herr talman! Vi behöver alltså färre konkurrensbegränsningar och bättre konsumentskydd. Monopoltendenser skall alltid angripas var de än uppstår. Men tyvärr är det en sektor som håller på att bli mer och mer monopoliserad, och det gäller de här kollektivt tecknade sakförsäkringarna. De upphandlas inte i konkurrens. De ger inte enskilda människor valmöjlighet. Risken för dubbelförsäkring är stor. När nu kanske 11⁄2-2 miljoner LO-medlemmar finns i systemet blir man en väldigt stor aktör på marknaden. När försäkringarna inte skall kosta något extra för den enskilde kan den enskilde i praktiken inte heller avstå från försäkringen och slippa betala. I praktiken betalar man. Man får också betala för två personer även om man bara behöver en försäkring. För oss liberaler är det beklämmande att se hur man beskär den enskilda människans rätt att besluta och hur man beskär den enskilda människans rätt till skydd och kontroll över sitt privatliv. Det finns uppenbarligen de som har en stark misstro mot det. Det finns de som vill blockera en utveckling där människor skall få ta ett större ansvar och slå sönder en ändå hyggligt fungerande konkurrens. Den här misstron mot den enskilde leder till att konsumentskyddet begränsas. Det är en väldigt underlig paradox. Som Sonja Rembo tidigare redogjorde för har man som föreningsmedlem inte alls samma skydd som en riktig försäkringstagare och konsument. Herr talman! Jag vill verkligen poängtera att Folkpartiets kritik mot de kollektiva sakförsäkringarna inte handlar om någon negativ inställning till fackföreningarna som sådana eller till det viktiga arbete som man gör när det gäller att tillvarata medlemmarnas intresse på jobbet i arbetslivet. Men det här handlar inte om det. Det här handlar om att ge sig in på andra domäner, med andra metoder. Jag tror personligen att fackföreningsrörelsen i längden bara förlorar på att ge sig på sådant här arbete i stället för att koncentrera sig på att bli bra på det som gör att människor faktiskt har anledning att söka sig dit som medlemmar. Det måste man lösa själv. Men jag tror inte att ytterligare sådana här sidospår är något bra sätt att lösa de konflikterna på. Sonja Rembo har mycket noggrant gått igenom argumenten och sakförhållandena. Jag ser ingen anledning att förlänga debatten. Herr talman!

Herr talman! Jag skall kommentera Vänsterpartiets reservationer vid det här betänkandet. Jag skall börja med reservation 1 under mom. 1 om bankkrisens konsekvenser. Herr talman! När jag var liten såg jag Sparbankens filmer, där man satte in hasselnötter på banken och garanterat fick tillbaka fler hasselnötter. Man sade "säkert som pengar på banken". Hur var det under 80-talet? Minns ni här i kammaren den här texten i en sång av Tomas Ledin: Ja, ja, ja, du kan lita på mig. Jag vet vad jag gör. Jag är inte bankdirektör. Då kunde man inte lita på bankerna. Staten fick gå in och trygga det finansiella systemet för att rädda Sveriges företagsamhet. Det gjordes oerhörda förluster: år 1992 var det 75 miljarder, år 1993 var det 50 miljarder och 1994 var det 15 miljarder i kreditförluster. Staten fick gå in med oerhörda mängder pengar. Vi vet att det till stor del var fråga om oskicklighet. Man visste inte vad man gjorde. Men det var i många fall också fråga om medvetna brottsliga handlingar, kanske inte direkt från bankernas sida, men från personer som utnyttjade en vårdslös kreditgivning. Hur många har blivit ställda till ansvar och fällda? Ingen alls. Därför finns det ett behov av åtgärder. Utskottet säger att man har sett det behovet och tillsatt en kommission. Man arbetar. Ja, det är bra. Men, herr talman, när jag går in på restaurang kan jag göra på två sätt. Jag kan sätta mig vid ett bord och vänta på att kocken säkert skall laga till något gott åt mig, och det kommer säkert förr eller senare att ske. En annan metod är att sätta sig vid bordet, kalla på kyparen och beställa det som man önskar. Vad vi vill göra under mom. 1 är att parlamentet skall vara mer aktivt och säga: Behovet av nya lagar behöver inte bara utredas. Vi vet att det behövs nya lagar, eftersom ingen ställdes till ansvar för det som hände under den tid när man spelade Monopol med riktiga pengar och spekulerade bort våra gemensamma tillgångar. Eftersom ingen har ställts till ansvar för det, vet vi att det är ett skyndsamt behov av nya och hårdare lagar. Arne Kjörnsberg! Jag tror att Arne Kjörnsberg anser detsamma som jag. Jag tror att Arne Kjörnsberg anser att det behövs skarpare lagar. Men Arne Kjörnsberg vill inte säga detta. Det förvånar mig att man inte vågar säga det som vi alla borde veta. Vi pekar i reservationen vidare på att det behövs en vitbok där man talar om hur medel som satsades kan återvinnas. Utskottet säger att det har skrivits mycket om detta, och det görs på s. 4 i betänkandet en lång uppräkning av rapporter som har utarbetats. Men, Arne Kjörnsberg, finns det bland dessa någon lättillgänglig redovisning för våra uppdragsgivare, de svenska väljarna och skattebetalarna? Vilket av alla dessa dokument fyller den funktionen? Det är det som vi efterlyser i reservation 1. Jag vet att denna reservation kommer att bli avslagen i dag, och eftersom jag vet det kommer jag inte ens att yrka bifall till den. Men, Arne Kjörnsberg, det finns ju kontakter mellan detta hus och Finansdepartementet. Kan man inte på annat sätt ordna att vi får denna vitbok? Kan Arne Kjörnsberg säga det? Det går att lösa uppgiften litet informellt, om man nu inte vågar säga det här i ett riksdagstillkännagivande. Vitboken behövs som ett slags kvitto till svenska skattebetalare. Det finns möjligheter att återvinna de satsade medlen. Jag vet att bankvärlden har haft väldigt fluktuerande vinstsiffror under de tio senaste åren. Den har inte varit någon enastående vinstmaskin, men just nu går det, blygsamt uttryckt, hyfsat. Man har under 1996 i varje fall gjort en sammanlagd vinst om ungefär 26 miljarder. Börsvärdena har sedan juli förra året ökat i Nordbanken med 55 %, i Handelsbanken med 46 %, i Det finns en del muskler. Svenska folket spelar på Bingolotto, och de 101 eller 102 som skrivit brev spelar på börsen och gör kanonvinster. Det finns alltså möjligheter till återvinnande. Herr talman! Jag vill under den tid som jag anmält mig för också kommentera reservationen 6 under mom. 3, där vi tillsammans med Miljöpartiet framför önskemål om en kommitté som skulle analysera marknadens funktionssätt, kartlägga effekter på samhällsekonomin av spekulativa rörelser och föreslå åtgärder. Bägge partierna har många gånger motionerat i denna fråga. Utskottet säger att man har behandlat detta tidigare och att det är jättesvårt att få till stånd internationella avtal om detta. Ja, jag håller med utskottet om att det är väldigt svårt, men det behöver ju inte betyda att man sätter sig ned och gör platt intet. Vi hade aldrig klarat att tillsammans sanera statsfinanserna om vi hade sagt: Det här är svårt - det är nog ingen idé att försöka. Arne Kjörnsberg är från Borås. En annan man från Borås, Ingvar Carlsson, vågade som en av två ordförande i en FN-kommitté säga att det behövdes åtgärder. Han vågade i FN-rapporten A Call for Action säga detta. Varför inte följa den andre boråsarens exempel och säga att vi skall våga något? Vi måste i alla fall starta processen internationellt, och den här kommittén borde också göra något här hemma. Det pratas så ofta om de anonyma marknadskrafterna. Vår statsminister for utomlands och sade när han kom tillbaka att vi måste sanera statsfinanserna, så att han kan möta flinande 25-åringar på Wall Street. Det var sant, men jag vill också säga: Ge marknaden ett ansikte! Vi kan börja med några företagsnamn, t.ex. Alfred Berg och SE-banken, som i sina nyhetsoch informationsbrev säger "Sälj!" och därmed försvagar kronan och driver upp räntorna. Det är två företag som det tycks mig möjligt att peka ut. Låt mig nämna några namn från Alfred Bergkoncernen: Peter Norman och Anders E. Borg, f.d. rådgivare till Bildt. Det är några personer från "den anonyma marknaden". Vi behöver inte bara tala om flinande utländska 25-åringar utan kan också nämna en leende 41-åring, som vi har sett på morgon-TV. Han säger: Marknaden har alltid rätt - och vi är ju marknaden. Det behövs fler familjer av vår typ för att skapa stabilitet i Sverige. Dessa personer skapar ju destabilitet. Den kommitté som vi föreslår kunde bidra till den folkupplysning som behövs för att stabilisera marknaden. Jag tror att en del insättare kan bli litet irriterade på de företag som destabiliserar Sveriges finansiella marknader, driver upp räntorna och pressar ned kronan. Ericsson väntas göra 3 miljarder och Volvo 2 miljarder i extravinst på fallande kronkurs, så jag kan förstå sådana personer. Men vi bör nog ha en sådan här kommitté, Arne Kjörnsberg, och börja diskutera samhällsansvar med de 101 eller 102 artikelskrivarna. Det är för mig inte lätt att förstå varför ni från socialdemokratin inte tillstyrker denna reservation, men det kan kanske Min anmälda taletid är slut, herr talman. Jag yrkar bifall till reservation 6 under mom. 3.

Herr talman! Jag förstår, som Lars Bäckström lade ut texten, att han för sin del tyckte att det var intressantare att upprätthålla sig vid bankfrågorna. Vad jag skulle vilja fråga honom är: Vad säger han till arbetarna vid Abba i Bohuslän och till de brandmän i Uddevalla som lämnade facket i protest mot att de blir kollektivanslutna till en hemförsäkring? Jag skulle gärna vilja höra Lars Bäckströms försvar av att han stöder en sådan ordning som gäller i dag.
Herr talman! Jag säger till dessa personer att vi inte från staten skall styra en demokratisk organisation. Det är oerhört viktigt. Det finns en del som säger att vi vänsterpartister någon gång har brustit i vår demokratiska grundsyn, och det kan vi diskutera, men det är glasklart att det i dag är brister i Sonja Rembos demokratiska grundsyn. Hon vill att man från politikerhåll skall gå in med pekpinnen och säga: Aja, baja, så får man inte göra - inte bra! Sådant skall inte vi politiker göra utan respektera organisationsfriheten. Sonja Rembo säger att man skall bedriva upphandling inom föreningarna, ungefär som om det vore fråga om en politiskt styrd organisation. Skulle Sonja Rembo drömma om att säga till Volvo: Nu skall vi göra ett upphandlingsreglemente för Volvo, och vi politiker skall lära Volvo hur man gör upphandling. Det skulle Sonja Rembo aldrig göra. Det skulle strida mot marknadens frihet. Jag delar bedömningen att vi inte skall styra Volvos eller Abbas upphandling. Vi skall inte heller styra Moderata samlingspartiet. Om det vill göra en upphandling av tjänster från reklamkonsulter, tycker jag inte att vi politiker skall gå in och säga att den upphandlingen måste konkurrensutsättas. Samma frihet som vi ger Moderaterna skall vi ge fackföreningar. Föreningar styrs i demokratisk ordning. De som tycker att besluten är oacceptabla lämnar föreningarna. Men man är i föreningarna så pass kloka att man ser till att medlemmarna inte slutar och att det finns goda möjligheter till reservationsrätt.
Herr talman! Riksdag och regering styr Volvos och Abbas upphandling. Det finns en marknadslagstiftning och ett konsumentskydd som hindrar företagen att på ett orättfärdigt och oriktigt sätt snedvrida konkurrens och nonchalera konsumenternas rättmätiga intressen. Det är ju det som inte sker när det gäller den fackliga bristen på upphandling. Menar verkligen Lars Bäckström att det är demokrati när ett förbund som Kommunal går emot 61 % av medlemmarnas i en medlemsenkät uttalade önskemål att slippa försäkringen?
Herr talman! Jag kommer aldrig att tillstyrka den demokratiska styrelseform som bygger på enkäter. Jag tror inte att det är bra. Vi skall inte leva i sifokrati, immunol.-.-.- Nej, det går ju inte ens att uttala. Nej, vi skall ha den traditionella representativa styrelseformen eller direktstyre i mindre föreningar. Detta är enda metoden. Man har prövat många olika demokratiska former som alla har misslyckats, utom den representativa föreningstraditionen. Det är ju inte sant, Sonja Rembo, att vi styr hur Volvo skall göra sin upphandling. Jag har en del kontakter i företagsvärlden. Jag skulle aldrig drömma om något sådant. Det skulle bli revolution. Fjärde oktober-rörelsen skulle bli en blek västanfläkt om vi började reglera företagens upphandling. Det är inte så sant. Vi skall inte styra upphandlingen hos företag, Kommunal eller Moderaterna. Det är en oerhört viktig grundprincip. Men vi skall naturligtvis se till att det finns möjligheter att reservera sig. Det är demokratiskt korrekt. Om medlemmarna inte anser det är det deras sak att styra i eget bo - precis på samma sätt, Sonja Rembo, som vi politiker inte lägger oss i hur ni moderater styr er upphandling. Däremot när ni sitter i regeringsställning lägger vi oss i hur ni sköter er upphandling på olika departement.

Herr talman! Vi från Miljöpartiet har reserverat oss på tre punkter i betänkandet. Jag skall något kommentera dem. Den första punkten gäller konkurrensen inom banksektorn. Vi har delvis fått gehör för våra tidigare synpunkter, nämligen att följa upp hur det går när fler och fler får oktroj och kan bilda banker. Men detta räcker inte. Bankkrisen innebar att de mindre företagen senare fick svårt att få normala krediter. Det har slagit hårt mot småföretagsamheten i vårt land. Vi tycker inte att tillräckliga åtgärder har vidtagits för att se till att de små företagen kan få bättre möjligheter att bygga upp ett tillräckligt eget kapital och få bättre tillgång till riskkapital. Några små steg har tagits i denna riktning. Men vi menar att här finns det skäl för riksdagen att trycka på och flytta fram positionerna ytterligare. Vi är från Miljöpartiets sida mycket positivt inställda till att det har blivit ökad konkurrens på banksektorn, dvs. att fler har fått bankoktroj. Men det finns också skäl att oroa sig för den våg av sammanslagningar av storbanker vi har i dag. Det kan ju riskera att leda till minskad konkurrens. Vi menar att det finns skäl för Finansinspektionen att följa upp denna fråga. Tiderna har förändrats. Det beslut riksdagen fattade förra året att följa upp att fler aktörer har kommit in i banksektorn är bra. Men nu måste man också titta på vad som händer i dag. Jag har noterat att man från moderat och folkpartistiskt håll har lagt in en reservation på motiveringen i fråga om konkurrensen inom banksektorn. Utskottsmajoriteten, inklusive Moderaterna och Folkpartiet, avstyrker vår motion och ställer inte upp på min nyss redogjorda reservation. I motiveringsreservationen står en del saker som inte står i utskottsmajoritetens text. Egentligen är de ganska bra, och jag tror inte att det egentligen finns så stor åsiktsskillnad gentemot Miljöpartiet. Där står att man skall försöka undvika de dubbla rollerna som lagstiftare och ägare. Om staten reglerar ett område hårt, behöver man inte vara en stor ägare på samma område. Det står också att ett högt hushållssparande befrämjas. Det tycker vi från Miljöpartiets sida också. Det är viktigt att det enskilda ägandet på olika sätt stärks och att hushållen har goda möjligheter att klara kriser som självklart kan uppkomma. Beroendet av bidragssystem bör minskas inte genom att bidrag tas bort så att folk tvingas ut i nöd, utan genom att se till att det finns bättre tillgångar i hushållen. Den andra punkten jag vill kommentera tog även Lars Bäckström från Vänsterpartiet upp. Vi anser att de valutaspekulationer som förekommer internationellt har skadat svensk ekonomi. De har drivit upp räntorna. Just nu finns en orosvåg på internationella valutamarknaden. Den svenska kronan faller, och räntorna går upp. Det blir dyrare att bo i Sverige på grund av spekulanterna. Detta kostar oss - men det gäller inte bara Sverige. Det gäller i praktiskt taget alla länder. Dessa spekulationer är internationellt ett stort debattämne. Under lång tidhar man diskuterat i EU, FN och i alla möjliga internationella sammanhang hur man skall komma åt problemen. De har blivit värre och värre för varje år. Den internationella valutamarknaden har vuxit i takt med att statsskulderna har vuxit, i takt med att den internationella handeln har vuxit, i takt med att gränserna har öppnats på olika sätt. Att då vifta bort problemen och säga att de är svåra är inte en bra sätt att föra politik. Ett minimum måste väl ändå vara att systematiskt analysera dessa problem i en parlamentarisk kommitté och på det sättet se vilka möjligheter det finns att öka insynen i vad som händer och, som Lars Bäckström var inne på, se vilka som egentligen gör vad. Det finns en hel del mytbildning i dag som säkert skulle må bra av att genomlysas för att se vad det hela egentligen handlar om. Det finns också skäl att titta på de möjligheter som finns till reglering. Den idé som har diskuterats mest gäller en valutaavgift. Det var den idé som Ingvar Carlsson, förre statsministern, förde fram i FN-sammanhang som ett sätt att finansiera FN:s verksamheter. En liten avgift skulle tas ut på alla större valutatransaktioner. På det sättet skapas också en viss tröghet i systemet med valutatransaktioner, dvs. köpa kronor eller dollar och säljer pund osv. Trögheten skulle innebära att spekulationerna blir mindre lönsamma. De som spekulerar mycket och gör många stora transaktioner får betala relativt mycket. Medan de ansvarsfulla pensionsstiftelserna, som naturligtvis skall placera pengar på ett bra sätt på den internationella penning och valutamarknaden, ägnar sig normalt inte åt den typen av spekulationer. De drabbas inte av en sådan avgift. Detta är en intressant idé som bl.a. har förts fram av en Nobelpristagare, men också har diskuterats inom EU, Clinton har fört fram sådana idéer i USA och i andra sammanhang. Denna idé borde man kunna titta litet närmare på. Det finns andra varianter med t.ex. depositioner, utvecklade regelsystem som handlar om information. Varför inte utreda denna idé? Den tredje fråga jag vill ta upp gäller kollektiva sakförsäkringar. Vi från Miljöpartiet har tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet reserverat oss på den punkten. Vi anser från Miljöpartiets sida att normen skall vara att om man skall ha en hemförsäkring, skall man själv ansluta sig till den. Man skall inte bli ansluten av någon annan. Vi accepterar alltså inte de system som har byggts upp inom framför allt vissa fackförbund, där man måste säga till om man inte vill ha en hemförsäkring. Detta måste man göra bara för att man råkar vara med i ett visst fackförbund, ett fackförbund som har helt andra syften än att hålla på med hemförsäkringar. Om man tackar nej till den här hemförsäkringen, anser vi inte att man skall man bli tvungen att betala för den heller. Det kan man faktiskt drabbas av som det fungerar i dag. Det är helt oacceptabelt. Individen skall ha rätt att själv avgöra vilka försäkringar han skall ha, och han skall naturligtvis inte tvingas betala en försäkring som han har tackat nej till. Sedan finns det en del andra frågor som andra har tagit upp. Sonja Rembo har varit rätt utförlig i sin kritik av den situation vi har i dag. Hon har också tagit upp motiven till att man måste ha en vettig reglering kring det här. Det är inte fråga om att vara kritisk mot just fackföreningar. Det handlar om att slå vakt om den enskildes rättigheter på ett rimligt sätt. Det är naturligtvis något som skall gälla i alla sammanhang. Jag vill också peka på att konsumentskyddet är viktigt. Från Miljöpartiets sida tycker vi nog att det är litet si och så med det numera. Den debatt som föregick den här handlade just om konsumentpolitiken. Vi menar att konsumentpolitiken har kommit på undantag. Det här är ytterligare ett uttryck för det. För tids vinnande yrkar jag dock bara bifall till reservation 6.

Herr talman! Vi har med två reservationer här. Vi står bakom båda två. Jag yrkar bifall till reservation 7. Reservation 2 under moment 1 står vi som sagt var bakom, men jag yrkar inte särskilt bifall till den. Sonja Rembo har ju redan utvecklat det här med reservation 7 på ett övertygande sätt, så det tänker jag inte säga så mycket om. Däremot kan jag inte avstå från att komma med några synpunkter på det här med bankkrisen och dess konsekvenser, eftersom motionen L206 har hamnat under den rubriken. Jag vill egentligen bara helt kort beröra detta. Jag är alldeles övertygad om att bankkrisen och den ekonomiska kris som Sverige gick igenom i början av 90-talet var orsakad av makroekonomiska fenomen. Vi kommer väl i sinom tid att få en vetenskaplig belysning av vad som verkligen hände. Jag tror att man skall ha i bakhuvudet att det från tid till annan blir sådana här kriser när man har en fri marknadsekonomi. Brott och vanskötsel, och det ena med det fjärde, har inte haft någon avgörande betydelse. En annan reflexion rör bankernas ställning i samhället. Det är naturligtvis väldigt viktigt med betalningssystemet. Men det är också, tror jag, väldigt viktigt att hålla fast vid att bankerna i grund och botten är affärsföretag. De skall som vilka företag som helst kunna gå i konkurs, och de skall leva under marknadsekonomiska villkor. Självklart skall insättarnas pengar vara skyddade, men i övrigt skall vanliga villkor gälla. Det blir osunt om affärsföretag så att säga känner en tröghet, att de kommer att klara sig vad de än gör. Nej, de skall vara underkastade marknadens hårda och tuktande villkor. Jag skulle också vilja påstå att marknaden egentligen är den enda säkra regulatorn när det gäller de här företagen. Regleringar och tillsyn har ingen egentlig betydelse. Jag tror t.ex. inte att Bankinspektionen i något avgörande avseende har någon vikt i de här sammanhangen. Den är egentligen bara en kosmetisk historia, som gör att politiker kanske tycker att det känns bra, och att de har något att säga gentemot en oroad allmänhet. Realt sätt har den ingen betydelse. Det fick vi ett utomordentligt belysande exempel på i samband med den här krisen, då inspektionen över huvud taget inte visste någonting mer än någon annan. Som jag sade tidigare har brottsligheten inte haft någon större betydelse i samband med krisen. Däremot gav krisen en rejäl insyn i sådana förhållandena som man kanske inte hade haft insyn i annars. Det blottlades oegentligheter som det naturligtvis var beklämmande att få ta del av. När man å ena sidan har sagt att brottsligheten inte haft någon avgörande betydelse för krisen, skall man å andra sidan också säga att den brottslighet som blottlades i absoluta tal är fullständigt oacceptabel. Att vi har den typen av brottslighet i bankväsendet var naturligtvis ett kvitto på att vi i det svenska ekonomiska livet över huvud taget har en brottslighet som för många är helt outhärdlig. Vad som har stört mig särskilt är det som vi också fick höra av Lars Bäckström, alltså att vi inte har sett några påföljder med anledning av det som har ägt rum. Det är ingen tvekan om att det har förekommit allvarliga överträdelser och brott. Det är, menar jag, helt klart. Men ingenting har egentligen lett till något rättsligt efterspel. Där tror jag bl.a. att det är fråga om en brist i det sätt som våra lagar är utformade på. Därför finns det ett motiv för att föra in den här danska modellen med vårdslös kreditgivning. Det är klart att det i det stora hela är en sidohistoria, men det är bra att ha det stödet, så att man får en känsla av det blir likhet inför lagen. Jag tror att många med viss rätt säger sig att bankdirektören inte åker dit, medan gråtjyven får sitta av straffet för sina oegentligheter. Det ligger tyvärr någon form av sanning i detta. Det är oerhört besvärande för vårt rättssystem. Även om vi i grund och botten är mycket emot regleringar och liknande, tror jag faktiskt att man måste införa en sådan här regel, och det ganska kvickt. Avslutningsvis kan jag inte heller avstå från en reflexion när jag ser rubriken om bankkrisens konsekvenser. Jag var ju själv så oerhört intensivt med under den perioden. När jag satt på planet hit i morse, läste jag att man hade noterat att de svenska fastighetsbolagen nu börjar investera utomlands igen i en omfattning som var överraskande för många iakttagare. Det var ett av de stora, besvärande elementen att de stora svenska fastighets och byggbolagen hade investerat bort sig utomlands. Man kan också notera att konsthandeln nu har börjat snurra runt på ett utomordentligt lukrativt sätt. Konsthandeln var det första som gick över styr i krisens inledning. Man kan vidare konstatera att skattetrycket stiger. Skatteplaneringen ökar. Kapitalrörelserna ökar. Bankerna är överlikvida. Vi håller på att gå in i en inhemsk deflation, alltså ett prisfall. Konkurserna har stagnerat och ligger på ca 12 000 för andra året i rad. Det var ungefär 8 000 före krisen i slutet på 1980-talet, så det är mer nu. Det känns som om vi inte har kommit ur detta, och vi får nästan vara öppna för att det kan hända igen. Jag trodde faktiskt inte det. I slutet av krisen tänkte jag att det kommer att ta minst ytterligare en generation innan vi hamnar i den sitsen igen. Men en hel del egendomliga förhållanden ute i den ekonomiska terränglådan gör att man blir orolig. Det finns väldigt litet nytänkande och konstruktiva element för att ta Sverige ut ur detta en gång för alla. Man kan i alla fall ha det som ett moment: Titta mer på den verklighet vi har och på framtiden, och överdriv inte innebörden av en sönderreglering av ekonomin på grund av vår historia!

Herr talman! Jag blir något osäker på Rolf Åbjörnssons och därmed Kristdemokraternas position. Han sade att vi inte skall reglera sönder marknaden, men i reservationen finns krav på distinkt lagstiftning. Det är svårt att röra sig mot norr och söder samtidigt. Jag kan hålla med Åbjörnsson om att det inte var brottslighet som orsakade den finansiella krisen. Det är vi överens om - därom råder inga tvivel. Orsaken var en rad politiska missgrepp som släppte marknaden alltför fri, menar jag. När jag efter mina studier skulle sätta bo - familjen skulle sätta bo, något som kristdemokrater brukar vara glada för - gick jag till banken och bad att få låna pengar. Nej, sade de. Är jag inte kreditvärdig, som är gift, har fast arbete och skall ha barn? Jo, men det finns en kreditgräns. Vi får inte låna ut mer på det här kontoret. Det var alltså hårt reglerat, så att man inte kunde göra för stora kreditåtaganden. Sedan tog vi bort alla regler, hade en inflationsekonomi och fick en bubbla. Det var vi politiker som skapade förutsättningar för den finansiella kollapsen genom en alltför långtgående, hämningslös avreglering av regelsystemen. När jag läste reservationen trodde jag att kristdemokraterna höll med om det. Men de reserverar sig i en riktning och talar i en annan. Vad de vill är inte helt tydligt.
Herr talman! Jag vet inte riktigt vad Lars Bäckström åsyftar. Vi har motionerat om en kriminalisering av vårdslös kreditgivning, och det är något annat än en övergripande reglering av en hel marknad. Det är gudskelov inte så vanligt förekommande, men det sker övertramp inom bankvärlden, och det skall bestraffas.
Herr talman! Jag är enig med Kristdemokraterna och Rolf Åbjörnsson om att vi inte skall ha en total sönderreglering. Men vi behöver en skarpare lagstiftning för att reglera den finansiella marknaden, och där kan Kristdemokraternas idé vara ett uppslag. Men vi i Vänsterpartiet har försökt vara balanserade. Vi har inte varit lika bestämda om exakt vilken lagändring som skall göras. Det förvånar mig litet att inte Kristdemokraterna i stället yrkade bifall till vår reservation, där vi intar en något mer försiktig hållning och vill avvakta utredningsarbetet. Vi säger också att vi behöver en ny lagstiftning, men vi är inte så tvärsäkra på exakt vilka lagar som behövs. Hade det inte varit klokt att stödja vår linje, som i mitt tycke är något mer balanserad?

Herr talman! För att det inte skall framstå som att Rolf Åbjörnsson och Kristdemokraterna är ensamma om inställningen i den reservation man har gjort när det gäller vårdslös kredithantering, vill jag tala om vad utskottsmajorieten hänvisar till. Vi säger att Banklagskommittén skall komma med sitt betänkande redan under innevarande år. Enligt direktiven skall kommittén analysera det nuvarande straffrättsliga systemets sätt att verka på området och överväga reformer. Enligt direktiven är det därför naturligt att överväga om det är lämpligt med en kriminalisering även av vårdslösa förfaranden vid kreditgivning och i samband med beslut om riskhantering, särskilt i sådana fall där vårdslösheten kan leda till så omfattande förluster att ett instituts solvens hotas. Kristdemokraterna vill specifikt peka ut den danska modellen, men det vill inte utskottsmajoriteten. Vi vill inte binda kommittén vid en specifik modell. Däremot är det inte omöjligt att kommittén kommer fram till att just den modellen är bra, men det får vi förhoppningsvis veta innan det här året har löpt ut.

Herr talman! Det känns inte särskilt upplyftande att föreslå riksdagen att avslå motioner som i varje fall motionärerna tycker är väl genomtänkta och - som också jag kanske tycker - välskrivna. Man har lagt ned en massa arbete på dem. Men vi hänvisar för det första till att saken redan utreds, för det andra till att saken alldeles nyss har utretts eller för det tredje till att riksdagen tagit ställning till saken för en kort tid sedan. Icke desto mindre måste det göras. Jag tror att alla vid närmare eftertanke har förståelse för det. Men innan jag särskilt kommenterar några punkter i detta betänkande, vill jag ha detta sagt, eftersom utskottet i det här betänkandet använder sådana, i mitt tycke välgrundade, argument. Jag tar upp de punkterna först. Det första gäller utredning om bankkrisens konsekvenser. Som framgår av betänkandet har mycket skrivits om detta. Lars Bäckström skildrade det vältaligt. Det finns skrivelser av olika regeringar, betänkanden av statliga utredningar, av fristående forskare, och det finns skribenter som är bra på detta. I ett replikskifte med Rolf Åbjörnsson - som inte blev något replikskifte - pekade Sonja Rembo på att det dessutom finns en statlig utredning, Banklagskommittén. Den skall redan i år komma med förslag till vilka eventuella ändringar i olika regelverk som behövs, bl.a. i ljuset av erfarenheterna av det vi kallar bankkrisen. Men Lars Bäckström tycker då att man måste ha något lättillgängligt. Lars Bäckström får gå till någon annan än mig om han vill ha enkla svar på svåra frågor. Det här är komplicerat, och därför går det inte att göra så lättillgängligt. Som Sonja Rembo sade, skall kommittén bl.a. närmare studera frågan om vårdslös kreditgivning. Detta talade Rolf Åbjörnsson om, och också Lars Bäckström var inne på det men utifrån en annan aspekt. När Lars Bäckström jämförde sig med Åbjörnsson, var han ju gunås litet försiktigare. Jag vet inte om det är klädsamt eller inte för en medlem i Vänsterpartiet, men så sade han själv. Den andra punkten som jag vill ta upp, där vi vill ha ett avslag med hänvisning till de tre olika saker jag nämnde i början, är konkurrens inom banksektorn. Här i riksdagen har vi nyligen antagit ett antal förslag av näringsutskottet som syftar till att öka konkurrensen. Dessutom föreslog näringsutskottet att regeringen skulle få i uppdrag att efter två år lämna en redovisning till riksdagen av vad det blev av detta. Det tredje är en punkt i hemställan som gäller en kommitté för att analysera penning och valutamarknaden. Finansutskottet har under senare år behandlat en lång rad motioner som fört fram olika förslag som syftar till att komma till rätta med dessa problem, som onekligen finns. Senast förra riksdagsåret gjorde vi detta. Riksdagen har på utskottets förslag avslagit sådana yrkanden med hänvisning till att allomfattande internationella överenskommelser måste kunna träffas för att sådana åtgärder skall bli effektiva. Ungefär så brukar vi formulera oss. För närvarande finns inte de möjligheterna, enligt våra bedömningar. Detta innebär inte, Lars Bäckström och andra, att utskottet bagatelliserar problemen. Det finns alla skäl i världen att fortsätta att arbeta med dessa frågor. Jag hade tänkt påminna kammaren om den där andre boråsaren, han som var statsminister, men det har redan Lars Bäckström gjort. I alla fall hade Ingvar FN-kommittén idéer om de här frågorna. Problemet är bara det att för att detta skall fungera måste man ha en bred, kanske t.o.m. total, uppslutning från i varje fall alla stora ekonomier. Annars fungerar det inte. Men detta betyder som sagt inte att vi bagatelliserar det här, att vi inte gör något åt eller att vi inte funderar på det. Vi försöker tvärtom i olika sammanhang att verka för det. Lars Bäckström vill ha en kommitté för folkupplysningen. Jag är säker på att han gör precis som jag när jag är ute på mina möten. Jag resonerar om de här frågorna och försöker utifrån mina utgångspunkter och min enkla fattningsförmåga förklara varför det blir si eller så. Vi får väl fortsätta med detta, som Lars Bäckström kallar för samhällsansvar och folkupplysning. Jag tycker att det ligger en hel del i det som sagts om marknadens ansikte. Men om jag skulle välja någon som marknadens ansikte, förutom de namn som Lars Bäckström talade om, skulle det i dagens läge bli ett annat namn - en tidigare ledamot av denna kammare. Lars Bäckström, Roy Ottosson och andra som tycker att det här är viktigt! Låt oss fortsätta att diskutera de här frågorna och i kraft av vår förmåga verka på olika håll och i olika sammanslutningar och organisationer. Nu skall jag gå över till att tala om frågorna om de kollektiva sakförsäkringarna. Först och främst är det viktigt att de påpekanden som Finansinspektionen gjort om vikten av information om eventuell dubbelförsäkring följs. Som Sonja Rembo sade skall Finansinspektionen senare i denna månad ha svar på dessa frågor från ett av försäkringsbolagen på marknaden. Jag vill ha detta sagt för att ingen skall säga att vi nonchalerar de brister i informationsgivningen som Finansinspektionen pekar på. Låt mig i huvudfrågan - är det bra eller inte bra med kollektiva sakförsäkringar? - påminna om ett annat av inspektionens uttalanden. Jag citerar: "Finansinspektionen har tidigare uttalat att den kollektiva sakförsäkringen med reservationsrätt i flera avseenden har klara fördelar jämfört med individuell sakförsäkring och att den fyller en viktig funktion." Finansutskottet, liksom tidigare näringsutskottet och riksdagen, tycker att det är bra att det finns möjlighet till sakförsäkring i kollektiv form. Det är bra därför att det normalt ger lägre premier genom att kostnaderna för administration blir mindre och kanske framför allt därför att den här försäkringsformen ger möjlighet till större riskspridning. Det görs ingen individuell riskprövning utan alla i gruppen omfattas. Alla i en facklig organisation eller alla i exempelvis en organisation för jägare omfattas av försäkringen. Det är bra, därför att på detta sätt minskar antalet oförsäkrade och underförsäkrade människor. Det har redan, och kommer i framtiden än mer, att kännas som en tröst i bedrövelsen för människor som omfattas av en sådan här försäkring om eller när de drabbas av en skada. Det är bra, därför att vi i denna kammare fattar beslut där vi närmast förutsätter att hushållen har en rättsskyddsförsäkring. En sådan ingår nämligen exempelvis i en hemförsäkring. Det är bra, därför att här kommer ett antal medlemmar överens om att tillsammans lösa en för alla viktig fråga. Det är bra, därför att denna typ av försäkringar bidrar till att hejda prisutvecklingen på marknaden även vad gäller individuell hemförsäkring. Till sist kommer jag till det kanske allra viktigaste. Utskottet anser att det är alldeles fel att lagstifta mot fackliga, eller för den delen, andra organisationers rätt att efter demokratiska beslut träffa avtal som man bedömer är till fördel för medlemmarna. Hur detta skall gå till är det organisationen i fråga som avgör, anser utskottet. Vi socialdemokrater anser att det utifrån principiella synpunkter är minst sagt uppseendeväckande när några partier i denna kammare vill att riksdagen skall lägga sig i om en organisation får fatta beslut om att exempelvis teckna en kollektiv hemförsäkring. Organisationens bedömning är att detta är bra. Man blir starkare om man sluter sig samman och det blir ekonomiskt fördelaktigt för medlemmarna. Detta vill en del ledamöter i Sveriges riksdag förbjuda. Sådana uppfattningar står i direkt strid mot tidigare grundsatser om vilka beslut fackliga och andra ideella organisationer kan fatta. Jag hävdar att det innebär ett gravt ingrepp i dessa organisationers självbestämmanderätt. Vad denna fråga i grunden handlar om är: Skall människor få sluta sig samman för att bli starkare? Skall medlemmar i en ideell organisation få samverka för att lösa sina angelägenheter? Utskottets majoritet svarar ja på de här frågorna - andra svarar nej. Breda grupper i befolkningen kan sluta sig samman därför att ensam inte är stark, och därför att det tillsammans går att lösa viktiga problem. Att vara motståndare till detta är av hävd och historia kännetecknande för Moderaterna. Men tycker verkligen Folkpartiet och Miljöpartiet i grunden detta? Vad Kristdemokraterna i grunden tycker vågar jag inte ens gissa. Herr talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets förslag i alla delar, och följdriktigt avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag måste fråga Arne Kjörnsberg om han tycker att det är tillräcklig konkurrens inom banksektorn. Är inte det faktum att storbanker slås ihop någonting man borde följa och ha någon åsikt om även från Socialdemokraternas sida? Tycker Arne Kjörnsberg att småföretagens möjligheter att bygga upp eget kapital och skaffa riskkapital är tillräckligt tillgodosedda? Eller tycker han som vi i vår reservation - att här behöver man ta ytterligare steg? Det vore intressant att få veta var Socialdemokraterna står också i denna fråga. Var finns analysen av valutaspekulationerna? Arne Kjörnsberg säger att detta inte fungerar om man inte får med precis alla länder, och att man därför skall ge upp på en gång. Men var finns analysen och den närmare utredning som skulle kunna visa vilka möjligheter och omöjligheter som finns när det gäller att få den internationella valutamarknaden att fungera bättre? Hur skall Sverige agera i olika internationella sammanhang - i EU, FN, WTO osv? Det finns ingen analys. Det finns bara tyckande och avvisande. Varför inte gå in och titta litet närmare på detta? Det händer en del intressant av sig själv på den här marknaden. Det handlar om en väldigt snabbt växande marknad med många aktörer, som blir fler och fler. Det finns oerhört mycket som man borde titta på. Detta betyder mycket för svensk ekonomi och för hushållens ekonomi. Varför bara avvisa och säga att det inte fungerar och att man alltså inte ens kan utreda det hela?
Herr talman! I sitt huvudanförande var Roy Ottosson väldigt vältalig, och talade om att konkurrensen inom banksektorn blivit bättre. Nu ställer han frågor till mig, och ber mig göra ett principiellt uttalande om detta. Ja, jag tycker att det vore bra om det fanns konkurrens på bankmarknaden i ännu större omfattning. Men det har blivit bättre, precis som Roy Ottosson sade, i och med nischbankernas och de utländska bankernas etableringar. Jag vill faktiskt inte ha någon bestämd uppfattning om eventuella sammanslagningar av det enkla skälet att dessa kanske också behövs ur konkurrenssynpunkt. Jag är inte helt tvärsäker på det, men för att svenska banker skall klara konkurrensen med utländska banker är det kanske nödvändigt. Roy Ottosson tycks vara tvärsäker på att det inte är nödvändigt, och att detta är fel. Jag är inte så självsäker på den punkten. Det pågår tänkande kring detta med valutaspekulationer. Roy Ottosson, jag och andra tänker. Jag utgår i alla fall ifrån att Roy Ottosson tänker på detta. Jag själv gör det. Vi får väl fortsätta med det, Roy Ottosson, men vi skall inte måla upp det som om det är löst på en kafferast. Det är faktiskt ganska svårt. Men det pågår diskussioner, precis som Roy Ottosson säger. T.o.m. i den amerikanska kongressen har det funnits motioner om dessa frågor. I Japan diskuterar man det. Den nuvarande tyske finansministern har diskuterat i de här termerna. Diskussionen pågår. Låt oss fortsätta med detta t.ex. inom EU. Där vill ni ju inte vara med, men vi kan väl föra diskussionen där i olika sammanhang. Jag vill försäkra Roy Ottosson om att vi kommer att göra det.
Herr talman! Detta med banksektorn och konkurrensen var intressant. Vad jag förstår menar Arne Kjörnsberg precis samma sak som vi har funnit att vi måste skriva i en reservation. Vi fick inte med det i majoritetstexten. Det handlar om att vi nog behöver gå vidare och skärpa konkurrensen och följa den frågan. Däremot står det inte i reservationen eller i motionen att vi skulle ha någon tvärsäker åsikt om vad effekten blir av de här sammanslagningarna vad gäller konkurrensen. Vi säger bara att det här måste följas. Även när det gäller småföretagens möjligheter att skaffa kapital tycker Arne Kjörnsberg samma sak som står i reservationen, nämligen att de bör förbättras ytterligare. Jag tolkar honom på det sättet. Problemet med valutaspekulationerna är inte löst på en kafferast. Varför inte göra som vi gjorde i EMU-frågan? Där har vi tillsatt en kommitté som mycket noga har utrett för och nackdelar, möjligheter och omöjligheter. Det har gett massor av nya kunskaper. Innan EMU-kommittén tillsattes hade vi naturligtvis också en massa uppfattningar och tänkte en väldig massa. Men det förhindrar ju inte att man kan göra en mer systematisk analys för att kunna föra frågan framåt. Gör man dessutom detta i en parlamentarisk kommitté kan man ju skapa förutsättningar för att se vilka politiska möjligheter som finns här. Det är ju detta det handlar om. Det är ju inte så att vi har slutat att tänka och måste ha en kommitté för att tänka. Det gör vi i alla fall, men detta är ett sätt att föra frågan framåt. Sedan måste jag också kommentera detta med den kollektiva sakförsäkringen. Där var Arne Kjörnsberg mycket vältalig när det gäller fördelarna. Men han bemötte ju inte den egentliga kritiken, nämligen att man som medlem i en fackförening kan bli tvingad att betala en hemförsäkring som man säger nej till. Är det rimligt? Skall vi inte värna om individens friheter också?
Herr talman! Under det här året kommer vi att få en redovisning från regeringen. Roy Ottosson och jag har varit med om att fatta beslut om att kräva regeringen på det, och det kommer att komma en sådan om utvecklingen vad gäller konkurrensen inom banksektorn. Kan inte Roy Ottosson lugna ned sig litet grand och avvakta den? Vi har ju redan gjort en beställning. Skall vi göra den en gång till, eller en tredje gång kanske? Det här börjar likna en frågestund med bara frågor till mig. Jag vill fråga Roy Ottosson en enda sak om kollektiva sakförsäkringar. Sonja Rembo stod i talarstolen och sade i sitt huvudanförande att detta var fackligt politiskt förmynderi, det var rättslöshet och utsatthet för den enskilde medlemmen i de fackliga organisationerna. Roy Ottosson har skrivit på samma reservation som Sonja Rembo. Tycker Roy Ottosson att detta är fackligt politiskt - var Sonja Rembo fick politiskt från vet jag inte, men hon sade faktiskt det - förmynderi och att det handlar om rättslöshet? Tycker Roy Ottosson att sällskapet är särskilt bra?
Herr talman! Jag skall börja med det viktigaste, nämligen kommittén för att analysera penning och valutamarknaden. Arne Kjörnsberg säger att man gör mycket enskilt i den här frågan. Då säger jag bara det jag vet att SSU sjöng en gång: Alla tillsammans! Då blir det större effekt, Arne Kjörnsberg. Det var väl så man sjöng i SSU, eller hur? Alla tillsammans! Om vi då tillsätter en kommitté och arbetar med detta med kraft kan vi göra mer. Det är min poäng. Då slipper vi ha den här anonyma diskussionen om en f.d ledamot av denna kammare. Tänk hur tankarna gick på många lyssnare här! Vem var det? Jag tycker att vi skall slippa detta och få en rakare diskussion t.ex. om mannen i morse. Det var ingen flinande 25-åring utan en leende 41-åring, nämligen Jacob Wallenberg, som sade: Marknaden har alltid rätt, och vi är ju marknaden. Det var ett ganska tufft uttalande. Det var det nya mottot att verka och synas i stället för att vara och inte synas. Om vi inte klarar av det internationellt på en gång, kan vi kanske börja här hemma alla tillsammans, Arne Kjörnsberg, och ta en diskussion och belysa de effekterna. Vi kan kanske också ta in andra aktörer, t.ex. Bäckström, inte Lars utan Urban. Vad är Riksbankens roll i denna process? Vad gör de för att trygga kronan? Vad är regeringens roll? Är regeringen utan skuld när kronan är i obalans? Troligtvis inte. Det är väl inte farligt om vi kommer in på dessa områden, Arne Kjörnsberg? Det kan inte vara det som oroar Arne Kjörnsberg, dvs. att en sådan kommitté skulle kunna halka in på det. Låt oss börja här hemma och även ta den internationella diskussionen precis som den andre boråsaren, f.d. ledamoten Ingvar Carlsson, vågade. Arne Kjörnsberg från Borås vågar nog han också. Det är kanske någon som stoppar. Vad vet jag?
Herr talman! Till Lars Bäckström vill jag säga att jag fortfarande sjunger: Alla tillsammans! Det var inte bara när jag var SSU-are en gång i tiden. Men vi anser faktiskt inte att tiden är mogen. Det kan hända att vi skall göra detta i framtiden. Diskussionen pågår ju, men vi tror inte att det vore bra att göra det just nu i alla fall. Lars Bäckströms tankar satte i gång när jag talade om en tidigare ledamot av denna kammare. Det var precis det som var meningen. Jag ville att Lars Bäckström och kammarens övriga ledamöter skulle fundera på vem det var jag avsåg. Sedan nämnde Lars Bäckström den där bankmannen, 41-åringen Jacob Wallenberg. Det var hans bank vars aktier för tre och ett halvt år sedan var värda en korv med bröd. Nu är aktierna värda ungefär sex gånger så mycket som en direkt följd av att folkrepresentationen i Sveriges land, representerad här i kammaren, genom den dåvarande regeringen i samarbete med den dåvarande oppositionen och i motsats till Rolf Åbjörnsson bedömde att det var nödvändigt att klara det finansiella systemet. Vi få väl försöka klyva näbb med den där bankmannen, Lars Bäckström. Vi kan väl hjälpas åt med det. Sedan undrar Lars Bäckström om regeringen har ansvar eller inte.

Herr talman! När jag talade om regeringens eventuella ansvar, var det inte att regeringen sade att man skall föra en traditionell fördelningspolitik och värna de svaga som var orsaken. Men det behövs kanske andra åtgärder som regeringen inte har vidtagit. Man har t.ex. inte tagit upp den här diskussionen med dessa leende 41-åringar. Det bör vi nog sätta i gång med nu. Låt mig också kommentera några andra saker. Arne Kjörnsberg säger att jag behöver vitboken. Om jag skall vara ärlig är det nog inte för min skull. Det var ju Bengt Silfverstrand som motionerade, och det var kanske inte heller i egen sak som han motionerade. Det var väl för medborgarnas sak som han gjorde det. Vi kan nog få material. Avslå i dag, men verkställ i handling! Det kvittot har vi skyldighet att ge på alla de pengar vi använde för att rädda de leende 41 En annan sak är att konkurrensen inom banksektorn är viktig att utöka, för småföretagens skull. Och slår man samman två saker betyder det vanligtvis att konkurrensen inte ökar, Arne Kjörnsberg. Nog kan väl Arne Kjörnsberg hålla med mig om att det vanligtvis är så. Skulle man slå samman Nordbanken med en annan bank skulle det vanligtvis inte leda till ökad konkurrens. Med litet grand av sunt bondförnuft kan väl Arne Kjörnsberg hålla med om det. Och det är viktigt, tror jag, att behålla det här i statlig ägo för att vi skall kunna återvinna en del av det vi satsade. Är det i varje fall inte en möjlighet - en option, som man säger i den världen - att återvinna medel genom att behålla ägarskapet? Vanligtvis äger man väl för att få avkastning på satsade medel. Är det inte vanligtvis så i en marknadsekonomi, Arne Kjörnsberg? Det tror vi väl båda två. Och, Arne Kjörnsberg, ta steget och sätt i gång den här kommissionen och studera finansmarknaden utifrån den gamla devisen: Folkets väl går före storfinansens!
Herr talman! Vanligtvis är det nog så, Lars Bäckström, att om man slår ihop två företag på en marknad av oligopolkaraktär blir konkurrensen mindre. Men det gäller bara vanligtvis - inte alltid. Jag vågar inte vara så självsäker som Lars Bäckström respektive Roy Ottosson i den frågan. Det finns faktiskt olika aspekter. Jag är säker på att Lars Bäckström inte behöver någon sådan där vitbok. Men vi kan väl lova varandra att fortsätta fundera på de här sakerna, diskutera dem och lyssna på vad människor tycker om dem. Sedan kan vi tillsammans bilda front mot de leende 41 åringarna, eller vad de nu var.
Herr talman! Först och främst vill jag instämma i vad Karin Pilsäter och Roy Ottosson tidigare sade, nämligen att den här debatten inte handlar om någon sorts fackföreningsfientlighet. Det är nonsens att påstå något sådant. Däremot kan man fråga sig om hanteringen av försäkringsfrågorna verkligen gagnar den fackliga verksamheten. Arne Kjörnsberg sade att riksdagen inte skall lägga sig i de kollektiva hemförsäkringarna. Det är intressant att samtidigt lyssna på hans och Lars Bäckströms replikskifte när det gäller konkurrensfrågorna. Det värn om konkurrensen som man säger sig stå för gäller uppenbarligen inte de enskilda fackföreningsmedlemmarna och deras möjligheter att välja bland konkurrerande försäkringar på hemförsäkringsområdet. Här upphävs plötsligt både konsumentskydd och konkurrensskydd för kanske 50 % av marknaden för hemförsäkringar. Självklart skall riksdagen lägga sig i när människor reagerar mot detta och vi får orimliga konsekvenser. Vi har en ordning där Volvo och Abba skyddas, såsom vi talade om tidigare. De behöver inte betala för en produkt som de inte vill ha. De behöver inte skriva reservationsanmälningar mot försäkringar som de inte vill ha. Deras upphandling skyddas av lagarna. Men det gäller inte för den enskilde LO-medlemmen. Arne Kjörnsberg hänvisar då, i likhet med Lars Bäckström, till organisationernas rätt att göra vad de vill. Låt mig då referera vad Europadomstolen har sagt om demokrati: "Demokrati innebär icke att majoriteten alltid vinner: det måste skapas en balans som tillförsäkrar minoriteten en rättvis behandling och som undviker missbruk av den dominerande positionen." Det är det denna debatt handlar om: att skapa balans och att tillförsäkra minoriteten en rättvis behandling.
Herr talman! Sonja Rembo sade nu att det inte handlar om fackföreningsfientlighet. Karin Pilsäter sade tidigare - eftersom Sonja Rembo refererade till Karin Pilsäter tillåter jag mig att säga det - att det inte handlar om någon negativ inställning till fackföreningsrörelsen. Men, säger ni, de skall inte ägna sig åt det här. Det är ju precis det jag reagerar emot: att ni vill bestämma vad de skall bestämma om! Det tycker jag är fel. Jag har inte kritiserat er för att ni har sagt att riksdagen inte skall lägga sig i om fackföreningarna skaffar en kollektiv sakförsäkring. Jag har sagt: Ni skall inte bry er om vad de fattar för beslut! De måste själva få fatta sina beslut. Jag skall citera vad Högsta domstolen sade för tio år sedan: "Med utgångspunkt i synsättet att ideella föreningar bör ha förhållandevis stor frihet att utan ingripande utifrån själva ordna sina angelägenheter, måste förbundets bedömning av omfattningen av dess ändamål enligt stadgarna tillmätas stor betydelse." Så sade Högsta domstolen när den behandlade en fråga om kollektiv hemförsäkring för tio år sedan. Jag tycker som Högsta domstolen.
Herr talman! Vad jag försöker hävda är att den enskildes intresse understundom väger tyngre än en organisations intresse. Det var därför jag refererade vad Europadomstolen säger. Det är precis detta det handlar om. Det måste skapas en balans som tillförsäkrar minoriteten rättvis behandling och som undviker missbruk av den dominerande positionen. Vi skall inte lägga oss i, upprepar Arne Kjörnsberg och åberopar Högsta domstolen. Det är intressant. Man kan tala länge om de här domarna. Tingsrätten och Svea hovrätt underkände försäkringarna. De ansåg att det var fel att gå fram på det sättet. Högsta domstolen vände på detta. Det intressanta är att Högsta domstolen hänvisade till majoritetsintresset, till skillnad från tingsrätten och Svea hovrätt som hänvisade till minoritetsintressena. Vad Högsta domstolen sade var att det ekonomiska ingreppet är praktiskt taget betydelselöst för den enskilde. Man talade om att 0,1 % på avgiften skulle gå till försäkringen; det gällde i det fallet Elektrikerförbundet. Jag undrar om Högsta domstolen i dag - domen kom 1987 - när man ser utvecklingen på det här området hade gjort samma bedömning. Det hade varit mycket intressant att veta. Jag hävdar fortfarande att domen visar att minoritetsintressena - den enskildes rättighet att bli likabehandlad, att lagarna skall gälla lika för alla, enskilda som företag, stora som små - väger tyngre än majoritetsintresset i det här fallet. Jag beklagar att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inte inser den stora och djupa principiella skillnaden och hur viktigt detta är för demokratin i Sverige.
Herr talman! Sonja Rembo säger att den enskildes intresse väger tyngre än en organisations intresse. Men, Sonja Rembo, en organisation är summan av sina medlemmar. Vi har ju sett det i blixtbelysning: Ett antal medlemmar i Kommunal tyckte att ett beslut fattat på deras kongress inte var riktigt. I enlighet med stadgarna plockade de ihop tillräckligt många namn för att få en extrakongress. Den kom till, man diskuterade frågan och så fattade man ett beslut om att ta upp frågan på den ordinarie kongressen i sommar. Vad begär Sonja Rembo? Hon begär tydligen att vi skall säga: Ni får inte fatta beslut om det. Ni kommunalare får inte fatta beslut om att ni vill ha en kollektiv hemförsäkring, hur bra ni än tycker att det är. Det är vad Sonja Rembo begär av oss, och det tycker jag är fel. Sedan talar Sonja Rembo om den enskilde hit och den enskilde dit. Osökt kommer jag att tänka på en ledande tidningsman vid en tidning som förr i tiden var landets största. Han sade: Min tidning står alltid på de enskildas sida - sedan måste jag göra en travesti, för jag får inte svära i kammaren - men de måste vara väldigt enskilda. Precis så uppträder Sonja Rembo.
Herr talman! Arne Kjörnsberg frågade i sitt anförande hur vi i Folkpartiet egentligen såg på det förhållandet att man sluter sig samman för att reda ut gemensamma frågor. Precis som jag framförde i mitt anförande tycker vi att det är alldeles utmärkt. Det visar också historien. I många fall har liberaler tillsammans med socialdemokrater, just för att lösa gemensamma problem, startat konsumentföreningar, fackföreningar och studieförbund, för att bara nämna några exempel. Men villkoren för de beslut man har fattat gemensamt måste ibland förändras via riksdagsbeslut. Vi anser inte, som Arne Kjörnsberg påstår, att de här föreningarna inte skall få fatta beslut om att ha kollektiva sakförsäkringar. Det står uttryckligen i reservationen - som en information för dem som inte har materialet till hands - att vi vill ha ett lagförslag med en förändring som säkerställer att avtal om kollektiva sakförsäkringar inte kan undandras konsumentskydd och skydd mot oskälig konkurrens. Det är det som det här handlar om. Det är där Arne Kjörnsberg och socialdemokraterna blandar bort korten och försöker få det att låta som om vi anser att man inte skall få fatta den här typen av beslut över huvud taget. Det är inte det som det handlar om. Det handlar om att det skall ske på acceptabla villkor för den enskilde.
Herr talman! Det är alldeles utmärkt att man sluter sig samman, sade Karin Pilsäter. Jag blev riktigt varm i hjärtat. Sedan refererar Karin Pilsäter till samarbetet mellan liberaler och socialdemokrater. Det är jättebra. Varför kan vi inte samarbeta nu, Karin Pilsäter? Man kan inte bara leva på historia. Karin Pilsäter sade faktiskt i sitt huvudanförande, och det var det som gjorde att jag inte blev varm i hjärtat utan snarare kall: Detta är inte någon negativ inställning till fackföreningsrörelsen, men den skall inte ägna sig åt dessa frågor. Det är det jag utifrån principiella utgångspunkter reagerar så starkt emot. Karin Pilsäter, liberal, vill tala om för fackföreningsrörelsen vilka beslut den skall fatta i Kommunal, Elektrikernas, SIF eller vad det kan vara, kanske t.o.m. i den där organisationen som organiserar jägare. Men de kanske är undantagna. Det kanske bara är fackföreningsrörelsen som Karin Pilsäter tänker på.
Herr talman! Jag måste faktiskt erkänna att jag tycker att Arne Kjörnsberg inte beter sig särskilt seriöst i den här debatten. Det beror förmodligen på att han inser att hans egna argument över huvud taget inte håller. Om han skulle citera vad jag faktiskt sade skulle han ha lagt till något, nämligen: Jag tror för egen del. Jag tror personligen inte att det här är särskilt lyckat. Jag tycker inte att riksdagen skall fatta några sådana beslut. Det har jag aldrig föreslagit. Jag tror personligen inte att det är en bra utveckling för föreningarna. Men det är ett ställningstagande som de får göra. Det vi har föreslagit, oavsett om det är en fackförening eller någon annan förening, vilken förening som helst, är att de beslut och avtal man träffar om kollektiva sakförsäkringar, eller för den delen någon annan typ av kollektiva avtal, inte skall undandras konsumentskydd och skydd mot oskälig konkurrens. Det är väl inte så konstigt. Jag tror att Arne Kjörnsberg personligen måste komma på betydligt bättre argument i själva sakfrågan om den här debatten skall kunna vinnas av er sida.
Herr talman! Jag vill egentligen inte förlänga denna diskussion. Men jag gör det för att inte kammaren skall gå här hela eftermiddagen och fundera. Det är liksom litet Jeopardy-artat när Arne Kjörnsberg i sitt inlägg säger att en före detta ledamot av denna kammare är väsentligt ansvarig för en finansiell valutakris. Skall man, som de gör i Jeopardy, svara: Vem var Ingvar Carlsson? Nej, det kan det inte vara. Men det var också Bit för bit, Arne Kjörnsberg. Det var väl fempoängsnivån. Om vi som är fåkunniga inte kan få namnet på den det var, kan vi väl i alla fall få fyra eller trepoängsnivån. Vem var denna före detta ledamot av denna kammare?

Herr talman! Bakom rubriken Vissa spelfrågor döljer sig sex motioner från den allmänna motionsperioden som stretar i litet olika riktningar. Jag tänkte mest uppehålla mig vid den motion som har behandlat aktiebolaget Tipstjänst eller snarare den nya anordning som vi har sedan ett par år tillbaka. I detta land som vi ibland skojar om som fantastiskt just för att staten har så stort inflytande i olika saker har vi nu också fått aktiebolaget Svenska spel som ett moderbolag över Penninglotteriet och Tipstjänst efter det att de slogs ihop. Det där tycker jag delvis visar på en typisk intressekonflikt som staten kan hamna i när den försöker bestämma och styra över allting. Först sätter riksdagen spelreglerna för spelmarknaden. Sedan är vi en mycket stor aktör. Dessutom tjänar vi väldigt mycket pengar på att ta in skatt från den här verksamheten, samtidigt som vi i andra sammanhang berättar om hur farligt det egentligen är att spela över huvud taget. Före 1994, då den här riksdagen hade en annan och bättre majoritet, hade vi ett beslut på att i stället föra ut Tipstjänst till de ideella organisationerna och därmed delvis bryta den statliga dominans över spelmarknaden som finns. Skälet till detta är i korthet att vi därmed tror oss bättre kunna garantera den mycket nära koppling som finns mellan Spelsverige och finansieringen av idrottsrörelsen i Sverige. Vi menar att riksdagen med den ordning som nu finns med ett enkelt klubbslag över natt kan förändra finansieringsförutsättningarna för folkrörelserna, eftersom man har valt en annan lösning. Dessutom tror vi att det skulle gagna möjligheterna att utveckla nya typer av spel. Det är ju väldigt populärt att försöka förändra, och vi har sett många exempel under senare år på hur man faktiskt har kunnat introducera nya spelformer som har kapat åt sig stor plats och t.o.m. trängt undan gamla spel. Det skulle förmodligen gå bättre i en mer fristående tipstjänstorganisation. Vi tror också att vi på det här sättet kan säkerställa att handikappidrotten i Sverige får mer pengar. Det finns ett underlag för det i den motion som vi lutar oss mot. Staten kan naturligtvis tillförsäkra sig att få lika mycket pengar, om nu staten är orolig för detta, genom att bestämma storleken på en typ av koncessionsavgift som man tar in från Tipstjänst även om det sköts, ägs och regleras av ideella organisationer. Detta är i korthet vad motionen av Bo Lundgren och Karl-Gösta Svenson handlar om och som vi har ställt oss bakom. Jag yrkar därför bifall till reservation

Herr talman! Som Fredrik Reinfeldt sade är det sex motioner från den allmänna motionstiden om statlig spelverksamhet som det här betänkandet handlar om. Moderaterna tycker att regeringen borde finna former för att överföra ägandet av Tipstjänst till idrotten och övriga ideella organisationer. Riksdagen avslog det förslaget våren 1996. Det är ungefär ett år sedan. Utskottet anser nu inte att det finns någon anledning att ändra det beslutet. Det har inte ens gått ett år. Det är bara tio månader, vill jag minnas, sedan vi fattade beslutet att Tipstjänst och Penninglotteriet skall slås samman. Jag ser inga som helst skäl till att vi skulle ändra detta i dag. När det gäller vinstdelningen pekar motionärerna också på att regler kan ändras genom ett riksdagsbeslut och att man på så vis inte får samma ekonomiska stabilitet. Visst är det så, de kan ändras. Men man måste ju veta vad man vill i politiken och se litet mer långsiktigt för att nå den stabilitet som moderaterna tycker är så viktig. Därför tycker vi att det är viktigt att Tipstjänst och Penninglotteriet ges möjligheten att genomföra den här sammanslagningen efter de förutsättningar som drogs upp i det beslut som riksdagen fattade. Då ges möjlighet till stabilisation i organisationen, som moderaterna i andra sammanhang säger är så viktig. Av den anledningen tycker jag att det är litet ologiskt av moderaterna att redan nu begära den här förändringen av det beslut som vi fattade för tio månader sedan. Ert eget skäl om att skapa stabilitet använder jag som skäl för att avstyrka den förändring som Fredrik Reinfeldt har föreslagit. Vi är överens om att handikappidrotten skall främjas, och den får ju också ett betydande stöd genom Riksidrottsförbundet. Vänsterpartiet och Kristdemokraterna konstaterar i sin reservation att förutsättningarna för den övergång till vinstdelningssystem som riksdagen har fattat beslut om ännu inte är uppfyllda. Då är det ju också rätt naturligt att det resultat som vi förväntar oss ännu inte kan uppfyllas. Skälet till detta är att vinstutvecklingen har varit dålig på grund av att det har funnits för få värdeautomater. De har ännu inte kunnat placeras ut i den utsträckning som var tänkt. Utskottet utgår ifrån att regeringen kommer att ta de erforderliga kontakterna med föreningslivet så att det av riksdagen fattade beslutet om vinstdelning, i mån av överskott vill säga, kommer att infrias. När det gäller det särskilda yttrandet från Folkpartiet liberalerna angående medel till sjöräddningen håller jag med om att det är en verksamhet som är mycket viktig, och jag uppskattar den verkligen. Som bohuslänning och kustbo inte minst önskar jag dessutom att det skulle finnas pengar i statskassan så att vi kunde ge ett bidrag. Så är dock inte fallet för dagen, och inte heller när vi skrev detta betänkande, men låt oss hoppas på bättre tider. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.

Fru talman! Motala, Gävle, Örebro och Stenungsund är kommuner som har gjort sig bemärkta under det senaste året. Vi tycks ha fått en ny kommunindelning i Sverige. Å ena sidan är det de kommuner som redan har drabbats av skandaler, och å andra sidan är det de kommuner som ännu inte har drabbats. Kommunalmän - jag säger medvetet män - har tvingats lämna sina förtroendeuppdrag, ofta efter många år av utfört värv, ofta till nytta för kommuninvånarna och i deras tjänst. Ibland har de här kommunalmännen tvingats lämna sina uppdrag på grund av ren brottslig verksamhet, som har uppdagats, men ofta har de tvingats bort på grund av oaktsamhet med skattebetalarnas pengar och helt enkelt ett olämpligt uppträdande och leverne. Vad beror det på att vi har fått så många skandaler just nu? Var det bättre förr? En av anledningarna till alla upptäckter just nu hänger naturligtvis samman med den ökade kontrollen. I Sahlinaffärens spår började lokaltidningarna att granska sina egna politiker på ett systematiskt sätt, vilket inte hade skett löpande tidigare. Det som uppdagas nu kan alltså ha pågått under många år utan att det har avslöjats. Många av de avslöjade skandalerna har också några år på nacken. En annan förklaring kan vara att offentlighetsprincipen infördes för kommunala bolag för ganska kort tid sedan. De kommunala bolagen har alltså blivit tvungna att öppna sina arkiv för insyn - något som inte fanns tidigare. Vi vet således inte om det var bättre förr. 60-talen hade vi betydligt fler förtroendevalda, så man kunde ju tro att kontrollen då var svårare att upprätthålla. Men å andra sidan befann sig politikerna då mycket närmare sina väljare, och varje förtroendevald och tjänsteman hade betydligt mindre resurser att bestämma över. Troligen var den sociala kontrollen större, och tillfällena som gav tjuven var färre. Den offentliga verksamheten i Sverige har i ett längre perspektiv vuxit dramatiskt. Den har ändrats till både innehåll och arbetsform. Vi har i dag mer än 1 500 kommunala bolag. De har en omsättning på ca 125 miljarder. Det betyder att ungefär 20 % av den kommunala verksamheten nu bedrivs i bolagsform. Offentligt finansierad verksamhet sker i tre skilda former: i egen regi i nämndform, i aktiebolagsform och efter upphandling i entreprenadform. Det råder betydande funktionsskillnader mellan dessa olika verksamhetsformer. I förvaltningsformen sker samverkan i demokratisk ordning människor emellan inom ett geografiskt område. Syftet är att producera eller tillhandahålla nyttigheter och tjänster för att tillgodose gemensamma behov av ett visst slag. Aktiebolaget däremot är en för affärsmässig verksamhet anpassad juridisk person för satsande av riskvilligt kapital i vinstsyfte. Barbara Czarniawska, professor i företagsekonomi, säger i en DN-intervju att följden av den här blandningen mellan olika verksamhetsformer har blivit en väldig begreppsförvirring ute i kommunerna. Hon säger att det inte längre finns några fasta former för hur politiker och högt uppsatta tjänstemän skall vara. Folkpartiet har länge hävdat att den kommunala verksamheten skall drivas i nämndform. Den formen är bäst anpassad för att i demokratisk öppenhet driva gemensamma angelägenheter inom ett visst geografiskt område. Om man anser att man behöver bolagisera en viss verksamhet skall man först pröva om den kan privatiseras; affärsverksamhet och därmed förenade risker skall överlämnas till privata företag. Det ansluter till en gammal god liberal princip. I stället har vi fått se vad jag brukar kalla en sovjetisering av svensk ekonomi. Det offentliga drivs alltmer in i en ren affärsverksamhet, samtidigt som de privata företagen alltmer sveps in i den offentliga sfären. Nu senast har vi från en utredning sett förslag om att offentlighetsprincipen skall gälla i vissa privata företag som levererar till offentliga myndigheter. Förra våren fattade riksdagen ett mycket viktigt principiellt beslut som kan få efterföljare i framtiden. Det beslutades att kommunala trafikföretag inte längre bara skall få bedriva trafik inom den egna kommunen och för de egna kommuninvånarna, utan de skall få ge sig ut i andra kommuner och konkurrera med andra, även privata, trafikbolag. Därmed är ju alla kommunala principer brutna, och det kan komma att bli fritt att bedriva alltmer av verksamheten i rent affärsmässiga former över stora områden i vårt land. Självfallet påverkas därmed också politikernas sätt att arbeta. Jag är övertygad om att bolagiseringen av de kommunala verksamheterna är en av orsakerna till de senaste årens kommunala skandaler: Här gäller det att sälja kommunen, här gäller det att representera, här gäller det att konkurrera med löner, fallskärmar och förmåner för att stå sig i den privata konkurrensen. En viktig uppgift nu är att avbolagisera kommunerna. Här föreligger i dag fyra socialdemokratiska motioner som alla vill utöka kommunens kommersiella verksamhet. Främst är de ute efter att kommunerna skall få verka över kommungränserna och sälja sina tjänster över hela landet. Några säger rent ut att det inte finns någon anledning att avvakta den försöksverksamhet på trafikområdet som inleddes den 1 juli förra året. Det är bara att tuta och köra. Det är konstigt att socialdemokrater ingenting lär av erfarenheter. De skandaler som främst drabbat socialdemokratiska manliga kommunpolitiker har inte givit dem någon tankeställare. Inte heller tycks de svårigheter som det offentliga har med att leverera vad det har lovat gjort något intryck. Det finns massor med arbetsuppgifter för den offentliga verksamheten inom vård, omsorg och skola som inte sköts bra i dag. Ändå vill socialdemokraterna utvidga sitt revir till kommersiell verksamhet över hela landet. Hur vore det om vi i stället koncentrerade oss på att se till att de genuina och centrala kommunala verksamheterna sköttes på ett bra sätt av kommunerna för de egna kommuninvånarna? Jag kan förstå att Socialdemokraterna har svårt med den monumentala förändring som måste till. Är man sprungen ur socialismen med planekonomin som den ursprungliga ideologin kan det naturligtvis ibland vara svårt med omställningen. Vad företagsamhet är har man nästan aldrig begripit - i varje fall inte småföretagsamhet. Att företagare är skapande människor med en unik entreprenörskompetens har de i grunden aldrig förstått. Kan det privata näringslivet så kan kommungubbarna, tycks vara devisen. Nog finns det exempel på vidlyftiga socialdemokratiska experiment som havererat. Jag fräschade nyligen upp mitt minne av näringsminister Anders Piteå att köpa upp privata företag. Det var lokala bygg och måleriföretag, ett mattbolag i Göteborg, elföretag och ett bilföretag som hade Saab-Scaniaagenturen för Norrbotten. Vidare ägde man VVS företag, kabel-TV-företag och ett fastighetsbolag med fastigheter i Stockholm. Man hade t.o.m. ett försäljningsbolag i London. Till slut hade man kommunaliserat 19 privata företag inom fastighetsbranschen och entreprenadbranschen och inom handel och industri. Dessa företag samlades i mitten av 1980-talet under ett företag som hette Tetron Investment AB. En stor del av bostadsföretagets fondmedel för underhåll blev bunden i aktier i Tetron, och hyresgästerna krävdes på höga hyreshöjningar. Efter diverse turer tvingades kommunen att sälja Tetron, men Anders Sundström, som var kommunalråd i Piteå, satt kvar som ordförande i styrelsen för det privata företaget. För ett parti med en sådan näringsminister ligger det naturligtvis nära till hands att göra som Socialdemokraterna i konstitutionsutskottet nu gör, nämligen att begära ett snabbt förslag från regeringen om kraftigt utökad försöksverksamhet för kommuner när det gäller att bedriva inte bara trafikföretagens verksamhet utan all kommunal verksamhet, inte bara i den egna kommunen utan i hela landet. Jag trodde att Socialdemokraterna haft nog av försöksverksamhet, bl.a. i Piteå. Att kommunister stöder socialdemokraterna i utskottet är inte förvånande, men att Centerpartiet inte har förstånd att ta sitt förnuft till fånga är mer svårbegripligt. Centern brukar ju tala om sin uppgift att främja småföretagen i Sverige. Att stödja majoriteten i utskottet innebär faktiskt motsatsen. Tyvärr har ingen centerpartist ens funnit det värt att anmäla sig till debatten här i dag. Som vi sagt tidigare: Det går alltså inte att lita på Centerpartiet i centrala frågor som rör småföretagsamheten i Sverige. Ur demokratisk synpunkt, och ekonomisk, finns det många nackdelar och risker med kommunala företag. Jag skall bara punktvis peka på några. Risken för jäv och sammanblandning av de olika rollerna i kommunen och bolagen är stor. Bolagsbesluten kan inte överklagas. Det är svårt att upprätthålla konkurrensneutralitet mellan kommunala och privata företag. Den viktigaste orsaken till det är att privata företag själva måste generera sina inkomster, medan ett kommunalt bolag alltid har kommunen och skattebetalarna i ryggen som kan stå för förluster, kommunal borgen och garantier. Insynen i bolagen är begränsad. De kommunala bolagen används för att syssla med verksamhet som ligger utanför den kommunala kompetensen. Fru talman! Jag har själv en begränsad erfarenhet av att sitta som ledamot i en styrelse i ett kommunalt bolag. Det var det kommunala byggföretaget här i Stockholm - K-bygg. Det blev aktuellt att upprätta en likvidationsbalansräkning enligt aktiebolagslagen i detta kommunala bolag därför att det började gå litet dåligt. Då sade till min stora förvåning en av Socialdemokraternas representanter att det var en kommunal verksamhet och att man inte behövde upprätta någon likvidationsbalansräkning eftersom kommunen stod bakom bolaget. Det finns som jag pekar på många skäl, både demokratiska och ekonomiska, att inte tillåta att fler kommunala bolag inrättas och att under de närmaste åren avveckla de kommunala bolag som finns. Tänk vad mycket öppnare kommunerna skulle bli! Tänk vad mycket pengar som skulle kunna nyttiggöras i de fattiga kommunernas kärnverksamheter. Tänk vad frestelserna för kommunala politiker och tjänstemän att berika sig själva skulle minska! Utskottsmajoriteten svarar med att de redan tidigare har uttalat att kommunal verksamhet i största möjliga utsträckning bör bedrivas i nämndform. De delar alltså i princip Moderaternas, Folkpartiets och Miljöpartiets uppfattning att nämndformen är att föredra framför bolagsformen. Kan man verkligen hävda att det ni säger är ärligt menat när cirka en femtedel av den kommunala verksamheten i dag bedrivs i bolagsform och att ni vill att kommunerna skall kommersialiseras ytterligare genom att näringsverksamheten skall kunna utvidgas till att gälla över hela landet? Varför vill ni inte göra någonting åt denna sak? Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 3.

Fru talman! Den första lagen om aktiebolag i Sverige tillkom år 1848. Men bolagsidén var inte ny. Det hade runtom i världen funnits företag med en aktiebolagsliknande struktur långt tidigare. De egentliga föregångarna till våra dagars aktiebolag var nämligen de handelskompanier som tillkom på 1600-talet. Dock fanns redan på 1200-talet ett bolagskonstruerat företag i Sverige. Det var första delen av det som i dag heter Stora Kopparbergs Bergslags AB. Stora Kopparberg torde därigenom kunna betecknas som världens äldsta instustribolag. Grundtanken bakom såväl handelskompanierna som de egentliga aktiebolagen var emellertid densamma, nämligen att enskilda människor skulle få göra penningsinsatser med rätt till andel i företag och vinst och rätt att överlåta sina andelar. Regleringen av aktiebolagen är privaträttslig och bolagens affärsverksamhet karakteriseras av snabba beslut och liten insyn. Verkställande direktören har omfattande befogenheter att fatta egna beslut utan att fråga någon annan. Inga handlingar i ett privat aktiebolag är offentliga och ingen kan överklaga ett sådant företags beslut hos någon dosmtol. Tanken med aktiebolagen är att de själva skall söka riskvilligt kapital på kapitalmarknaden. Bolagets affärsverksamhet är alltså ett risktagande i sig. Aktiebolaget strävar efter högsta möjliga avkastning på insatt kapital. Företaget måste gå med vinst för att överleva och måste därför anpassa sig efter kundernas önskemål. Företagets resurser fördelas följaktligen - i motsats till vad som gäller exempelvis en kommun - dit där de förväntas ge högst avkastning. De svenska kommunerna är i alla avseenden annorlunda konstruerade än aktiebolagen. De är en form av folklig lokal självstyrelse som har mycket gamla anor. De första egentliga kommunallagarna i Sverige tillkom år 1862, men olika former av lokal självstyrelse har utövats i vårt land sedan medeltiden. Den kommunala lagstiftningen, som är offentligrättslig till sin natur, har ändrats vid ett flertal tillfällen under de drygt 130 år som den funnits, men den ursprungliga tanken bakom den lokala självstyrelsen - att de boende inom ett visst geografiskt område själva skall ha rätt att förvalta vissa gemensamma angelägenheter av intresse för alla boende i området - har alltid varit själva grundprincipen inom kommunalrätten. Det kommunala och demokratiska beslutsfattandet är långsamt eftersom alla skall få tillfälle att säga sin mening. För att säkerställa medborgarnas inflytande har sedan länge alla handlingar i en kommun i princip varit offentliga och medborgarna har haft rätt att överklaga alla beslut hos domstol. Fru talman! Om man hade berättat för en industriman eller politiker på 1870-talet att det hundra år senare i vårt land skulle vara vanligt förekommande med s.k. kommunala aktiebolag skulle vederbörande förmodligen inte ha trott sina öron. Man hade ju skapat så olika lagar just därför att de två företeelserna, aktiebolag å ena sidan och kommuner å andra sidan, var så olika. Beteckningen "kommunalt aktiebolag" skulle på 1870-talet sannolikt ha uppfattats som helt befängd. Det är över huvud taget otillfredsställande att kommuner och landsting under senare år har börjat bedriva alltfler delar av sin verksamhet i privaträttslig form och dessutom näringsverksamhet på områden som inte kan anses ligga inom deras formella kompetens och naturliga verksamhetsområden. Kommunerna är numera verksamma inom så skilda områden som t.ex. energi, vatten och avlopp, budbilstransporter, gräsklippning och sekreterarservice. De flesta kommunala företag är aktiebolag. Men det finns också stiftelser, handels och kommanditbolag samt ekonomiska och ideella föreningar. Kommunala politiker är ofta styrelseledamöter och ledande befattningshavare i de kommunala företagen - eller bolagen, som jag för enkelhetens skull säger fortsättningsvis. Risken för jävssituationer och sammanblandning av de olika rollerna i kommuner och bolag är därför mycket stor. Visserligen är det enligt 2 kap. 7 § kommunallagen tillåtet för kommuner och landsting att driva näringsverksamhet, men det skall i så fall ske i en mycket begränsad utsträckning och utan vinstsyfte. Skillnaderna mellan offentliga och privata företag som agerar på konkurrensmarknader är emellertid så stora att man utan vidare kan säga att det saknas objektiva förutsättningar att åstadkomma full konkurrensneutralitet. Genom att kommunen har startat och byggt upp de kommunala bolagen med avgifts och skattepengar finns det redan från början en subventionering inbyggd i dessa företag. Det kommunala företaget står i jämförelse med det privata företaget så att säga redan i utgångsläget på en subventionerad grund. Varje krona i det privata företaget är ju däremot alltid en riskerad krona som har satsats med krav på förräntning. All kommunal verksamhet garanteras ytterst av skattemedel, varför det kapital som finns i ett kommunalt bolag inte är lika flyktbenäget vid t.ex. dålig lönsamhet som kapital i ett privatföretag. Kommunerna ställer sällan några egentliga ekonomiska krav på verksamheten i kommunägda aktiebolag. Det är ovanligt att man gör några större anspråk på avkastning på insatt eget kapital. Inte sällan avsäger man sig t.ex. aktieutdelning. Man ger ofta kapitaltillskott eller s.k. ägartillskott och skriver in förlusttäckningsgarantier redan i bolagsordningen. En kommunal näringsverksamhet innebär därför ett lågt, eller i många fall inget, ekonomiskt risktagande jämfört med privata företag. Detta snedvrider naturligtvis konkurrensen till de privata företagens nackdel. Vid exempelvis en anbudstävlan kan kommuner och landsting ofta beräkna anbudspriser med lägre riskmarginaler än konkurrerande privata företag. Det är inte ovanligt att kommunala företag tillåts att fortsätta sin verksamhet åtskilliga år även om de går med förlust; deras verksamhet kan ju faktiskt i all evighet finansieras med skattemedel eller förlusttäckning från de kommunala huvudmännen. Därigenom används också kommunala medel på ett för skattebetalarna otillfredsställande sätt. De kommunala bolagen är mycket nära bundna till den egna kommunen eller det egna landstinget. Det innebär att det ofta finns en mängd kostnader som är gemensamma för den kommunala förvaltningen och för det kommunala bolaget. Det är därför mycket svårt att på ett rättvist sätt fördela de här kostnaderna så att den kommunala, skattefinansierade förvaltningen inte får bära en alltför stor andel av de gemensamma kostnaderna. Hur skall man exempelvis göra med kostnader för gemensamma övergripande funktioner eller med en sådan detalj som kostnader för gemensamma lokaler i form av t.ex. garage eller rentav gemensam arbetskraft som det ofta är fråga om? Genom de gränsdragningsproblem som finns ges stort utrymme för godtyckliga bedömningar. Det händer också att de kommunala bolagen uppträder på konkurrensmarknaden samtidigt som de har uppdrag från den egna kommunen eller det egna landstinget utan att detta har föregåtts av en upphandling eller liknande. Sådana s.k. direktköp från den egna förvaltningen utgör i många fall en väsentlig del av den totala verksamheten för de kommunala bolagen. Det förekommer också att kommunen eller landstinget tecknar kontrakt med ett eget bolag som skall utföra en viss tjänst åt kommunen eller landstinget för en relativt lång tidsperiod. Enligt Konkurrensverket och Konkurrenskommissionen har detta skett i en stor omfattning och utan upphandling i konkurrens, bl.a. när det gäller tvätteritjänster åt landstingen. Den indirekta stödgivning som består i att kommuner och landsting ger förmånliga lån och kommunal borgen är naturligtvis ytterligare en konkurrensfördel för det kommunala bolaget. Genom att finansieringen av den kommunala verksamheten garanteras med kommunal borgen kan exempelvis ett kommunalt bolag lättare få en låg kapitalkostnad i jämförelse med privata konkurrenter. Kommunala bolag får i allmänhet också låna pengar av kommunala kreditinstitut till lägre ränta än vad de enskilda företagarna får hos affärsbankerna. För den enskilde medborgarens del föreligger stora skillnader mellan kommunal förvaltning och kommunala bolag. Offentlighetsprincipen gäller visserligen även kommunala bolag numera, men svårigheten för kommuninvånarna att hålla sig underrättade om vad som sker i de kommunala bolagen gör att principen om offentlighet inte fungerar i praktiken. Förutom att det faktiskt finns en del formella hinder för full insyn i kommunbolagen finns det också en bolagskultur som gör att det ofta brister i rutiner och attityder när det gäller insynen. Den gamla principen om liten insyn i aktiebolagen hänger så att säga kvar. Sedan ligger det självfallet också i sakens natur att sekretesslagen kan användas i ganska stor utsträckning i ett aktiebolag. En hel del av det som handläggs i ett bolag har ju stor betydelse för företagets ställning på marknaden, varför mycket kan hemligstämplas med hänvisning till att det är fråga om affärshemligheter. I likhet med vad som gäller privata aktiebolag saknar kommunmedlemmarna rätt att överklaga besluten i ett kommunalt bolag. Man kan alltså konstatera att den medborgerliga kontrollen fungerar ännu sämre när kommunerna bedriver verksamhet i privaträttsliga företagsformer än när det gäller den kommunala förvaltningen. Kommunen skall visserligen förvissa sig om att den får yttra sig innan viktigare beslut fattas i de kommunala bolagen. Men kommunens yttrande är samtidigt inte bindande för bolagen. Det förhållandet att det går att överklaga fullmäktiges beslut att bilda det kommunala bolaget eller beslut om t.ex. ekonomiskt tillskott till bolaget är ju en helt annan sak. Det finns på sina håll en gammal föreställning om att offentliga företag skulle företräda en högre moral än privata företag. Det ger anledning att något beröra de många exempel på missbruk från kommunala bolagsmäns sida som under de senaste åren har kommit till allmänhetens kännedom. Det har handlat om alltifrån alltför vidlyftig representation med resor, krogbesök och besök på olika klubbar till rena oegentligheter i form av bedrägerier och andra brott. Att sådant har kunnat ske har naturligtvis i stor utsträckning berott på den oklara konstruktion som ett kommunalt bolag utgör i sin egenskap av både privaträttslig och offentligrättslig skapelse. De missbrukande bolagsmännen har i många fall trott att de har befunnit sig i ett slags skyddad zon där de har haft rätt att agera som de vill och utan personligt ansvar. De har uppenbarligen också trott att deras agerande inte skulle kunna komma ut i offentlighetens ljus. Det förhållandet att förtroendevalda personer missbrukar sin ställning kan vara förödande, eftersom detta lätt kan resultera i att andra medborgare får en mera lättsinnig syn på vad som är rätt och fel. I en förlängning leder detta till en allmän moralupplösning med ökad brottslighet som följd. Erfarenheterna från de kommunistiska öststaterna visar tydligt att korruption och normlöshet hos makthavarna leder till korruption och normlöshet även hos ett lands befolkning. Den enskilde medborgaren frågar sig självfallet varför han måste rätta sig efter lagar och normer när de ledande och förtroendevalda inte gör det. Det har ibland sagts att kommunala bolag behövs för samverkan mellan olika kommuner eller mellan en kommun och externa aktörer, men så är det inte. Samverkan mellan olika kommuner går alldeles utmärkt att ordna inom ramen för reglerna om kommunalförbund. I den mån privata företag behöver utnyttjas för kommunal produktion av varor och tjänster finns det andra möjligheter till arrangemang, t.ex. entreprenader eller olika former av kundvalsmodeller. Fru talman! Det behövs mycket nytt företagande i Sverige, inte minst i dag när arbetslösheten är hög. Systemet med kommunala bolag riskerar att allvarligt skada den fria marknaden. Om landets kommuner fortsätter att driva kommunala bolag i stor skala finns det ingen möjlighet för lokala småföretag att växa fram på grund av den snedvridning av konkurrensen som de kommunala bolagen skapar. I många kommuner kommer de mindre privatföretagen att vara utslagna redan på förhand. Riksdagen bör hos regeringen hemställa om förslag till sådana ändringar i kommunallagen som syftar till att minska omfattningen av näringsverksamheten i kommuner och landsting. Eftersom det är angeläget att antalet kommunala bolag drastiskt minskas bör det införas ett uttryckligt förbud i kommunallagen mot att bilda kommunala bolag och en regel som sätter en tidsgräns, vid vilken alla kommunala bolag skall vara avvecklade. Moderata samlingspartiets synpunkter angående den kommunala näringsverksamheten och de kommunala företagen finns i reservationerna nr 1 Vidare anser vi inte att det finns anledning att öppna möjligheten att etablera nya former av fastighetsägande eller annan samverkan över kommungränserna. Detta har vi framhållit i reservation nr 5. I reservation nr 6 har vi ställt oss bakom ett motionsförslag om att självkostnadsprincipen i kommunallagen skall ges en klarare utformning vad avser taxor som har samband med myndighetsutövning. I reservation nr 7, slutligen, ställer vi oss bakom några motioner som i huvudsak handlar om förbud för kommuner att tillämpa inkomstrelaterade avgiftssystem m.m. Bifall yrkar jag till reservation nr 1.

Fru talman! Vi har under några år upplevt saker inom den kommunala sfären som det för oss som politiker inte varit särskilt roligt att vara med om. Det har handlat om skandaler och historier som gång på gång befunnit sig i någon form av gråzon mellan den politiska och den affärsmässiga världen. Detta har inte varit lyckligt för den demokratiska strukturen i Sverige eller för förtroendet för politiken och demokratin över huvud taget. Jag tror faktiskt att det här har åstadkommit mycket stor skada. Att sanera inom gråzonen mellan politik och affärer tror jag är en väldigt viktig uppgift för dem som vill åstadkomma någon form av förtroendeskapande åtgärder i syfte att återupprätta politiken och demokratin. Det betänkande som vi i dag har att ta ställning till innehåller reservationer angående kommunala bolag som Moderaternas och Folkpartiets representanter här pläderat för. Det handlar i första hand om reservationerna 1 och 3 som rör förbud mot nybildande av kommunala företag och, på sikt, också ett avskaffande av kommunala bolag. Vidare handlar det om att tydligare reda ut gränserna för var den kommunala kompetensen skall ligga. Jag tror också att det är mycket viktiga åtgärder. När det gäller demokratifrågorna är det ofta en liten begränsad grupp inom de ledande partierna ute i kommunerna som har en ordentlig insyn i de kommunala bolagen och i den verksamhet som där bedrivs. Merparten av fullmäktigeledamöterna och kommuninvånarna i övrigt har däremot mycket små möjligheter att på ett vettigt sätt kontinuerligt följa verksamheterna. Den bristande insynen och den bristande demokratiska kontrollen gör att det i praktiken för kommunpolitiken som helhet blir en mycket negativ tendens att så många verksamheter har gått över i kommunala bolag. Jag tror att man också skall komma ihåg att det finns en tradition och kultur inom politiken å ena sidan och inom affärsverksamheten å andra sidan som inte mår bra av att alltför mycket blandas ihop. Det handlar om värderingar och om sättet att vara, liksom om en generell kultur som, om nämnda områden blandas ihop, leder till att vi får politiker som inte längre vet om de i själva verket är politiker och vem de representerar. I stället för att vi får affärsmän som leder bra företag och politiker som leder kommuner får vi en sammanblandning av nämnda saker. En annan fråga - den frågan har ännu inte varit uppe i debatten - handlar om konkurrensen mellan kommunerna. I många lägen börjar flera kommuner etablera verksamheter för att konkurrera med angränsande kommuner om att få vissa företag och anläggningar etablerade på orten. Sådan konkurrerande verksamhet bedrivs ofta på olika sätt i bolagsform. Den drivs med skattebetalarnas pengar och leder ofta till stora underskott. Totalt sett får det negativa effekter för regionen genom att skattebetalarna - helt i onödan och i en konkurrens som bara skapar en skruv nedåt - förlorar ganska mycket resurser på detta. Mot den bakgrunden yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 3 i betänkandet. Barbro Johansson kommer senare i debatten att ge Miljöpartiets syn på detta med bojkott av vissa företag. Det gäller då reservation 8.

Fru talman! I KU:s betänkande nr 12 behandlas ett tjugotal motioner inom områdena kommunal näringsverksamhet, kommunala företag, allmännyttiga bostadsföretag, kommunala avgifter samt bojkott av vissa företag. Taletiden medger inte att jag mera i detalj går in på alla motioner och områden, och det är knappast heller nödvändigt. Utskottets ställningstagande är ju väl dokumenterat. När det gäller den kommunala näringsverksamheten finns det yrkanden om en översyn och en precisering av gränserna för den kommunala kompetensen. Det är utskottets uppfattning att kommunallagens bestämmelser är tydliga och tillräckliga. Förutsättningen för kommunen att bedriva affärsverksamhet är bl.a. att den skall vara av allmän nytta för kommunens invånare och att den inte drivs i spekulativa eller vinstgivande syften. Den dominerande och vanligaste kommunala affärsverksamheten är det som benämns sedvanlig kommunal affärsverksamhet. Det avser sådant som bostadsföretag, el-, gas och värmeförsörjning, renhållning, va-verksamhet och kollektivtrafik. Inom dessa områden har kommunerna sedan länge en oomtvistad rätt att bedriva verksamhet. Det kan förtjäna att påpeka att denna verksamhet svarar för 90 % av den kommunala affärsverksamheten vad gäller omsättningen. Därutöver tillåts kommunerna att bedriva annan verksamhet, dock enbart under förutsättning att den är av allmänt intresse för kommunens invånare och att verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen. Begränsningarna av denna verksamhet belyses på ett tillfredsställande sätt i förarbetena till kommunallagen. Utskottet anser att dessa regler är tillräckliga samt konstaterar att tvister om överskridande av gränserna för den kommunala kompetensen avgörs av förvaltningsdomstolen. Inom detta avsnitt finns även motioner med krav på en utvidgning av den kommunala kompetensen. I motionerna K510 och K518 tas upp lokaliseringsprincipen som ett hinder för kommunen att samverka för att på så sätt uppnå bättre resursutnyttjande. Utskottet konstaterar att ett försök med uppdragsverksamhet utanför kommungränsen pågår inom kollektivtrafiken. Denna försöksverksamhet får pågå till utgången av år 2002. Utskottet anser emellertid att det finns skäl att vidga denna försöksverksamhet till att även gälla annan kommunal verksamhet. Regeringen bör därför snarast lägga fram ett förslag för riksdagen med denna innebörd. Detta bör riksdagen med anledning av ovannämnda motioner som sin mening ge regeringen till känna. När det gäller kommunala företag föreligger motioner med krav på förbud mot bildande av kommunala bolag respektive krav på avveckling av alla kommunala bolag inom en femårsperiod. Utskottet finner inte skäl att föreslå en sådan ändring i kommunallagen som inskränker rätten för kommunerna att bilda bolag. Utskottet finner följaktligen ej heller skäl till att lagstiftningsvägen tvinga kommunerna att avveckla sina bolag. Under avsnittet allmännyttiga bostadsföretag föreslås bl.a. att det borde bli möjligt för samgående mellan allmännyttiga bostadsföretag i olika kommuner. Här finns en utredning tillsatt som förväntas vara färdig i april. Vad gäller kommunala avgifter finns motionskrav på att bl.a. förbjuda inkomstrelaterade taxor. Utskottet avstyrker dessa motioner. Slutligen kräver Miljöpartiet i motion K503 att kommunerna själva skall kunna besluta om bojkottaktioner mot vissa företag. Ett likartat krav har behandlats tidigare av KU, så sent som mindre än ett år sedan och avstyrktes då. Utskottet finner ej anledning att ändra sitt tidigare ställningstagande. Efter denna något rapsodiska genomgång, fru talman, föreslår jag att utskottets förslag antas i sin helhet och att samtliga reservationer avslås. Då detta, fru talman, är min debut i denna talarstol har jag försökt att så långt som möjligt följa ett manuskript för att undvika formella lapsusar och se till att det här hanteras på ett någorlunda korrekt sätt. Jag vill därför använda återstoden av min talartid till att göra några mera personliga reflexioner kring betänkandet. Jag har en bakgrund sedan 30 år som aktiv kommunpolitiker. Jag har varit och sitter i stiftelser, bolag, kommunförbund. Jag har under de 30 åren med stort intresse följt vad rikspolitikerna har beslutat om det som berört oss i kommunerna. När jag talar om kommunerna är det inte i ett Stockholmsperspektiv. Det finns nära 300 kommuner, och min bakgrund är ett antal mindre kommuner i Värmland. Vi känner inte alltid igen den verklighet som beskrivs från det här huset. När betänkandet lades fram studerade jag med extra stort intresse motionerna och reservationerna från m, fp och kd. Jag är i grunden en positiv människa och försöker tolka allt till det bästa. Då man läser det som skrivs här kan man ändå med litet god vilja få den uppfattningen att det ändå finns rikspolitiker som vill oss väl ute i kommunerna, som är måna om och visar omsorg om den kommunala verkligheten. Man är bekymrad över att vi ger oss in i verksamheter som blir dyra för kommunen och skattebetalarna. Man är bekymrad om den kommunala insynen är bristfällig. Det värmer litet grand när man känner att det även i det här huset finns folk som upplever att den kommunala verksamheten är viktig. Men när man studerar texten vidare slås man av att man kanske har varit litet väl positiv i sin tolkning. Efter att ha lyssnat på Friggebo och Martinger i talarstolen brast mina illusioner om att det fanns en förståelse för den kommunala verksamheten. Friggebo indelade kommunerna i - jag höll på att säga redan kriminella och blivande kriminella - kommuner som redan har drabbats av skandaler och de resterande som ännu inte har drabbats av sådana, kommuner där manliga kommunpolitiker redan drabbats av skandaler eller skulle komma att drabbas av skandaler. Då kände jag inte riktigt stödet och förståelsen för kommunal verksamhet. Peter Eriksson talar om att det är viktigt att höja politikernas anseende. Jag delar den uppfattningen i allra högsta grad. Det kan vi göra genom vårt uppträdande både i det här huset och i kommunerna. Jag är litet bekymrad när Peter Eriksson skissar sin insats på det området, att man nu får se till att ta kommunerna i örat så att politikernas anseende återupprättas. Jag är ganska övertygad om att riktigt så enkel är inte problembilden ute bland kommuninvånare. Det finns en hel del som anser att det inte bara är på den kommunala nivån som problemet med politikerföraktet ligger. När jag läser beskrivningen av problemet i m-, fpoch kd-motionerna blir jag litet fundersam och undrar hur pass mycket möda man har lagt ned på att sätta sig i problematiken. Man beskriver den kommunala affärsverksamheten som något av jätten glufs-glufs som växer hastigt och slukar alla privata företag och initiativ. Men så är det inte. Antalet kommunala bolag minskade 1993-1995 med 5 % och har fortsatt att minska, privatisering och utförsäljning fortsätter i ungefär samma takt oavsett om det är borgerliga eller socialdemokratiska majoriteter i kommuner. Omsättningen sjönk 1993-1994 med 10 %. Andelen anställda i kommunala bolag av samtliga kommunalt anställda var 1990 drygt 7 % för att 1995 vara nere i knappt 6 %. Dessa bolag svarar för 14 % av kommunkoncernens totala omsättning. 90 % utgörs av en verksamhet som egentligen aldrig har direkt ifrågasatts och som anses naturlig för kommunerna. Hälften av bolagen är bolag inom fastighetssidan som jobbar med att förvalta bostäder, dagis och skolor. Kommunala bolag och företag är naturligtvis inget självändamål för kommunerna utan ett av flera redskap att försöka bedriva en verksamhet som kommuninvånarna anser att kommunen skall bedriva, och bedriva optimalt. Jag tycker att de synpunkter som kommer fram från Folkpartiet och Moderaterna är litet dogmatiskt fundamentalistiska. Man utdömer kategoriskt all verksamhet som bedrivs på den kommunala nivån. Jag vill fråga mina värderade kolleger från Moderaterna och Folkpartiet: Är ni övertygade om att ni även bland era partikamrater som är ute i verkligheten har stöd för den nedsättande syn på kommunal verksamhet som ni har gett uttryck för? Moderaterna säger att de vill slå vakt om kommunernas ekonomi. Jag tror att kommunerna skulle ge Moderaterna en större uppskattning om de slutade med att hota med ytterligare nedskärningar inom den kommunala sektorn och om man gav kommunerna en chans att kunna samarbeta på ett bra sätt för att få ut maximalt av de pengar som man satsar. Fru talman! Jag har varit riksdagsledamot under en kort tid. Men efter 30 års kritik på den kommunala horisonten har jag lärt mig att mycket uppskatta den kunnighet och klokskap som finns i det här huset. Jag har lärt mig att det finns två sidor av samma mynt. Det finns kunskaper som jag inte besitter och som det ligger ett värde i att ta del av. Jag respekterar den klokhet som finns här. Kanhända en och annan från riksdagen borde göra ett besök ute i den kommunala verkligheten - och då inte i Danderyd eller i Stockholm - för att något lära sig att uppskatta den klokhet och kompetens som finns bland de tusentals kommunpolitiker som jobbar oavlönat för att skapa bra kommuner.

Fru talman! Jag har inte någon som helst nedsättande syn på kommunal verksamhet och inte heller på de flesta kommunpolitiker. Jag träffar ofta kommunpolitiker genom mitt parti och på andra sätt. Vad jag talade om var att man skulle värna kärnan i den kommunala verksamheten, att kommunerna tillsammans borde ägna sig åt gemensam verksamhet för sina kommunmedborgare och att man skulle komma bort från den äventyrliga verksamheten. Jag tog upp de senaste årens skandaler i kommunerna. Dessa har urholkat förtroendet för oss politiker i allmänhet, både ute i kommunerna och här i riksdagen. Frank Lassen tolkar detta så att jag inte skulle ha någon förståelse för kommunal verksamhet som sådan. Han vädjade om förståelse för de människor som har hoppat över skaklarna och som har bidragit till att smutsa ned politikernas och de förtroendevaldas rykte över huvud taget. Är det verkligen seriös kommunal verksamhet som alla dessa personer som har tvingats avgå har sysslat med? Jag har faktiskt ingen förståelse för dessa personer. Har Frank Lassen det? Frank Lassen sade att omfattningen var begränsad. Vad vi nu talar om är framtiden. Socialdemokrater, kommunister och centerpartister vill nu vidga omfattningen till att man skall ha kommunal affärsverksamhet över hela Sverige. Piteås kommunala bolag målade Tomtebodaterminalen här i Stockholm. Är det sådan verksamhet som kommunmedborgarna skall ha insyn i och bevaka och som skall berika och göra välfärden bättre för den egna kommunens invånare? Skall man vara ute och ha affärsverksamhet runt om i vårt land och t.o.m. så småningom kanske i utlandet? Det hade Piteå.
Fru talman! Det gläder mig att Birgit Friggebo vill göra gemensam sak med oss socialdemokrater, åtminstone när det gäller att slå vakt om kommunernas kärnverksamheter. Så långt kan vi säkerligen vara överens. Sedan är frågan hur mycket av verksamheten som över huvud taget skall anses vara en kommunal uppgift. Jag har naturligtvis ingen som helst förståelse och acceptans för skandalerna. Alla skandaler och oegentligheter, oberoende om de sker i den privata sfären eller i kommunala företag är förkastliga. Och de är extra beklagliga när de förekommer i den kommunala sfären. Men jag vänder mig emot Birgit Friggebos beskrivning av kommunal verksamhet. De enda exempel som hon anför är ett antal skandaler. Den kommunala verksamheten är värd en bättre beskrivning än att klassas som redan inträffade och kommande skandaler. Frågan om vad som är kommunal kärnverksamhet ligger till grund för hela denna debatt. Angreppet på formerna av kommunal verksamhet är kanske inte i första hand ett angrepp på formerna utan det är ett uttryck för Moderaternas och Folkpartiets gamla synsätt, att den offentliga sektorn, den improduktiva sektorn, är av ondo. Ett sätt att komma åt denna verksamhet är att försvåra möjligheterna för den att verka på ett bra sätt.
Fru talman! Frank Lassen borde faktiskt gå hem och läsa historia. Folkpartiet har under hela detta sekel varit pådrivande för en välfärdsstat, och det är kommunerna som i första hand består med denna välfärd. Vi kan lämna skandalerna. Det finns en koppling till bolags och näringsverksamhet, men det finns många andra skäl till att det är problem med de kommunala bolagen, nämligen konkurrensen och den bristande demokratiska insynen. Man vet inte när de kommunala bolagen har sina sammanträden och vad de behandlar på dem. Det går inte att överklaga det hela. Jag vill fråga: Vad menar konstitutionsutskottets majoritet och Frank Lassen när man skriver att verksamheten i största möjliga utsträckning skall bedrivas i nämndform? I dag är det 20 % av omslutningen som bedrivs i kommunal bolagsform. Framför allt: Vad har ni för mål för framtiden med den kommunala verksamheten när man skall utvidga all kommunal verksamhet, alla kommunala tjänster och all kommunal service till att omfatta service för alla kommunmedborgare i hela landet? Vad finns då kvar av lokal kommunal självstyrelse? Förstår ni vad ni skriver i utskottsbetänkandet? Vad har ni egentligen för mål med verksamheten? År 1991 infördes bestämmelser om de kommunala verksamhetsformerna, bl.a. bolagen, i kommunallagen. Då fanns det nästan ingen analys alls av vad detta skulle innebära. Är det så som vi skall fortsätta att arbeta när vi stiftar lag här i kammaren?
Fru talman! Vi har nog olika uppfattning om hur framtiden kommer att te sig när det gäller kommunala bolag. Det är bara framtiden som kan utvisa vem som får rätt. Birgit Friggebo vidhåller att det är ett vidunder som hastigt växer, medan jag konstaterar att det är en verksamhet som faktiskt är på tillbakagång. Min och mina partikamraters bestämda uppfattning är att när verksamhet lämpligare bedrivs i nämndform skall den naturligtvis bedrivas så. Jag tror att det kommer att ske en sanering av en del av företagsamheten, och en sådan pågår ju redan. Det är fullt möjligt att med dagens lagstiftning få en insyn som är vida bättre än i andra sammanhang. Jag vill påpeka att Birgit Friggebo tillsammans med Lars Leijonborg och ytterligare någon partikamrat har väckt en motion i ett annat sammanhang som gäller insyn i statliga bolag. Där lyfter man fram just den kommunala modellen som ett bättre system och föreslår att den skall tillämpas. Vill vi ha kommunala företag som konkurrerar över hela landet? Nej, det vill vi inte ha. Om man accepterar att landstinget i det nya västgötalänet kan ha en gemensam verksamhet borde det vara rimligt att invånare kunde få möjlighet att köpa och sälja till varandra och ge uppdrag åt varandra. Det är ingen rim och reson med att man skall förhindra detta.
Fru talman! På Frank Lassen låter det nu som om det inte finns någon skillnad mellan kommuninvånarnas insyn och möjlighet att påverka det kommunala bolaget jämfört med den lokala förvaltningen. Men här finns faktiskt klara skillnader. Förutom det jag har sagt i mitt huvudanförande om att offentlighetsprincipen i praktiken inte fungerar när det gäller de kommunala bolagen - det finns en bolagskultur osv. som gör att det är betydligt sämre ställt i de kommunala bolagen - vill jag peka på ytterligare några saker. Det finns en rad bestämmelser om kommuninvånarnas rättigheter i förhållande till den kommunala förvaltningen. Varje kommunmedlem som har fyllt 18 år och som har upptagits i röstlängd har ju rösträtt vid val till fullmäktige i kommunen och landstinget, om man inte har en viss anställning i kommunen osv. Fullmäktige sammanträder normalt offentligt. Tid och plats för sammanträde och de ärenden som skall tas upp skall kungöras och anslås på kommunens anslagstavla och i en eller flera ortstidningar. Protokoll från såväl fullmäktige som nämnder skall anslås på kommunens anslagstavla under en viss tid så att besluten kan överklagas av kommunmedlemmarna. Men när kommunerna däremot har överlämnat kommunala uppgifter till ett av kommunen helt eller delvis ägt aktiebolag begränsas kommuninvånarnas rättigheter väsentligt. Det finns inga bestämmelser till skydd för kommuninvånarnas medverkan och insyn eller möjlighet till kontroll av beslutens laglighet. Kommuninvånarna saknar följaktligen möjlighet att materiellt påverka valet till bolagets styrelse. Man har ingen möjlighet att närvara vid bolagsstämma. Man har inte ens rätt att få information om tidpunkten för viktiga sammanträden och beslut, och man har ingen möjlighet att överklaga besluten. Detta är en väsentlig skillnad som bekymrar oss väldigt mycket. Det bekymrar också våra kommunalpolitiker, vill jag säga som svar på den fråga som Frank Lassen först ställde till mig.
Fru talman! Jag är mycket väl medveten om skillnaderna mellan insyn i en kommunal nämndverksamhet och i ett kommunalt bolag, i alla fall den formella skillnaden. Men det tål också att påpekas att hur stor skillnaden i praktiken skall vara litet grand beror på hur kommunen styr ett företag och insynen via ägardirektiv t.ex. Jag är medveten om att det under en tid säkerligen har funnits exempel där man inte har skapat tillsyn på ett tilltalande sätt. En av de frågor som Svenska kommunförbundet arbetar med är att försöka ge litet klarare råd och anvisningar för hur kommunerna i praktiken kan se till att insynen blir bättre än vad som är minimimöjligheten via lagstiftningen. Men om det nu är insynen som är det viktiga för Moderaterna kan inte alternativet vara att privatisera ett bolag som sköter skolskjutsverksamhet i en kommun för att därigenom få en bättre insyn. Det låter ganska horribelt.
Fru talman! Nu säger Frank Lassen att det är upp till kommunen att på något sätt ordna så att det blir mer insyn. Det går ju inte. Ett aktiebolag och en kommunal förvaltning är två helt skilda saker. Delägarskapet i ett aktiebolag är frivilligt. Man köper aktier och blir därmed delägare. Säljer man sina aktier så är man inte längre delägare. Medlemskapet i en kommun är däremot obligatoriskt och inte beroende av något frivilligt agerande, utan det inträder automatiskt när vissa i lagen angivna förhållanden föreligger. Tycker verkligen Frank Lassen att det är rimligt att enskilda medborgare genom sina skatter skall tvingas att finansiera verksamheter som går utöver de gränser som är tänkta att gälla för en kommun, t.ex. att tvingas satsa pengar på affärsrisker som det ju handlar om? Även om de kommunala bolagen, i jämförelse med privata aktiebolag, har ett lågt eller i många fall, som jag tidigare har sagt, inget finansiellt risktagande, kan ändå ett kommunalt företag innebära en risk för att det insatta kapitalet skall förloras. Vi har visserligen sett att kommunala företag inte går i konkurs, utan när det går dåligt pumpar kommunerna in ytterligare pengar, framför allt skattemedel. Men det handlar ju hela tiden om att pumpa in mer pengar, som efter hand förloras om företagen går dåligt. Är det verkligen rimligt att kommuninvånarna skall tvingas att satsa pengar på det sätt som de nu faktiskt är tvingade att göra? Skattebetalarna saknar ju den självklara rättighet som tillkommer aktieägare i privata företag, nämligen att sälja sin andel i verksamheten. Det kan inte kommunmedborgarna göra. Däri ligger en mycket väsentlig skillnad.
Fru talman! Det är möjligt att det finns någon filosofisk poäng som jag har missat i detta. Jag har väldigt svårt att se att det skulle vara mindre betungande och att det skulle skapa bättre insyn om kommuninvånarna via skatten betalade en skolskjuts som sköttes av ett privat företag än om verksamheten via skatten finansierades i kommunal drift. Oavsett om en kommunal verksamhet utförs av kommunen själv eller på entreprenad, är det faktiskt kommuninvånarna som betalar den. Man må ha synpunkter på om verksamheten är nödvändig eller inte. Men att värna insynen så hårt och anse att den är det absolut viktigaste och att som en lösning föreslå privatisering av verksamheten har jag svårt att se poängen i.
Fru talman! Jag har en stark känsla av att det runt om i Sverige finns massor av väldigt duktiga och kompetenta förtroendevalda i kommunerna, som jobbar engagerat och ofta utan betalning. Men det finns också väldigt många människor i Sverige i dag som känner en stor besvikelse över politiken. Förtroendet har brustit mellan många vanliga människor och de folkvalda. Detta beror på att en del av oss förtroendevalda har missbrukat det förtroende vi har fått. Jag tror att en ganska avgörande fråga för det politiska systemet och för demokratin i samhället är om vi på något sätt kan klara av att återupprätta förtroendet eller inte. Vi i Miljöpartiet har lagt fram en hel del förslag och har många gånger argumenterat här i talarstolen för åtgärder som skall återskapa förtroendet. Att få en större åtskillnad mellan det politiska livet och affärslivet runt om i kommunerna tror jag är ett viktigt steg på den vägen. Men Socialdemokraterna säger nej till detta, liksom man säger nej till praktiskt taget alla andra förslag som går ut på att återskapa ett förtroende mellan människorna och politikerna i Sverige. Jag undrar: Har ni inga egna förslag för att få tillbaka känslan av att vi lever i en politisk demokrati, där vi är många som är med och jobbar? Eller låter ni bara demokratin vittra samman utan att göra någonting? Jag känner en stor ångest inför framtiden, om vi politiker inte är beredda att göra någonting åt detta över huvud taget.
Fru talman! Jag känner ibland stor sympati för det som Peter Eriksson säger och är övertygad om att hans bekymmer över politikernas roll är äkta och ärligt menade. Jag delar hans oro. Jag känner också partivänner till honom i min lilla hemkommun, vilka har ett ärligt lokalt engagemang. En sak som jag tror att man kan göra för att hjälpa till att återupprätta politikens anseende är att se till att så stor del som möjligt av beslutandemöjligheterna ändå kan ligga ute i kommunerna. Jag är medveten om att jag gör samma fel som dem som jag anklagar för att beskriva kommunerna med svepande formuleringar och för att bara ta upp Stockholmsmodellen. Nu tar jag mig för en gång skull friheten att göra samma generaliseringar när det gäller små kommuner. Ge den stora gruppen av små kommuner en chans att välja arbetsformer. Låt dem så mycket som möjligt fatta besluten lokalt och förhindra dem inte till ett konstruktivt samarbete. Det har förvånat mig att just Miljöpartiet ställer upp på att förhindra små kommuner från att samarbeta över kommungränserna och lösa lokala problem.
Fru talman! Jag arbetar gärna och ofta för att vi skall föra ned besluten i kommunerna. Vi skall föra ned betydligt mer beslut till länen och kommunerna runt om i landet. Men vi har också en skyldighet här i riksdagen att lägga fast ramarna för hur samhället skall styras. En sådan sak som jag tycker att vi har ett ansvar att se till är att människor runt om i Sverige har en bra tillgång till beslutsapparater i kommunerna, insyn och kan vara med och påverka. Det är där det brister. Det finns tendens till att stora delar av den kommunala verksamheten i stället bedrivs i bolagsform, i företag. Det är en tendens om leder till en sämre demokrati och sämre möjligheter för människor att påverka politiken. Det kan inte jag ställa upp på.
Fru talman! Det stör mig fortfarande att även Peter Eriksson bygger sin argumentation på att stora delar av den kommunala verksamheten bedrivs i bolagsform. Det är en ganska ringa del, och den är minskande. Så länge utvecklingen är sådan att vi inte kan befara att avarter breder ut sig, utan det tvärtom är så att en del avarter rensas bort och fenomenet minskar, är det ett dåligt argument för att förhindra lokala lösningar där man kan samarbeta över gränserna. Man målar upp en hotbild som inte finns för att argumentera mot någonting annat.

Fru talman! Jag delar i ganska hög grad den uppfattning som Frank Lassen här har uttryckt. Men jag beklagar samtidigt det något primitiva Stockholmsförakt som jag anar i vissa inlägg han gör. Erfarenheterna från Stockholmsperspektiv när det gäller temat kommunala kompetensfrågor är inte förskräckande. De kommunala skandalerna har varit begränsade. Det har väl varit någon tjänsteman som någon gång spekulerade i aktier. Jag tror att det var under den tid det var borgerlig majoritet i Stockholm, men jag är inte riktigt säker på mitt minne därvidlag. I övrigt har Stockholms kommun skötts utomordentligt väl i huvudsak, oavsett majoritetsförhållanden. Jag tycker att det är fånigt att skapa en motsättning mellan Stockholm som en stor kommun och mindre kommuner ute i landsorten. Jag tror att problemen är likartade, även om det naturligtvis är en skillnad i storlek mellan vår huvudkommun och andra kommuner. Det har funnits en tendens - inte minst under den nyliberala ideologiska anstormning som skett inom det svenska samhället - att den kommunala verksamheten har angripits på många olika sätt. Man har genomfört privatiseringar, man har genomfört någon sorts pseudoprivatiseringar i form av olika köp och säljorganisationer och man har delat upp i resultatenheter, osv., vilket varit ägnat att minska ett direkt demokratiskt inflytande. Under en del av detta fanns det också tendenser till bolagisering av viss kommunal verksamhet. Det fanns anledning att ifrågasätta den från demokratiska utgångspunkter, och om det var ägnat att öka, eller kanske framför allt minska, insynen. Detta rättades till, eftersom insynen i kommunala bolag förbättrades. Det gjordes under en kristdemokratisk civilminister. Jag skall ge det erkännandet. Det har funnits många verksamhetsformer som av hävd har varit i bolagsform eller i liknande form inom kommunerna. Det har heller inte varit så märkligt att man har velat organisera vissa verksamheter i denna form. Ursprunget har kanske framför allt varit - som Frank Lassen har påpekat - inom fastighetsförvaltningen. Det har gällt att slå vakt om allmännyttiga bostadsföretag. De har inverkat väl för hyresgästerna när det gäller både hyressättningsnivå och trygghet och standard i boendet. Det har även på trafikområdet och andra områden tillkommit kommunala bolag. Denna form har ofta varit väl ägnad ändamålet. Det har kommit perioder där man har granskat verksamheten och funnit att man kan driva den i egen regi. Man knoppar sedan av egenregiverksamheten och startar ett bolag av denna. Det är inte något dramatiskt i detta. Det skapar konkurrens. Ofta görs det därför att det är billigare för kommuninvånarna. Det är gjort i den andan. En del av dessa bolagiseringar har säkert genomförts också i kommuner med borgerlig majoritet, varför den kapitalistiska fundamentalism som Birgit Friggebo och Jerry Martinger här visar är något förvånande. Samtidigt tycks man vara rädd för konkurrens av olika ägandeformer, och om kommunala bolag har verksamheter som går över kommungränser, osv. Jag tror att ett mer blandekonomiskt synsätt skulle vara bra även utifrån borgerliga utgångspunkter. Vi i Vänstern accepterar ju nu blandekonomiska inslag från andra utgångspunkter, så att säga från det andra hållet. Man bör diskutera detta ganska öppet och prestigelöst. Det finns ibland problem med de kommunala bolagen och en del av bolagiseringarna. Men ofta har det varit till nytta för kommuner och kommuninnevånarna. Den har varit demagogi kring skandaler i kommunerna. Sådana har funnits, det vet vi. Det är väldigt bra att de angrips. Det finns inte några politiskt delade meningar om dessa oegentligheter. Detta har inte med bolagsformen att göra, utan beror på många andra tendenser inom det politiska systemet, utvecklandet av någonting som blir en politisk klass, och liknande. Det borde diskuteras i andra sammanhang. Jag tycker illa om att man för in den demagogin i den här diskussionen. Jag tycker att konstitutionsutskottet i betänkande nr 12 har svarat på motionerna på ett välartat och sakligt sätt, som sig bör av ett konstitutionsutskott. Jag har inget annat att tillägga, fru talman, än att yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Fru talman! Jag tog upp den bristande insynen för att peka på en omständighet av flera som visar att systemet med kommunala bolag inte är bra. Ett mer grundläggande argument mot de kommunala bolagen är ju att dessa, som jag tidigare har sagt, i jämförelse med de privata företagen har stora konkurrensfördelar. Kenneth Kvist frågade om vi som är emot de kommunala bolagen är rädda för konkurrens. Nej, det är vi inte. Men vi tycker att det alltid skall vara konkurrens på lika villkor. De kommunala företagen har bl.a. en skattesubvention, och de har en fördel när det gäller fördelningen av kostnader inom kommunerna. Kan Kenneth Kvist t.ex. ge besked om hur man skall beräkna ett ingångskapital och ingångskostnader i ett nystartat kommunalt bolag, så att det ställs utom allt rimligt tvivel att någon skattesubventionering av det egna bolaget inte äger rum från kommunens sida? Kan vi också från Kenneth Kvist få höra vilka principer man skall följa när man skall göra en rättvis fördelning av kostnaderna för t.ex. övergripande funktioner mellan den skattefinansierade kommunala verksamheten och det kommunala bolaget, så att inte en alltför stor del av kostnaderna stannar på den traditionella skattefinansierade verksamheten eller betraktas som fasta för denna? Det skulle vara mycket intressant att få en modell av hur man skall göra en fördelning så att det inte blir någon konkurrensfördel för det kommunala bolaget i jämförelse med det privata bolaget.